Herr talman! Om jag börjar med det som Barbro Johansson sade sist, om kvinnorna i kontorsbranschen, har jag vid flera tillfällen i kammaren sagt att den stora grupp som i dag har de största problemen på arbetsmarknaden är de kvinnor i 45-50-årsåldern som försvann vid kontorsrationaliseringen. Jag förutsätter att regeringen och AMS prioriterar en satsning på de grupperna. Det var mest kvinnor med en gymnasieutbildning som försvann vid rationaliseringen och som inte kan få nytt jobb därför att den gymnasieutbildningen var bra tidigare men inte räcker nu. Nästa steg är att regeringen måste satsa mer på den gruppen, om man skall se på olika grupper i samhället. Arbetsmarknadspolitiska kommittén hade ett bra förslag, nämligen att man skulle kunna använda sin akassa. I stället för att gå arbetslös skulle man kunna studera på högskola med detta. Det är fortfarande den linje som jag tänker driva. När det gäller kunskapslyftet är det klart att det har blivit missar i information. Det är fullt naturligt. Vi genomförde den största satsningen någonsin genom kunskapslyftet. Alla kommuner kanske inte var förberedda på en gång för att klara detta. Men det är nu inte det sista året, utan det löper under en femårsperiod. Om det kanske var vissa brister meddetsamma tror jag att det kommer att kompenseras efter hand. För de människor som jag har träffat ute som har gått i kunskapslyftet har detta verkligen varit ett oerhört lyft. Många av dem förbiser nog att det har varit informationsmissar. De har fått en möjlighet att förverkliga sig själva genom att delta i studier inom kunskapslyftet.
Herr talman! Man kan då koppla ihop kvinnorna i kontorsyrkena med kunskapslyftet. Som jag sade kan de inte få studielån om de är över 45 år. Hur har man tänkt sig det? Det finns flera grupper i kunskapslyftet, bl.a. dyslektiker, som har låg ersättning och som ännu inte har kommit in i systemet på grund av att de inte har fått jobb. De kommer fortfarande att ramla mellan stolarna. Extremt långa handläggningstider har det varit. Jag tycker att man innan man genomförde ett sådant här stort kunskapslyft skulle ha sett till att det fanns resurser för att genomföra det. Det gäller bl.a. CSN, som inte har haft resurser för detta, vilket har inneburit att folk inte har fått ut sina pengar och inte har kunnat klara sig.
Herr talman! Det är klart att man före en sådan här stor satsning, som jag sade tidigare, inte kan bedöma alla de svårigheter som kommer att dyka upp. Men jag tror att detta löser sig efter hand. Alla grupper kanske inte får den högsta ersättningen, men det beror på vad man har gjort innan man kom in i kunskapslyftet. Det systemet accepterar vi på andra områden. Jag förväntar mig naturligtvis att Utbildningsdepartementet, som handlägger ersättning vid studier, någon gång skall komma med ett förslag till riksdagen. Det aviserades redan för ett halvår sedan att det skulle komma. Det är inte en del som man löser inom arbetsmarknadspolitiken, utan det faller inom utbildningspolitiken. Barbro Johansson skall inte bara se alla hinder när det gäller kunskapslyftet, utan hon borde också se den möjlighet som människor får att genomgå en utbildning, en möjlighet som de kanske aldrig tidigare har haft. Jag pratade med ett antal klasser om detta i förra veckan. De sade att den chans att utbilda sig som de för närvarande fått i kunskapslyftet har aldrig någon generation tidigare fått. Se därför inte hindren utan i stället möjligheterna, Barbro Johansson!

Herr talman! Förra gången vi diskuterade arbetsmarknads och sysselsättningspolitik i denna kammare var den 19 november. Det var dagen före toppmötet i Luxemburg. Sedan dess har EU antagit riktlinjer för sysselsättnings och arbetsmarknadspolitiken som omfattar fyra pelare: anställningsbarhet, anpassningsförmåga, entreprenörskap och jämställdhet. Sverige ställer upp bakom och har också aktivt medverkat till tillkomsten av dessa riktlinjer. I huvudsak kan vi notera att svenska intressen är tillgodosedda. Det gäller även de övergripande målen för EU:s politik på det här området. Det är målen att långtidsarbetslösa skall ha erbjudits åtgärder eller arbete inom tolv månader, att unga människor under 25 år skall ha samma möjlighet fast inom sex månader och att 20 % av alla som är arbetslösa skall ha utbildning eller aktiva åtgärder i stället för i dag bara 10 % - det är genomsnittet i EU i dag. Länderna skall göra handlingsplaner som skall redovisas i sommar på ett toppmöte i Cardiff, och därefter skall planerna följas upp av kommissionen. Allt detta är resultat av ett konkret arbete som nu sätts i gång på Europanivå. Sverige har, som jag sade, aktivt bidragit till den här politiken och till det resultat som vi nu ser. Vi har jobbat hårt för det. Vi har haft och har fortfarande höga ambitioner när det gäller Europapolitiken. Jag vill säga detta med anledning av en reservation som jag har läst där man efterlyser handlingsplaner. Vi har aktivt bidragit och medverkat till att alla EU-länder nu gör handlingsplaner, så även naturligtvis Sverige. Det är en reservation från Folkpartiet och Mina frågor om det arbete som vi nu bedriver i Europa är: Var finns Moderaterna i det arbetet? Var finns er politik? Vad har ni för trovärdighet i det arbetet? Svaret är att ni hör hemma i gårdagen. Ni hör möjligen hemma på 80-talet, om vi inte skall gå ännu längre tillbaka. I ett europeiskt perspektiv måste man titta i backspegeln för att hitta Moderaternas politik. Och överallt där den har prövats - i Sverige såväl som i andra länder - har den befunnits vara icke lämplig. Jag kan ta Sverige som exempel. I vår förra debatt anklagades jag av Per Unckel för att inte tala sanning när jag hävdade att Socialdemokraterna hade stoppat raset i sysselsättningen. Nu är det sysselsättningen som Moderaterna skjuter in sig på. Jag redovisade att detta ras, med de 440 800 jobb som ni moderater förskingrade, med Carl Bildt som statsminister, har vi mycket kraftigt bromsat upp. Vi kan nu se en tendens till ett plus - det är än så länge bara en tendens. Jag pekade på hur den privata sektorn, till skillnad från under er tid, hade ökat och nu en månad senare har ökat ännu mer, nämligen med 65 500. Jämför det med ert tal, Kent Olsson! Jag kan förstå att ni inte tycker om dessa jämförelser, men det är sanningen. Det finns på papper och i statistiken. Kent Olsson talade också om de - som jag upplever att han menade - föraktliga åtgärderna, den stora volymen och alla problem i samband därmed. Jag håller med om att det är problem med volymen. Men ta inte för stora ord i munnen, Kent Olsson. Aldrig någonsin har volymen varit större än när Carl Bildt var statsminister. Aldrig någonsin har vi haft så många personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder som när ni hade statsministerposten och deltog i regeringsarbetet. Det var våren 1994, och antalet var 263 000. Ta därför litet mindre ord i munnen på just den punkten! I en färsk rapport från Landstingsförbundet, som har diskuterats här tidigare, visas att de flesta offentliganställda inte längre behöver vara oroliga för sina jobb. Det visas att de 4 plus 4 miljarderna i nya pengar - inte lånade pengar utan egna pengar - som vi nu kan ge, med 4 miljarder i år och 4 miljarder nästa år, räddar 17 000 jobb i kommuner och landsting. De räddar eller tillskapar jobb; det beror litet på hur långt man har kommit. Lägg till detta ytterligare 4 plus 4 miljarder för åren 1999 och 2000. Det är klart att det blir en sysselsättningsökning på litet sikt. Det bli en ökning. Det blir bättre kvalitet i vården, omsorgen och skolan, och det blir också fler jobb för företrädesvis kvinnor i den offentliga sektorn. Det är klart att vi inte är färdiga med detta. Vi håller fortfarande på och lappar och lagar efter den nedrustning av både arbetsmarknads och sysselsättningspolitiken som skedde under första delen av 90 talet. De resurser som vi nu har lyckats skapa ger fler jobb och ett tryggare samhälle. På ett år har antalet nyanmälda platser på arbetsförmedlingen ökat med 57 %. Arbetslösheten sjunker kraftigt. Ute i Europa har fler och fler börjat snegla på den svenska arbetsmarknads och sysselsättningspolitiken. Jag tycker att vi skall vara stolta över det. Det är roligt att man tycker att Sverige på detta område är någonting att titta på. Det är naturligtvis också av det skälet som vi nu har utsett en ambassadör för arbetsmarknadspolitiska frågor - en ambassadör som skall vara ute och beskriva politiken, men också bjuda hit människor som vill komma. De är många. Jag skulle vilja säga följande till Kent Olsson: Följ med oss socialdemokrater ute i Europa i stället för att sitta här i Sverige och rusta och rösta ned den svenska arbetsmarknadspolitiken. Herr talman! Vi kan således konstatera att arbetslösheten steg för steg är på väg att pressas tillbaka. Målmedvetet och konsekvent har vi fört en politik som skall säkra jobben och välfärden. Samtidigt investerar vi för framtiden genom att satsa på utbildning och kompetenshöjning. Häromdagen visade en OECD-rapport att Sverige tillhör världens främsta utbildningsnationer. Då handlar det både om kvantitet och kvalitet och om livslångt lärande. Moderaterna brukar - jag är van vid det - tala nedlåtande om vår utbildningssatsning. Kent Olsson förnekade sig inte heller i dag. Han sade "det s.k. kunskapslyftet" med mycket tydlig betoning. Det s.k. kunskapslyftet omfattar 140 000 personer fram till sekelskiftet. Det har hittills omfattat väldigt många arbetslösa. Det har hittills till 75 % omfattat kvinnor. Det är de som inte har fått chansen tidigare, Kent Olsson. Det är de som inte har fått möjligheten att gå tre år i gymnasium eller ens har grundskolekompetens. Det är de grupperna och den satsning som vi vill göra på dem som Kent Olsson talar så föraktligt om. Det är det s.k. kunskapslyftet. Jag skulle rekommendera Kent Olsson att gå ut i det s.k. kunskapslyftet och träffa dessa personer av kött och blod - dessa kvinnor och män som inte fick chansen då, men som nu genom det s.k. kunskapslyftet får chansen. Gå ut och träffa dem, och fråga dem vad de tycker om den utbildningssatsningen. Fråga dem vilken ny tro de har fått på framtiden och hur de ser på sina möjligheter nu jämfört med före det s.k. kunskapslyftet. Om Kent Olsson går ut i verkligheten får han kanske en litet mer ödmjuk ton när han talar om den grupp som inte fick chansen då, men som får det nu. Vad är ert alternativ för lågavlönade, lågutbildade och arbetslösa? Jag vet att Kent Olsson inte kommer att svara på den frågan. Om jag får höra ett svar är det att det måste finnas en grupp som släpar efter. Det måste finnas en grupp som inte får chansen. Bara så kan vi ha en låglönegrupp i vårt samhälle. Bara så kan vi ha en tjänande klass. Det blir framför allt de kvinnor som med ert system och i ert samhälle inte skulle få chansen. Eller har Kent Olsson något annat svar på frågan vad han vill göra för de människor som inte fick chansen men som vill göra något nu? Ge mig det svaret. Det finns naturligtvis mycket ytterligare att göra inom utbildningen, vården, skolan, omsorgen, miljöfrågorna och i arbetsmarknadspolitiken. Det är klart att vi skall fortsätta detta arbete. Vi befinner oss sedan flera år tillbaka i en omfattande förändringsprocess när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Inriktningen är att stärka det lokala inflytande som flera av er har varit inne på inom ramen för den nationella arbetsmarknadspolitiken. Man kan beskriva dragen i den politiken i tre punkter. De lokala arbetsförmedlingsnämnderna, där kommunerna har en majoritet, har där en nyckelroll. Vi går vidare med denna process, som innebär att vi anpassar arbetsmarknadspolitiken till samhällets behov. Jag skall peka på två punkter som jag särskilt vill lyfta fram. Det handlar om ungdomssatsningen. Det finns inget värre än att börja sitt vuxna liv som arbetslös. Därför är ungdomsarbetslösheten och bekämpandet av den en av våra allra viktigaste frågor. Den uppfattningen har också de unga själva. Vid en EU-konferens om ungdomar tidigt i höstas presenterades en undersökning som ger en bild av hur ungdomar resonerar. Svaret är tydligt; unga människor vill ha ett arbete. De vill inte vara obehövda och gå hemma med bidrag. De vill jobba. Vi bygger nu vidare på det kommunala uppföljningsansvaret och inför en utvecklingsgaranti. Ingen ung människa under 25 år skall behöva gå arbetslös mer än hundra dagar. Detta kommer att bli en bra och betydelsefull reform i kampen mot ungdomsarbetslösheten. Glädjande nog ser vi också att ungdomsarbetslösheten sjunker kraftigt redan innan vi har infört detta. På ett år har den sjunkit med över fem procentenheter från 15,9 till 10,8 %. Trots det vill vi genomföra den reformen för de unga människorna. Men ni moderater säger nej, Kent Olsson. I går skrev vi under ett avtal om ett nationellt program för IT-utbildning. Syftet är att utbilda 10 000 personer i modern informationsteknik. Detta är viktigt inte bara för IT-branschen utan också för hela vårt samhälle och de tusentals arbetslösa som får jobb efter utbildningen. Det här är ett av många exempel på framtidsinriktade och målmedvetna satsningar. Vi har en modern politik, Kent Olsson. Ni står och stampar med era ny och gammalliberala högerlösningar. Flera av er har tagit upp de funktionshindrades och arbetshandikappades situation i samhället. Det är viktigt att prata om och prioritera denna grupp. Min fråga blir följande: Vilket samhälle är personer med funktionshinder mest betjänta av? Är det ett samhälle med en generell välfärd och med en människosyn där alla värderas lika och alla därmed ges lika chanser - ett solidariskt samhälle? Eller är det ett samhälle där vi ger till dem som behöver mest och alltid pekar ut en grupp? Är det ett samhälle där alla inte får samma chans, där marknaden tillåts spela en dominerande roll och där politikens räckvidd begränsas? Så kan man tydliggöra valet mellan vänster och höger i politiken för just denna grupp. Väljer man solidaritet eller marknad? Vi prioriterar personer med funktionshinder i arbetsmarknadspolitiken, men inom ramen för ett generellt system. Det blir fler lönebidrag nästa år. Det blir ökad vägledning när personalen på arbetsförmedlingarna ökar. Det blir en diskrimineringslag. Samhall, som flera av er har talat om, kommer att förändras med LOSAM-utredningen som grund. Vi kan göra dessa saker nu. Vi kan säkert göra mer i framtiden. Vi kan göra det nu därför att vi har ordning på våra pengar. Vi kan göra det med egna pengar. Inte minst utsatta grupper har nytta av ordning och reda i ekonomin. Därför saknar ni borgerliga, inklusive Elver Jonsson som talar sig så varm för dessa grupper, trovärdighet i dessa frågor. Ni saknar trovärdighet med den historia ni har från 1991-1994. Vad vi då såg är inte efterföljansvärt. Om den politiken skulle ha fortsatt hade dessa grupper definitivt inte gynnats. Ni saknar trovärdighet om ni inte avser att låna pengar till de grupper som en del av er säger att ni vill värna. Ni borgerliga partier, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, driver en oerhört cynisk politik på arbetsmarknadens område. Ni har samma medicin som tidigare, dvs. skattesänkningar och avregleringar. Ni spretar åt olika håll, men trenden är precis densamma. Det handlar om att kraftigt minska pengarna till arbetsmarknadspolitiken. Det handlar om en bortre parentes med litet olika innehåll, men ingen av er kan tala om vad som skall hända när den bortre parentesen väl är nådd. Det handlar om en sänkning av ersättningen jämfört med dagens. Det handlar om en mindre offentlig sektor. Det handlar om otrygga anställningar och i slutändan antagligen lägre löner. Jag frågar mig: Är det detta samhälle vi vill ha? Jag tror att en stor majoritet av svenska folket på den frågan svarar: Nej.

Herr talman! Jag vet inte vad jag skall säga när jag hör arbetsmarknadsministern säga: Följ med oss ut i Europa! Detta säger en minister i en regering som har visat all möjlig rädsla för Europa, som inte vet om man vill gå med i EMU eller inte och verkligen inte har satt den europeiska kontinenten i förgrunden. Sedan har man mage att påstå att vi moderater inte skulle följa med i den europeiska politiken. Låt mig bara ta ett par exempel även från Luxemburg, som visar att Margareta Winberg kanske skulle ha en hel del att lära genom att lyssna på de direktiv som finns. Vid mötet om sysselsättningen sades det bl.a. att man skall lägga särskild vikt vid att väsentligt minska allmänna omkostnader och den administrativa bördan för företagen, särskilt för små och medelstora företag, bl.a. vid anställning av ytterligare arbetskraft. Jag hoppas alltså att vi kan få ett sådant förslag från Margareta Winberg. Det gäller vidare att uppmuntra initiativ till egenföretag genom att uppmärksamma och sedan minska hinder inom skattesystemen och de sociala trygghetssystemen särskilt för de anställda. Också detta kommer vi alltså att få en proposition om. Slutligen handlar det om att göra skattesystemet gynnsammare för sysselsättningen. Det var en del av de rekommendationer som togs fram i Luxemburg. Kanske väljer Margareta Winberg att göra som regeringen gjorde med Essendeklarationen, dvs. att plocka ut de bitar man tycker ser fördelaktiga ut och lämna de andra. Det är bra att Margareta Winberg börjar närma sig Europa. Det välkomnar vi. Vi har länge saknat socialdemokraterna i Europa, men vi välkomnar att vi nu gemensamt kan se Europa som en kontinent som vi kan dra nytta av.
Herr talman! Det behövs nog en liten resa för Kent Olsson och andra. Sedan beror det förstås på vem man träffar. Jag kan försäkra Kent Olsson om att de som finns i mitt ministerråd, inklusive representanter för högern i Tyskland och högern i Spanien, resonerar inte alls som moderaterna i Sverige. De har förstått att det behövs andra tag än de gammel och nyliberala lösningar som ni fortfarande sitter och tuggar om i den här kammaren och, antar jag, i utskotten. Jag skulle vilja gå tillbaka till den svenska arbetsmarknadspolitiken. Vad man kan läsa ut av moderaternas motion är att det handlar om en kraftig reducering av pengarna till arbetsmarknadspolitiken. Det handlar om en sänkning av a-kassan till 75 %, en höjd finansieringsavgift, en sänkt dagpenning, osv. Kent Olsson borde inte bara resa ut utanför landet, utan han borde också resa till en arbetsförmedling, t.ex. i Lysekil, där jag vet att han bor. Han borde prata om den bortre gränsen och berätta för människorna där, de arbetslösa, vad som händer när den gränsen nås. Berätta det gärna också här i kammaren, så att vi vet vad ni tycker. Jag har i de tidigare debatterna inte fått något besked på den punkten. Vad händer efter de Gå till komvux i Lysekil och tala om att inte ens hälften skulle få läsa om moderaterna fick bestämma, för så är det ju när det gäller det ni brukar tala om som det s.k. kunskapslyftet. Gå också till företagarna och fråga om halverad ränta, halverad sjuklöneperiod eller sänkt arbetsgivaravgift. Fråga vad de tycker om det! Gå till dagis eller servicehuset i Lysekil och fråga hur de ser på framtiden, om de kommer att klara sig med de skattesänkningar som ni kommer att föreslå om ni får bestämma, de som handlar om både minskade statsbidrag till kommunerna och minskad kommunalskatt. På litet sikt räknar ni med att på det viset kunna spara ungefär 200 miljarder. Fråga vad de tror om det, Kent Olsson!
Herr talman! Jo, arbetsmarknadsministern, jag skall gärna gå till företagarna och fråga vad de tycker om en halverad sjuklöneperiod. Vi har nämligen aldrig tyckt att den skall höjas. Ni går däremot dit och frågar om det var bra att den sänktes, eftersom den höjdes förut. Det är en litet märklig politik, men det är ändå ett steg i rätt riktning. Så till a-kassan. Jag frågade i mitt inledningsanförande vad som kommer att hända med a-kassan och den bortre parentesen enligt regeringens sätt att se på saken. Det står nämligen i propositionen och i det betänkande som behandlas i dag att en bortre parentes skall införas. Vi har sagt att vi kommer att ha en bortre parentes efter 300 dagar. Det vet arbetsmarknadsministern. Vi har också sagt att vi vill införa den successivt när vår politik får stöd och att det skall ges möjlighet till avtalsförsäkringar efter de 300 dagarna. Det står tydligt och klart i vår motion och i vår reservation. Däremot vet vi ingenting om vad som sker i den socialdemokratiska världen. Det kanske är så som jag sade tidigare, att regeringen inte ens tror på sin egen politik. Man tror inte att människor kommer att vara i arbete efter tre år, och därför tar man inte bort den bortre parentesen. Vi är övertygade om att vi med vår politik kommer att ha folk i arbete efter 300 dagar. Tror man inte på sin egen politik blir världen förstås litet svårare. Det skulle vara intressant att av arbetsmarknadsministern få ett svar på frågan: Blir det en bortre parentes, vilket man har överenskommit med både riksdagen och Centerpartiet, eller blir det inte en sådan? Vi är ganska många som med spänning väntar på svar. Arbetsmarknadsministern ägnade sig åt att berömma regeringen för det man utfört, men låt mig då konstatera att man faktiskt har minskat sysselsättningen. Det är ändå noterbart. Arbetslösheten beror på en minskad sysselsättning.
Herr talman! Jag skall alltså tolka Kent Olsson så, att det blir en bortre parentes efter 300 dagar och att man får försäkra sig för resterande tid. Det var ju ett svar. Jag vill ta upp en annan fråga, nämligen ungdomarna, som jag nämnde i mitt inledningsanförande. Vi säger att ingen ung människa skall behöva gå arbetslös mer än hundra dagar. Vi vet att arbetslösheten går ned kraftigt på grund av konjunktur, utbildning och annat, men vi vill ändå försäkra oss om att det blir så som vi har lovat, eftersom detta var ett vallöfte. Därför inför vi en reform som börjar gälla den 1 januari. Det betyder att 400 miljoner går från staten till kommunerna till olika program för detta. Vi förstärker resurserna på arbetsförmedlingarna, och vi hoppas och tror att man skall tillsätta ungdomsförmedlare, så att just de unga får en chans, en bättre chans. Vi inför generationsväxling för att få in fler i åldern 20-35 år i ett vanligt arbete. Vi satsar på IT utbildningen. Vi satsar 100 miljoner på sommarjobben nästa år, och vi satsar på utlandspraktikstipendier. Moderaterna säger nej. Det sitter många unga på läktaren, och jag tror att de är väldigt intresserade av att veta varför ni inte vill satsa på de unga på det här viset. Varför förmenar ni de unga rätten till ett arbete? Det är ju precis det ni gör. Varför förmenar ni de unga rätten till en bra utbildning, om man nu inte tog eller fick chansen när man gick i grundskolan? Jag tycker att man kan fråga de unga om de hellre går arbetslösa än utvecklas på det här viset. Det finns många ytterligare frågor som skulle kunna ställas, men jag tycker att det räcker så här. Vad vill ni göra för att ingen människa under 25 år skall behöva vara arbetslös mer än 100 dagar? Och kom då inte och prata om skattesänkningar och avregleringar, utan tala om konkret vad ni gör för de unga personerna i Sverige.

Fru talman! Jag delar uppfattningen att näringslivet bör ta ett större ansvar, kanske i första hand för de unga, genom olika typer av insatser. Vår IT-satsning är ett exempel, ett historiskt och unikt sådant, på hur vi tillsammans med i det här fallet Industriförbundet har kunnat möjliggöra att 10 000 personer får en mycket modern och adekvat utbildning i informationsteknik. Sedan vill jag polemisera mot Hans Andersson. Som jag uppfattade det sade han att vi hade påstått att det skulle sättas ett definitivt stopp, något som jag uppfattade som den stupstock som har diskuterats. Detta har aldrig varit min eller regeringens avsikt. Gång på gång i den här kammaren har vi stått och sagt att vi inte har hittat något bra svar på vad som i så fall skulle komma efter denna parentes. Vi gjorde det för ett år sedan. Vad som har hänt sedan dess är att vi har haft en partikongress, och den har avvisat en parentes. På samma sätt som en tidigare partikongress ville införa en parentes har man nu tänkt om, och nu avvisar man parentesen som fenomen. Jag delar dock Hans Anderssons uppfattning: Det betyder ju inte att problemet är löst. Självklart är det både för människorna och för vårt samhälle oacceptabelt att man går runt i åtgärder, att man är långtidsarbetslös. Men jag delar också Hans Anderssons uppfattning att det här skall lösas på ett positivt sätt, inte på ett sätt som gör människor oroliga. Det finns ju också de som vill att det skall ske genom en kraftig sänkning av ersättningen för att man därmed skall piska de arbetslösa att ta jobben, som det heter - de jobb som vi vet inte finns. Det blir ingen parlamentarisk utredning om detta. Även om repliken inte gäller Dan Ericsson vill jag säga åt honom att han kan sluta vänta. Deltidsutredningen skall jag be att få återkomma till.

Fru talman! Låt mig börja med deltiderna. Där blir det en utredning. När vi började diskutera de här sakerna för drygt ett år sedan var det tre saker som var på tapeten: den bortre parentesen, deltidsuppstämplingen samt golvet och taket i a-kassan. Min första ambition var då att vi skulle ha en parlamentarisk utredning som tittade på de här sakerna samfällt. Under den tid som har gått har detta blivit inaktuellt, och det beror på det beslut som mitt partis kongress fattade om den bortre parentesen. Jag kommer i stället att utreda deltiderna för sig och golvet och taket för sig. När det gäller deltiderna och uppstämplingen räknar jag med att en sådan utredning kan vara klar till sommaren. Det är mitt svar till Hans Andersson på den frågan. När det gäller Hans Anderssons andra fråga är vi i ett skede där arbetsmarknadspolitiken är stadd i förändring. I ett sådant skede är det klart att det uppstår konvulsioner. Det handlar både om konflikten mellan det nationella och det lokala och om konflikten mellan ett strikt regelverk och mer av frisläppthet på det området. Jag förstår att Hans Andersson också inser det här problemet. Hans första inlägg tydde på det. Men ni vill ju ha lokalt inflytande, ni vill inte ha några volymmål osv., samtidigt som ni i er motion säger att det hela skall vara en del av den ekonomiska politiken och att vi skall ha ett nationellt system. Också ni har alltså uppenbara svårigheter med att få ihop det här. Och det är inte så konstigt, eftersom vi är inne i ett förändringsarbete. Innan vi har passerat det stadiet och riktigt kommit underfund med hur det slutligen skall se ut måste vi också tillåta oss ett antal försök - kalla det frizoner eller något annat - för att när vi är klara veta vad som egentligen är det bästa.
Fru talman! Jag vill fråga arbetsmarknadsminister Margareta Winberg om något som jag tog upp i mitt anförande, nämligen friåret. Som jag sade handlar det om att en arbetslös skall kunna gå in i stället för en som tar tjänstledigt och då få avtalsenlig lön. Nu hindras kommunerna att göra detta i och med att reglerna är sådana att friåret i stället skall vara en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Man skall gå in i åtgärder i stället. Trelleborg har, som jag sade, som frikommun fått tillåtelse att införa friåret. Där är erfarenheterna mycket goda. 30 kommuner står i kö och vill utnyttja detta, bl.a. Västerås. Kan man få ett löfte om att de här reglerna skulle kunna ändras så att de här kommunerna verkligen kan införa friåret? Den friårsmodell som införts i Trelleborg visar absolut inga undanträngningseffekter. Jag vill också ta upp frågan om arbetstidsförkortningen, som jag förut har frågat om. Det skall komma en proposition, och jag hoppas att den visar att det blir en ordentlig arbetstidsförkortning. Jag får återkomma till det senare.
Fru talman! Först vill jag ta upp Miljöpartiets förslag om friår. Det är inte realistiskt när ni anser att det inte är några kostnader förknippade med det eller t.o.m. att kostnaderna minskar. Så blir det naturligtvis inte, om vi nu skulle pröva det, av det skälet att den som har ett jobb och i så fall skulle gå ur det jobbet och ta ett friår ofta har en högre lön och därmed en högre a-kassa än den som går in och ersätter den som går ut. Därmed uppstår en kostnad, och det skall vi inte bortse från. Den kan bli rätt betydande. Därmed inte sagt att tanken med friår är ointressant. Men jag tycker att man skall vara realistisk och säga som det är. Det är inte gratis, det kostar pengar. Man kan alltid fundera över om det i en uppåtgående konjunktur, när vi nu ser att det inom vissa områden t.o.m. finns brist på kompetent personal, är rätt läge att undandra ytterligare personer från arbetsmarknaden. Min uppfattning är att det kanske inte är så lämpligt att i det läge som vi nu befinner oss i göra det. Då har jag också svarat på frågan om alla de här kommunerna som står i kö. De står i kö för mycket annat också, kanske bl.a. för ett friår. Vi behandlar deras ansökningar efter hand. Men just tanken med friåret kanske inte är det lämpligaste att göra i dagens situation. Till de här kommunerna och arbetsförmedlingsnämnderna brukar jag säga: Försök också att se vad som är möjligt inom dagens regelverk! Vi är, inklusive denna kammare och denna debatt, väldigt fixerade vid vad som är omöjligt, vad som inte går. Det finns väldigt mycket som faktiskt är möjligt och som går att göra också med de regler som vi har i dag.
Fru talman! När det gäller friåret har vi föreslagit att man skall ha 85 % av a-kassan under ett år. Vi har inte föreslagit full a-kassa. Vi anser att om man är tjänstledig får man minskade kostnader vad gäller barnpassning och även hushållsutgifter över huvud taget. Då skulle man kunna klara sig på 85 % av akassan. Då blir det väldigt små kostnader för samhället. Det kan t.o.m. bli en vinst, som vi ser det. Den administration som kostar kan betalas av det som vi drar av. Man får också in folk på den ordinarie arbetsmarknaden i stället för att de fastnar i långtidsarbetslöshet. Dessutom får de en viktig arbetslivserfarenhet till en mycket låg samhällskostnad, får man säga. Är det verkligen en sådan uppåtgående trend att konjunkturen går så snabbt uppåt? Jag känner inte att det har ändrat sig helt med arbetslösheten. Jag tycker fortfarande att den tyvärr är mycket hög. När det gäller arbetstidsförkortningen vill jag också ha svar på vad som kommer i arbetstidspropositionen. Kommer man att ta ett rejält tag för att det skall bli en arbetstidsförkortning? Göran Persson var ju i våras bl.a. hos LO-ledare i Oslo. Han hade flera argument för att man skulle pröva arbetstidsförkortning mer aktivt. Han sade bl.a. att det finns en tendens i olika länder att ekonomisk tillväxt inte leder till fler jobb, vilket vi också säger.
Fru talman! Ja, konjunkturen förändras snabbare än vi och industrin har räknat med. Det är därför som AMS i sin prognos, men också andra prognosmakare, spår att om vi inte gör någonting nu kommer vi att ha brist inom vissa områden nästa år. Detta brukar uppstå när konjunkturen går upp, men det har kommit snabbare den här gången än tidigare. Jag vill fråga om Barbro Johansson tycker att det är lämpligt att i en sådan uppåtgående konjunktur dra undan fler människor från arbetsmarknaden. Jag tror kanske att det är mindre välbetänkt. Det är också så att arbetslösheten inte bara sjunker, den sjunker kraftigt. Den har enligt AKU, den officiella statistik som vi går efter, sjunkit med 1,5 % på ett år. Ungdomsarbetslösheten har sjunkit med 5 % på ett år. Det är mycket glädjande, menar jag. Arbetstidsförkortningen har vi haft många debatter om. Barbro Johansson vet precis vilken min principiella uppfattning är. Jag tycker att vi skall sänka arbetstiden, men inte som ett medel för att få fler jobb. Det tror jag är diskutabelt. Visst blir det några fler jobb, men mitt främsta argument för en arbetstidsförkortning är välfärden. Vi skall få mer tid för att göra det vi vill, utom att jobba. Vi skall få mer tid att vara med våra barn eller våra gamla, gå på teater, bio eller annan kultur. Det är mitt främsta motiv för detta. Det kommer så småningom en arbetstidsproposition. Men som Barbro Johansson också vet är det inte mitt huvudansvar, utan det är Ulrica Messings.
Fru talman! Innan jag kommer med min klagan och anmälan om oro för de många bekymren på arbetsmarknaden skall jag ändå hålla arbetsmarknadsministern räkning för två saker. Den ena är att hon rider spärr mot dem som så ofta tar upp idéer om en defensiv arbetsmarknadspolitik, där man vill undandra arbetskraft. Jag vill stryka under än en gång att det vi behöver är fler som kommer i arbete och med det fler skattebetalare och den vägen färre bidragsmottagare. Den andra synpunkten som jag tycker känns positiv är Margareta Winbergs sätt att tala om EU. Jag vet inte om jag drar för långtgående slutsatser, men jag finner en annan ton i hennes sätt att tala om de möjligheter som finns. Man kan väl säga att också en arbetsmarknadsminister naturligtvis kan mogna i en sådan här vital fråga. Margareta Winberg sade att svenska intressen var väl tillgodosedda i Europaöverläggningarna. Det tycker jag är bra. Väldigt mycket som vi har i Sverige finns det anledning att hävda i ett internationellt utbyte. Men min fråga i den delen blir: Kommer Sverige att tillgodose hela den överenskommelse som det nu handlar om i Luxemburg? Jag tänkte särskilt på de sänkta arbetsgivaravgifterna, som vi har funnit angelägna att aktualisera och har direkta förslag om att också kunna verkställa. Kommer arbetsmarknadsministern att driva frågan om lättnader i skatten och även i regelverk för service och tjänstesektorn? Jag efterlyste det förut. Sedan kommer Margareta Winberg gång efter gång tillbaka till vad som händer efter de 300 dagarna. Blir det stupstock eller vad blir det? Egentligen är det litet konstigt att den som är ytterst ansvarig för arbetsmarknadspolitiken reser den frågan. Riksdagen har sagt att detta skall vara en omställningsförsäkring och att vi förväntar oss en översyn. Vad den kommer att leda till är regeringens ansvar. Nu hänvisar Margareta Winberg till att kongressen visserligen har sagt ja en gång, men nu säger man nej. Det visar väl hur farligt man lever om man skall svaja med efter tillfälliga kongressmeningar. Min fråga blir: När kommer besked om vad som händer med arbetslöshetsförsäkringen?
Fru talman! Får jag först protestera mot tillfälliga kongressvängningar. I vårt parti - jag vet inte hur Folkpartiet har det - har vi ett högsta beslutande organ som vi rättar oss efter. Det kallar vi demokrati. Det är kongressen för oss. I en sådan här fråga, som är så viktig för människor, för de arbetslösa, finns det inget utrymme för att vare sig kalla det för tillfälliga kongressvängningar eller att inte göra som kongressen vill. Självklart skall vi rätta oss efter den. Gjorde vi inte det skulle vi inte vara vare sig riksdagsledamöter eller regeringsledamöter, i alla fall inte i det socialdemokratiska partiet. Jag förstod inte riktigt vad Elver Jonsson menade med EU och mognad. Vi är med i EU. Då kan man välja att inte vara minister och stå utanför och tycka en mängd saker. Eller också kan man välja att fortsätta att vara minister och göra det bästa av den situation man en gång inte ville vara med i. Jag har valt det senare alternativet. När svenska folket med majoritet har sagt ja är det min plikt - både som jordbruksminister och som arbetsmarknadsminister - att föra Sveriges fana högt, att se till att på de områden där vi är duktiga - det här är ett sådant område - skall vi bli ännu bättre och vara föredömen för andra länder. Det är glädjande att se att andra länder upplever oss vara så i dessa frågor. Det är många som vill komma hit och studera Samhall, våra ungdomssatsningar, våra datortek och inte minst våra moderna och datoriserade arbetsförmedlingar. De som kommer är, oavsett partifärg, imponerade över vad de ser. Åter till frågan om den bortre parentesen. Vi skall tala om när vi vet svaret. Men jag vill veta vad ni tycker. Ni är mer definitiva. Ni och Moderaterna säger klart ja till en bortre parentes. Hur blir det? Vi säger inte att det blir en bortre parentes, men vi säger att det skall göras positiva insatser för att bryta långtidsarbetslösheten. Det är ett problem. Vad säger ni? Har ni svaret i dag?
Fru talman! Vi får lämna den bortre parentesen för i dag. När vi efterlyser vad regeringen vill driva för politik är det arbetsmarknadsministern som ställer de flesta frågorna. Sedan var det frågan om demokrati och att följa kongressbeslut. Utifrån partiets synvinkel är det bra. Men det finns också en riksdag att ta hänsyn till. I arbetsmarknadsutskottets betänkande, som med stor säkerhet kommer att godkännas av riksdagen, talas det om att utskottet förutsätter att regeringen kommer att tillsätta en utredning som skall analysera vad som skall hända inför och efter en utförsäkring. Det tyder på att den bortre parentesen faktiskt existerar. Margareta Winberg säger att man skall göra det bästa av Europapolitiken. Det är helt riktigt och bra. Men därmed är det inte sagt att allt i Sverige är så bra att det går att exportera. Det finns inslag i uppgörelsen som skulle vara bra för Sverige, nämligen sänkta arbetsgivaravgifter i service och tjänstesektorn. Det råder inget tvivel om att det finns auktoritativa utredningar som går i god för att det skulle skapa tiotusentals jobb. Frågan är om inte fler jobb vore det allra bästa, i stället för en rad åtgärder och volymmål som skall uppfyllas. Ungdomar efterfrågar både utbildning och en och annan åtgärd, men framför allt att kunna komma i fråga för ett jobb. Sedan var det trovärdigheten. Margareta Winberg minns lika väl som jag att under den socialdemokratiska oppositionstiden slog man ned på utgiftsvolymerna men krävde samtidigt mer. Jag har gett exempel på var överbuden låg någonstans. Om trovärdighet innebär att inte uppfylla alla vallöften är jag inte orolig för en jämförelse. När vi nu skall bekämpa ungdomsarbetslösheten hoppas jag att det skall bli litet mer än de löften vi tidigare har fått på området.
Fru talman! Vi står för de saker vi har skrivit under i Luxemburg. Det är sådana saker som vi inte har så svårt att uppfylla här hemma. Det varierar naturligtvis. En del saker fyller vi redan nu med råge. Andra saker håller vi på med. Låt oss ta det exempel flera andra ledamöter har varit inne på, nämligen första pelaren och företagandets villkor. Det intressanta är att både i debatten och i dokumentet handlar det inte om en ensidig avreglering eller skattesänkning, som diskussionerna i Essen och som de moderata ledamöterna i kammaren fortfarande pläderar för. Det handlar om att kombinera en eventuell skattesänkning, sänkning av arbetsgivaravgifter eller momssänkning med ett ansvarstagande för de anställda och för en kompetensuppbyggnad av dem som har låg kompetens. Det här är sådana saker som vi i Sverige måste fundera över. Jag vill påminna om att regelförenklingar i företagandet har gjorts och kommer att göras ytterligare. Jag vill påminna om att arbetsgivaravgiften har sänkts med 5 % för företag med en lönesumma på högst 850 000. Det är en åtgärd som naturligtvis gynnar de allra minsta företagen mest. Vi skall nog ta vårt ansvar för handlingsplanen. Vi får återkomma till handlingsplanen när den väl är färdig i vår.
Fru talman! Jag vill ta upp en fråga med arbetsmarknadsministern som jag berörde ingående i mitt anförande. Det gäller om det är en motsättning mellan begreppen kvalitet och kvantitet i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Det framgår tydligt att det finns behov av ytterligare yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning för att undvika flaskhalsproblem. Utskottet har beskrivit detta i betänkandet och ger ett öppet mandat till regeringen att justera volymmålen för att på det sättet kunna skapa utrymme för mer yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Hur ämnar arbetsmarknadsministern och regeringen att hantera mandatet som man nu får från riksdagen?
Fru talman! Låt mig rekapitulera vad vi faktiskt gör. Förutom den arbetsmarknadspolitiska utbildning som finns i dag - och som AMS per omgående har riktat mot den yrkesutbildning som behövs, det finns många platser där - har vi 10 000 platser under 1998 och 1999 i IT-satsningen jag nämnde tidigare. Inom den kvalificerade yrkesutbildningen görs det försök med lärlingsutbildning, som vi och Centerpartiet gemensamt har arbetat fram. Alla dessa saker är positiva. Men uppenbarligen räcker de inte. Jag delar Elving Anderssons uppfattning härvidlag. Det finns anledning, precis som utskottet anmodar, att reducera volymtalen. Jag kan inte i dag svara på hur mycket. Men i morgon skall regeringen fatta beslut om regleringsbrevet. Där måste det framgå. Innan morgondagen är slut kommer svaret att vara givet. Jag kan här lova att ta väl hand om det öppna mandat jag har fått.
Fru talman! Först till Luxemburg. Kristdemokrater och socialdemokrater inom EU är ofta överens om den sociala dimensionen där arbetsmarknadspolitiken ingår. Det är bra att man har samlat sig till ett program. Vi efterlyser en uppföljning i Sverige med ett tydligt handlingsprogram. Det är möjligt att statsministern strax skall redovisa något sådant. Annars undrar jag när arbetsmarknadsministern skall redovisa ett sådant handlingsprogram inför riksdagen. Valfebern verkar ha börjat sprida sig in i regeringen med tanke på den vokabulär som arbetsmarknadsministern använder. Hon talar om cynisk politik och liknande. Jag tycker att det är litet onödigt. Det går att jämföra med vad ni har sagt på en rad områden vad gäller arbetsmarknadspolitiken och sedan vad som har hänt i verkligheten. Jag vill inte kalla det för cyniskt. Men låt oss undvika den typen av uttryck. Jag ställde frågor om de arbetshandikappade. Med öppna ögon gör ni så att arbetshandikappade ställs utan arbete. Hur kan ni göra så? Då svarar ministern att det handlar om vilket samhälle man bygger. Hon försöker också ställa solidaritet mot marknad - solidaritet eller marknad, sade ministern. Men det går faktiskt att förena solidaritet med marknad, om vi har en marknadsekonomi inom etiska och sociala ramar. Jag förstår inte detta. Det drabbar ytterst de arbetshandikappade som ställs utan arbete att ni drar ned på Samhall. Varför gör ni på det sättet? Jag såg ett TT-telegram om vad ministern sade häromdagen. Hon antydde att det kanske inte gick att lösa problemen inom arbetsmarknadsekonomins ram. Är det någon annan typ av system som ministern då efterlyser? Jag har funderat litet på det. Det handlar ju då också om den bortre parentesen. Fru talman! Jag skall säga om den att det besked jag fick var ytterligare ett löftesbrott. Det blir alltså ingen parlamentarisk utredning.
Fru talman! Det är klart att man kan bedriva en solidarisk politik inom marknadens ram om man bestämmer sig för det. Och det är möjligt att kristdemokraterna vill det. Men frågan är om era tilltänkta regeringsbröder och systrar har samma uppfattning. Det har de inte, det vet vi. Det räcker med att läsa moderaternas motion för att förstå det. Ni kan stå här och plädera, och i TV, radio och tidningar plädera för mer pengar till kommunerna, mer vård och omsorg, mer omsorg om de sjuka och gamla. Det är behjärtansvärt, och det tycker alla är väldigt bra. Men det skall också kombineras i en regering där man har precis motsatt uppfattning. Ni vill satsa och de vill reducera. Ni vill satsa ännu mer, 41⁄2 miljarder mer än vad regeringen vill, på kommuner och landsting fram till år 2000. Men ni skall regera med ett parti som på sikt vill dra ned skatteunderlaget i samhället med 200 miljarder. Blir det mer personal på vårdhemmen och för de gamla med mindre pengar, Dan Ericsson? Svara på den frågan. Går det ihop sig? Eller hur har ni tänkt det? Men att betala skatt, att ha ett relativt högt skattetryck i ett samhälle är ett uttryck för solidaritet därför att skatten har en omfördelande effekt från dem som har mycket till dem som har litet mindre. Det försöker vi hävda och argumentera för. Moderaterna har en helt annan åsikt. Det är dem ni skall regera ihop med. Det är väl bra att vi och kristdemokraterna i EU är överens många gånger. Men vi är aldrig överens här.

Fru talman! Valfebern finns uppenbarligen där. Det är bättre om vi skall ha en debatt i kammaren att vi försöker bedöma respektive partiers politik i stället för att använda den här typen av retoriska debattknep. Låt oss ta kommunpengarna igen, som jag tyckte att vi avhandlade rätt mycket i tidigare replikskiften. Det är bara konstatera att med er i regeringsställning har det icke varit möjligt att försvara kommunernas och landstingens ekonomier och därmed den personal som behövs inom vård, skola och omsorg. Det är ni som har dragit bort dem. Jag tror att det faktiskt kan bli enklare att försvara det gentemot andra partiers angrepp. Jag har redan gett ett tydligt besked här i debatten. Liksom tidigare kommer vi att stå för den sida som innebär att kommuner och landsting skall ha resurser för att försvara en bra vård, omsorg och skola. Låt oss ta en ideologisk debatt litet grand. Är skatt detsamma som solidaritet? Varför tar ni då inte ut 100 % skatt? Då har vi en hundraprocentig solidaritet. Fru talman, så enkel kan man inte göra den här diskussionen. Arbetsmarknadsministern sade i sitt anförande att det handlade om solidaritet eller marknad. Jag menar att det går att förena solidaritet och marknad, en marknadsekonomi med etiska och sociala ramar. Jag såg i TT-telegrammet att ministern efterlyste någon annan sorts marknad för hur man skall hantera en del arbetslösa. Jag funderar på vad det är som är bättre än marknadsekonomi. Vad är det för system som arbetsmarknadsministern är ute efter? Återigen till den bortre parentesen. Vi skulle ju faktiskt hitta ett svar i utredningen. Vi har inte sagt något tvärsäkert om vad som är bäst när en försäkring går ut. Men vi skulle hitta ett svar. Men nu har ministern gett besked. Vi skall inte försöka att tillsammans hitta det. Men vilket besked ger då ministern? Vad är svaret?
Fru talman! Det kan bli litet tjatigt att prata om historien. Men ibland är det bra att komma ihåg den. När ni nu bröstar er och t.o.m. säger att det kanske skulle vara bättre med en annan regeringskonstellation för kommuner och landsting tar man sig lätt för pannan. Det var ju under de tre år då ni var delaktiga i regeringsarbetet - jag har siffrorna här - som kvinnor i framför allt vård och omsorg fick gå. Det var då undersköterskor, lärare, förskolelärare och andra tvingades lämna sina arbeten - 134 800 enligt AKU. Jag vet inte om Dan Ericsson tror på den statistiken. Men det är dock den officiella statistik som vi har i Sverige. 1991-94 minskade den offentliga sysselsättningen med 134 800. Det är svart på vitt. Vi har inte lyckats byta detta i en uppåtgående trend. Det vill jag gärna erkänna. Under vår tid är det 76 700 som har fått lämna sina jobb i den offentliga sektorn. Det är ungefär en halvering i alla fall jämfört med er tid. Nu satsar vi ytterligare 4 miljarder i år, 4 miljarder nästa år, 4 miljarder 1999 och 4 miljarder år 2000 för att vända den negativa trenden till ett plus. Men det är inte lätt. Vi säger att vi inte lånar till jobben. Ni hade ett minus trots att ni lånade. Vi vill inte låna utan betala med egna pengar. Vi skall försöka att göra det, och jag tror att vi kommer att lyckas. Men kom inte och säg att en annan regeringskonstellation ledd av högern skulle vara bättre för vårdbiträden och därmed för de sjuka och gamla och för barnen. Det tror jag inte någon ens drömmer om att tro på.

Fru talman! Arbetslösheten fortsätter att minska. Jämfört med november 1996 har den minskat med Så stod det i pressmeddelandet från AMS den 4 december. Det hade varit en glädjande nyhet om det nu hade varit så, men så är det tyvärr inte. Vad menas med arbetslös? Ja, det är naturligtvis en tolkningsfråga, men nog tror jag att de flesta tycker att det innebär att man inte har ett arbete. Hade då 87 000 personer fler fått arbete sedan november 1996? Nej, så var det tyvärr inte. Det framgår om man läser vidare. Många har börjat utbilda sig i kunskapslyftet, närmare bestämt 56 600 arbetslösa. Dessutom har 9 600 långtidsarbetslösa fått ett arbete därför att de ersätter någon anställd som börjat i kunskapslyftet. Det blir tillsammans 66 000. Sedan har 16 000 arbetslösa som fyllt 60 år lämnat arbetsmarknaden i den s.k. tillfälliga avgångsersättningen. Lägger vi till dem blir det sammanlagt 82 000. Alltså är den egentliga minskningen av arbetslösheten 5 000, och det är ju alltid något att glädja sig över. Fru talman! Tro nu inte att jag inte gillar kunskapslyftet. Att skaffa sig kunskap är det bästa man kan göra, och det är verkligen något att glädja sig över att så många har nappat på det. Men kunskapslyftet gäller gymnasiestudier, och de studerande får ett särskilt utbildningsbidrag under ett år. Tyvärr ser den nuvarande arbetsmarknaden inte ut så att man får ett jobb efter avslutade gymnasiestudier. Och hur många hinner klara av en treårig utbildning på ett år? Vad kommer att hända hösten 1998 med dessa 66 000? I fredagens debatt om kunskapslyftet hade skolministern inget svar på den frågan. Hon sade att hon följer detta successivt och sedan får hon se. Men hon sade att det kommer att kosta. Regeringen har alltså dessvärre inte förstått att man också måste mobilisera för att få fram nya jobb till de entusiastiska studerande som nu med sina genom kunskapslyftet utökade kunskaper hoppas på ett riktigt jobb. Fru talman! Den absolut bästa arbetsmarknadspolitiska åtgärden är att skapa förutsättningar för nya jobb. Kommuner och landsting lider brist på skattepengar, och sådana får man inte in på att folk går i kunskapslyftet utan bara genom att folk jobbar och betalar skatt. Mitt hopp står till att regeringen äntligen skall ha tänkt färdigt och skall öppna tjänste och servicesektorn, där många jobb kan skapas, dessutom framför allt för kvinnor. Det är bara med nya jobb som vi kan lösa vårt största problem i Sverige, arbetslösheten. Vi i Folkpartiet har sedan länge bestämt oss för att sätta kampen för flera jobb överst på dagordningen, jämsides med kraven på en bra skola och en god vård. En politik för fler jobb är enda chansen att få rätsida på Sveriges problem. Den väg socialdemokraterna valt i kampen mot arbetslösheten har slagit fel. Målet att sänka den öppna arbetslösheten till hälften har blivit en statistikkamp, en kamp att gömma undan alltfler utanför arbetsmarknaden eller i mängder av åtgärder av alltmer raffinerat slag. Folkpartiet anser att målet måste vara att pressa ned den totala arbetslösheten och öka antalet sysselsatta. Det tragiska i dag är att antalet sysselsatta har minskat med 20 000 på ett år. Minskningen har framför allt skett bland fast anställda kvinnor inom vårdoch omsorgssektorn. Vi vet att 74 000 har fått lämna sina jobb inom den sektorn, där jag tror att vi alla utan undantag tycker att jobben verkligen behövs. I senaste Kommunaktuellt kunde vi läsa att de nya miljarderna till kommunerna inte har ökat sysselsättningen, utan personalstyrkan har i stället minskat under hösten. Många har visserligen kommit tillbaka som arbetslösa i åtgärder, som OTA-anställda eller som resursarbetare. Det handlar om redan lågavlönade kvinnor som kommer tillbaka till sitt jobb, men nu med ännu lägre lön. Många har fått gå ned till deltid. Av statistiken kan vi se att deltidsarbetslösheten ökar bland kvinnorna. Män tar inga deltidsarbeten. Kvinnorna kompenserar sitt inkomstbortfall med att ta hem barnen från omsorgen, och då är risken stor att vi åter får många kvinnor tillbaka vid spisarna. Detta är synnerligen oroande. Att starta eget är en bra åtgärd, som leder fram till ett riktigt jobb, men fler kvinnor måste få möjlighet till detta. Fortfarande är det så att bara en tredjedel av alla nya företag startas av kvinnor. Vi tycker därför att det förlängda starta-eget-stödet, som beslutades 1996 och som gäller för långtidsarbetslösa offentligt anställda kvinnor, också skall gälla övriga långtidsarbetslösa kvinnor. Även kvinnor med bakgrund i näringslivet har en utmärkt kompetens, som man skall ta till vara. Fru talman! Beträffande de äldres situation på arbetsmarknaden vill jag säga att en hel del av de åtgärder regeringen vidtagit bidrar till att de äldre känner sig alltmer obehövda. Undersökningar visar att en majoritet t.o.m. vill jobba efter pensionsåldern. De två främsta orsakerna till detta är den sociala kontakten och dessutom att man älskar att arbeta. Många vill också jobba för pengarnas skull. Många avtalspensioneringar och sjukpensioneringar har inte skett frivilligt, och man kan lätt förstå att äldre på arbetsmarknaden som gärna vill arbeta kvar kan känna att de borde lämna plats för en arbetslös ungdom. Många arbetsgivare drar sig för att anställa äldre arbetslösa som inte har så många år kvar till pensioneringen. Tyvärr glömmer man bort att dessa personer har stor erfarenhet och kompetens, som det kan vara bra för många företag att få del av. Till saken hör också att äldre arbetskraft ofta är mycket trogen mot sin arbetsgivare och stannar kvar i högre grad än yngre. Att anställa en 55-åring, som åtminstone har tio år kvar, kan därför vara lönsamt. Men med den politik som regeringen startade 1996 med tillfälliga offentliga arbeten för 55-åringar som en värdig avslutning och som nu fortsatt med generationsväxling och tillfällig avgångsersättning förstår alltfler att äldre helst skall försvinna från arbetsmarknaden. Folkpartiet motsätter sig denna arbetsmarknadspolitik. Vi behöver fler som arbetar, inte färre. Fru talman! Slutligen vill jag ta upp frågan om anställda i bemanningsföretagen. Både små och stora företag har behov av tillfällig hjälp med arbetsuppgifter som sekreterare, telefonist, försäljare och mycket annat. Det är särskilt för små företag en trygghet att kunna anlita tillfällig personal i samband med sjukfrånvaro o.d. AMS har i februari 1996 meddelat att anställda vid personaluthyrningsföretag inte är ersättningsberättigade för a-kassa medan de väntar på ett uppdrag från företaget. Den s.k. fyllnadsstämplingen tillämpas strängare för anställda inom bemanningsföretagen än för exempelvis springvikarier inom vården i kommuner och landsting. De som särskilt drabbas är deltidsarbetande kvinnor inom kontor och administration. Vi vet alla att kontorsanställda är den grupp av kvinnor som kanske har drabbats allra värst av arbetslösheten. Därför är detta ännu mer oacceptabelt. Ett exempel: Ett företag vill hyra in en receptionist fyra timmar per dag. Bemanningsföretaget hyr ut en person den tid kunden önskar men har ingen passande tjänst för resten av dagen. Lösningen blir antingen att personen tackar nej och går på a-kassa hela dagen eller tackar ja, arbetar halvtid och erhåller lägre lön än a-kasseersättningen. Reglerna måste ju vara sådana att det alltid skall löna sig att arbeta. Utskottet hänvisar i betänkandet till ett antal domstolsavgöranden. Dessa ligger tiotalet år tillbaka i tiden. Sedan dess har stora förändringar skett i branschen. År 1988 fick man sitt första kollektivavtal, och den 1 februari 1998 tecknas ett nytt, där fyra olika typer av anställningar inkluderas. Många är heltidsanställda inom de här företagen, men många har i stället en garanterad lön om 75 % dessa som inte tillåts stämpla upp till heltid. Motiveringen är att de inte står till arbetsmarknadens förfogande på heltid. Det är i det sammanhanget svårt att förstå att en 75-procentigt anställd i en ICA-butik, en person som lever under liknande förhållanden, har rätt att stämpla upp till full tid. Regeringen bör snarast lägga fram ett förslag för att rätta till dessa olikheter. Arbetstagare bör behandlas lika. Fru talman! Till sist vill jag ta tillfället i akt att tacka för ett stimulerande år och önska alla en god jul och ett gott nytt år.

Fru talman! 90 000 kontorsanställda kvinnor har blivit arbetslösa. Många av dem jobbar i dag i bemanningsföretag. Kvinnor jobbar deltid i dessa företag, och sedan får de ingen a-kasseersättning upp till 100 %. Men de har ändå jobbat. Det tycker vi är en orättvisa. Vi tycker inte att man skall subventionera företagen. Där har Hans Andersson missuppfattat oss. Det är de deltidsarbetslösa kvinnorna som skall ha rätt till a-kasseersättning upp till 100 %. Det är den första frågan. Den andra frågan gällde vår politik. Vi vill att det skall bli fler företag. Vi vill ha in mer skatter i kommuner och landsting. Det skulle göra att vi får fler anställda i kommuner och landsting, eftersom man då har råd med det.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

Fru talman! Eftersom klockan strax är 14.00 skall jag fatta mig väldigt kort. Siri Dannaeus sade bl.a. i sitt anförande att det viktigaste man kan göra är att skaffa sig kunskap. Jag instämmer gärna i det uttalandet. Jag ställde tidigare i dag några frågor till Elver Jonsson kring just den här problematiken. Jag tyckte inte att jag fick särskilt klargörande svar. Därför upprepar jag frågorna till Siri Dannaeus så att man från Folkpartiets sida får möjlighet att klara ut det. Det står i Folkpartiets reservation att det är " - väsentligt att antalet personer i utbildningar minskas -". Det står på s. 192. Litet längre ned säger man att det är " - lämpligt välja billigare åtgärder framför dyrare -". Detta är direkta citat ur Folkpartiets reservation. Med hänvisning till uttalandet att Siri Dannaeus tycker det är viktigt att skaffa sig kunskap vill jag fråga: Vilken analys av situationen på arbetsmarknaden har Folkpartiet gjort som leder fram till att man tycker att det skall vara färre personer som får utbildning och att man skall prioritera billigare åtgärder framför dyra?
Fru talman! Det har redan tidigare talats om innantilläsning här i kammaren. Det är väl inte så värst bra beställt med den, Elving Andersson. Jag tycker att Elving Anderson skall läsa hela meningen som börjar på s. 192. Jag kan göra det själv: "Genom en kraftfull decentralisering och avbyråkratisering, ett nära samarbete med andra aktörer som kommuner och näringslivsorganisationer, en upphandling på en konkurrensmarknad av fler delar av verksamheten än i dag och en strävan efter att där det är möjligt och lämpligt välja billigare åtgärder framför dyrare kan man uppnå ytterligare besparingar." Man måste läsa hela meningarna. Man kan inte enbart plocka ut några ord.
Fru talman! Jag har läst hela meningarna, och jag har läst dem många gånger. Men tyvärr blir jag inte klokare hur mycket jag än läser dem. Jag konstaterar fortfarande att Folkpartiet tycker att det är rätt att vi skall ha väsentligt färre personer i utbildningar och att vi skall prioritera billiga åtgärder framför dyra. Det blir inte särskilt klarare vilken analys som ligger bakom Folkpartiets ställningstagande. När jag hörde Siri Dannaeus kom jag att tänka på det gamla talesättet som säger: Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.
Fru talman! Jag tror att Elving Andersson har missuppfattat detta totalt. Att Folkpartiet inte skulle vilja vara med och utbilda människor är helt fel uppfattat. Så är det faktiskt inte. Jag tror nog att Elving Andersson får läsa litet mer ingående.

Fru talman! Det finns anledning att vara högtidlig i dag. Vi står mitt i en historisk omdaning - en omdaning av Europa, en omdaning till det bättre. 13 december är inte början på den processen. Det är inte heller slutet på processen. Men det är ett viktigt och centralt steg. Beslutet i Luxemburg markerar det oåterkalleliga i integrationen mellan öst och väst, mellan de gamla västeuropeiska demokratierna och de nya demokratierna i öst. Det Europa som kännetecknades av maktbalansen, av kärnvapenkapprustningen, av muren och av rädslan mellan nationerna - det Europa är på väg att ersättas. Det håller på att byggas om till ett Europa av fred och samarbete, av solidaritet mellan nationer och av öppna gränser. Det arbetet är en uppgift värdig vår tid. Löftet skall infrias; det tudelade Europa skall byggas samman. Det var sannerligen ett stort steg som togs i fredags och lördags. Mötet i Luxemburg hör hemma i historieböckerna. Redan när Sverige blev medlem i EU den 1 januari 1995 fanns ett löfte till de nya demokratierna i öst att de också hade möjlighet att bli medlemmar i EU. De hade själva skyndat in med sina ansökningar till EU efter det att kommunismen föll och demokratierna etablerades. Ingen tvingade dem att ansöka om EU-medlemskap. Deras egna önskemål har styrt dem. Men då, 1995, fanns det många i Europa som avfärdade denna kommande möjlighet till ett enat och fredligt Europa. Det kommer aldrig att ske, sade de. Ett löfte finns, men det kommer säkert aldrig att infrias. Även i den svenska folkomröstningskampanjen användes det argumentet av debattörer på nejsidan. Det fanns en närsynthet och en ovilja att se den historiska möjligheten att skapa något nytt och en möjlighet att inte för evigt sitta fast i Efterkrigseuropa. Det fanns de som inte ville eller vågade se möjligheten till ett nytt, tryggare Europa för våra barn och barnbarn. Den svenska regeringen har ända sedan vi blev medlemmar i EU konsekvent arbetat för EU:s utvidgning. Vi har sett det som en historisk chans och som en historisk nödvändighet. Vi har arbetat med att stödja ansökarländerna på olika sätt. Vi har delat med oss av erfarenheter av att förhandla med EU institutionerna. Vi har givit ekonomiskt stöd. Vi har inom EU-samarbetet konsekvent drivit på för att inga nya skiljelinjer skall skapas i Europa. Nu inträder nästa fas. Förhandlingarna med de elva länderna kommer att hålla på i många år. Det kommer att vara kriser, och det kommer att vara framgångar. Det kommer att vara oändliga detaljer i segdragna nattliga förhandlingar. Det kommer att yttras hårda ord ibland. Mediernas rapportering om långa förhandlingar kommer att tidvis kännas tjatig och meningslös. Det här vet vi. Så blir det. Men låt oss aldrig tappa perspektivet på det som egentligen sker. Om vi behöver kan vi titta i backspegeln och se på gårdagen. Se då ett tudelat Europa, med taggtråd och murar, med stridsvagnar redo på ömse sidor! Ett Europa med inte bara en militär järnridå, utan även en ekonomisk ridå mellan två system. Så kan vi jämföra med i dag; stridsvagnarna är borta, muren är riven och gränserna öppnas. Östersjön har blivit en region där samarbetet tar fart. Nya marknadsekonomier växer, och blir en del av vårt närområde. Elva nya länder vill bli medlemmar i en europeisk organisation som redan gjort storverk för att förhindra krig och för att bygga välstånd. Vi skall fortsätta att förhindra krig, och vi skall fortsätta att bygga välstånd. Fru talman! Det finns verkligen anledning att vara högtidlig i dag. Vi står mitt i en historisk omdaning - en omdaning av Europa till det bättre. Besluten om utvidgning som fattades i Luxemburg kan formellt sammanfattas så här: För det första: Gemensam start av anslutningsoch förhandlingsprocessen, i enlighet med fördragets stadgande i den s.k. artikel O, skall ske med samtliga elva kandidatländer den 30 mars 1998. För hela förhandlingsprocessen finns en gemensam ram innefattande samtliga elva länder. För det andra: Under 1998 får samtliga länder en av kommissionen ledd genomgång av EU:s 11 000 rättsakter, en s.k. akigenomgång. Det är en nödvändig inledande del av förhandlingsprocessen. För de sex första länderna sker detta inom ramen för mellanstatliga konferenser, och för övriga sker det inom ramen för förmedlemskapsstrategierna. Det innebär således att Estland, Polen, Tjeckien, Ungern, Slovenien samt Cypern ges ett snabbare spår. Detta är med andra ord en tidig differentiering. Det har vi inga svårigheter med. Dels är länderna olika väl förberedda, dels är en differentiering, så länge den sker på helt objektiva grunder och inom ramen för en process där alla länder deltar, något som vi hela tiden konsekvent förordat. För det tredje: EU:s 15 utrikesministrar och fackministrar kommer vid behov att träffa sina kolleger från de elva kandidatländerna för att diskutera gemensamma problem. Kommissionen kan i sin årliga rapport, som görs rörande samtliga elva kandidatländer med början 1998, rekommendera att en eller flera av de återstående fem länderna skall övergå till mellanstatliga konferenser. Beslut om dylik uppväxling fattas av medlemsländerna i Allmänna rådet. Ett beslut i Europeiska rådet är alltså inte nödvändigt, då principbeslut om utvidgningen redan har fattats i För det fjärde: Kommissionen har utfäst ett extra stöd om 100 miljoner ecu för de länder som ligger efter i sitt förberedelsearbete för medlemskap. För det femte: Endast de länder som uppfyller de politiska Köpenhamnskriterierna får inleda mellanstatliga konferenser. Fru talman! Utvidgningsbeslutet är naturligtvis det allra största som hände i Luxemburg. Jag har här talat ganska utförligt om dess historiska betydelse. Jag tycker att det är viktigt att säga detta. Vi fastnar ibland i detaljer i EU-debatten. Men även andra beslut fattades, och andra diskussioner fördes vid mötet i Uppgörelsen om Euro-X innebär i korthet att länderna som deltar i valutaunionen kan träffas informellt för att diskutera frågor kring dessa länders särskilda ansvar för den gemensamma valutan. Detta har från svensk sida hela tiden setts som ett legitimt intresse. Frågor av gemensamt intresse skall däremot diskuteras mellan samtliga medlemsstater. Alla detaljer är inte preciserade, men från svensk sida räknar vi med att få inflytande över vilka frågor som skall diskuteras i kretsen av alla medlemsländer. Det är inte nu möjligt att förutse hur de informella mötena kommer att förlöpa i praktiken. Men på flera sätt är denna överenskommelse positiv för Sverige. Ekofinrådets centrala plats i samordning av ekonomisk politik understryks tydligt, liksom att det endast är i rådet som beslut kan fattas. Möjligheten till mycket öppna diskussioner i Ekofinrådet stärks av ett ökat användande av sessioner med starkt begränsat deltagande, dvs. att möten med de 15 finansministrarna hålls utan stora nationella delegationer närvarande. Det slås också fast att frågor av gemensamt intresse skall diskuteras mellan samtliga medlemsstater. Jämfört med tidigare förslag har den krets av frågor som enbart kommer att diskuteras mellan euroländerna därmed begränsats. En för Sverige viktig aspekt är att alla de länder som inte avser att delta i valutaunionen behandlas lika gentemot de informella mötena. Så har vi frågan om den europeiska konferensen och Turkiet. Sverige uttryckte inledningsvis tveksamhet till den europeiska konferensen. Det skedde av två skäl, dels för att vi starkt ifrågasatte om en dylik konferens skulle tillfredsställa de turkiska önskemålen, dels för att vi befarade att den i sin ursprungliga utformning skulle ha givit länder som Lettland och Litauen samma långsiktiga medlemskapsperspektiv som det Turkiet har, dvs. att effekten skulle ha blivit att dessa länder i alla fall optiskt avlägsnats från medlemsmålet med åtföljande allvarliga effekter på reformprocessen. Sedan den europeiska konferensen gjorts helt åtskild från själva utvidgningsprocessen kunde vi släppa våra betänkligheter i fråga om Lettland och Litauen och acceptera förslaget. Vår utrikesminister Hjelm-Wallén framförde under hösten ett förslag om att EU borde utveckla en särskild strategi för Turkiet. Detta initiativ tog ordförandeskapet fasta på och infogade toppmötesslutsatserna. Detta initiativ torde långsiktigt få betydligt större effekter för EU:s relationer till Turkiet än förslaget om den europeiska konferensen. Turkiets reaktion på diskussionerna i Luxemburg har i första omgången varit negativ. Det beklagar vi. Det är min förhoppning att Turkiet vid närmare eftertanke skall hörsamma den inbjudan till dialog om fördjupning av relationerna med EU som här har erbjudits. Jag skall säga något om miljöfrågorna. Bland övriga punkter på dagordningen vill jag särskilt nämna miljöfrågorna. På svenskt initiativ har Europeiska rådet nu uppmanat kommissionen att inom ett halvår lägga fram en strategi för att främja en hållbar utveckling. Poängen med detta är att miljöskyddskraven skall integreras i alla gemenskapens politikområden. Fru talman! Jag har sett att man har beskrivit toppmötet i Luxemburg i idrottstermer. Somliga menar att Sverige har förlorat mot EU. Andra menar att Sverige vann mot EU. Detta är nonsens. EU samarbetet är ingen idrottsmatch. Samarbetet består inte av vi och de. Det var EU som fattade ett vist och gott beslut om utvidgning i lördags. Regeringschefer från alla EU-länder står bakom beslutet. Därför är beslutet starkt. Det var ett beslut efter en lång och noggrann debatt. Olika åsikter har hörts. Argumenten har prövats. De svenska argument som envist har förts fram har spelat en viktig roll i detta beslut. Det är rätt att konsekvent och metodiskt arbeta för sin sak, även när andra, både inom och utom Sverige, säger att det vi gör är omöjligt eller fruktlöst eller utan chans att lyckas. Det slutliga resultatet ligger mycket nära det som Sverige och Danmark gemensamt har föreslagit. Vi såg det i Amsterdam, och vi ser det nu: Sverige sätter upp mål, och Sverige driver sina frågor. Resultatet både vid toppmötet om sysselsättningen och nu om utvidgningen visar att ett litet land med klara målsättningar förmår driva utvecklingen i en för landet och för EU önskvärd riktning. Detta är kanske den bästa signalen som kan sändas till de nya länder som så småningom blir medlemmar i EU: Er röst kommer också att höras. Er plats är i kretsen av Europas demokratier. Välkomna i gemenskapen. Tack fru talman.

Fru talman! Jag tror att statsministern uttryckte sig på ett sådant sätt att det var Europa som vann på det beslut som fattades i Luxemburg, och jag instämmer gärna i det uttalandet. Låt mig också säga att jag tycker att statsministern, och kanske framför allt utrikesminister Lena Hjelm-Wallén, har gjort ett bra jobb i detta sammanhang. Centerpartiet anser att beslutet vid toppmötet om en gemensam ram för anslutningsprocessen är en tydlig framgång för de positioner som Sverige och Danmark har kämpat för ganska länge. Det har stor betydelse för frihet, säkerhet och hållbar utveckling främst i Östersjöregionen. Regeringen skall ha all heder för insatsen i detta sammanhang. Utvidgningsprocessen är nu öppen och allomfattande, och alla östeuropeiska länder som har ansökt om medlemskap kommer att vara med i detta sammanhang på lika villkor. Centerpartiet har stöttat den svenska linjen om en gemensam förhandlingsstart. Denna linje har nu vunnit en betydande framgång. En gemensam förhandlingsstart inleder nu anslutningsprocessen för samtliga tio kandidatländer. Alla tre baltiska länder har plats i denna gemensamma anslutningsprocess. Detta utgör en viktig drivkraft för dessa länder att påskynda förberedelserna för anslutningen till EU. EU:s stöd till kandidatländerna för en snabbare anslutning sker också genom en gemensam ram. Centerpartiet bedömer också att de länder som inte bedöms gå med i EMU från början också får en rimlig möjlighet att hantera frågorna genom det beslut som fattades om Euro-X. Mot denna bakgrund är det rimligt och riktigt att regeringen i Sverige inte använder sin möjlighet till veto. Statsministern tog också upp miljöfrågorna. Det talas i papperna också om ett uttalande om Kyoto och om en viktig framgång för EU. Jag vill ställa en fråga. Hur kommer den svenska regeringen att agera för att få denna process att fortsätta, så att man arbetar mot de mål som antogs i Kyoto?
Fru talman! Den processen skall hållas i gång både på stats och regeringschefsnivå och bland ansvariga ministrar på miljöområdet. Sverige har anledning att hålla en hög profil. EU försökte sig på någonting inför Kyotomötet som var en nyordning, en bubbla, där vi inom unionen så att säga delade bördan. Det var ett intressant försök och ett intressant grepp som är värt att utveckla och pröva vidare. Detta är svenska profilfrågor, och vi får anledning, Lennart Brunander, att hjälpas åt med dem även i fortsättningen. För övrigt vill jag tacka Centerpartiet för ett fast stöd under den här perioden. Det har aldrig vacklats.

Fru talman! Jag skall inte söka sak med Göran Lennmarker. Ibland är man tacksam för att det finns protokoll. Det anförande som just hållits av den moderate representanten är det nog värdefullt att få bevarat till eftervärlden. Jag tror nämligen att det är ett svårslaget rekord i beskrivning av verkligheten; detta att Sverige och Danmark skulle ha hamnat i ett läge där vi fick överge våra förslag och att det var kommissionens förslag som togs. Vi som suttit med vid bordet, Göran Lennmarker, vet att detta är en i grunden falsk beskrivning. Moderaterna har stått ensamma här. Ni övergav ju den svenska positionen och gjorde på eftersommaren helt om. Visst, det försvårade litet grand debatten här hemma men det påverkade inte utvecklingen i Europa på något sätt, utan där har vi kunnat fortsätta att kämpa. Först fick vi till stånd att det inte bara var tre som kommissionen bjöd in, utan det var fem plus ett. När fem plus ett tycktes vara det slutliga fick vi till stånd en gemensam förhandlingsstart - gemensam inom artikel O - och en möjlighet att snabbt växla upp till fulla regeringskonferenser med hjälp av beslut i utrikesministrarnas råd. Detta har utomlands, och också här hemma, beskrivits som en framgång för Sverige och Danmark. Egentligen är det väl nu bara Moderaterna själva som litet småtjurigt, som dåliga förlorare, ställer sig vid sidan om och idkar ett slags nyspråk för att rättfärdiga sin position. Jag söker inte sak omkring det men noterar att detta svårslaget vridna anförande tas till protokollet, och det är jag tacksam för.

Fru talman! Jag tror att det, som Göran Lennmarker påpekar, är bra att idka självstudier och att jämföra. Vi har ingen anledning att vara bekymrade över detta. Däremot kan vi vara glada över en sak och det är den värme som strömmar emot oss, inte minst från våra lettiska och litauiska grannar som fick ett utfall av den här förhandlingen som var mycket bättre än de hade vågat hoppas på i somras då kommissionen kom med sitt förslag. Egentligen skall kanske inte Göran Lennmarker och jag slita den här tvisten. Vi kan väl fråga våra grannar vad de tycker, hur de upplever situationen och vilka de har riktat tacksamhet till. Fråga Vagnorius i Litauen eller Krasts i Lettland vilka länder de pekar ut som de som hjälpte dem att bana väg för en bättre förhandlingsomgång! Det kan vara ett sätt att hantera det här. Eller åk till Estland, där jag var i går, och möt glädjen över att vi nu inte skapar nya skiljelinjer i Baltikum! Hade man hållit fast vid kommissionens förslag från i somras skulle vi ha hamnat där. Det är märkligt, tycker jag, att Moderaterna inte kan delta i glädjen över det historiska som nu har skett och faktiskt generöst säga: Visst, vi hade en annan uppfattning. Regeringen drev sin linje. Regeringen kom längre än vad vi moderater hade trott. Det blev likadant nu som med sysselsättningstoppmötet. Moderaterna hamnade på fel sida. Jag är ledsen för det men det blev bra för Baltikum.

Fru talman! Var och en får väl bilda sig sin uppfattning. Med tanke på det arbete som vi hade med att övertyga kommissionen om det resultat som så småningom kom ut i Luxemburg har nog vi som var med en något annan verklighetsuppfattning än Göran Lennmarker och de som tillhör den sida som vacklade.
Fru talman! Först vill jag rikta ett tack till statsministern för informationen. Vi är många som är glada över det steg som har tagits i Europa. Vi är nöjda och tillfredsställda med de insatser, inte minst för Baltikum, som regeringen har gjort och som har varit värdefulla. Det gäller Turkiet och Slovakien, två nationer som båda har problem med demokrati och mänskliga rättigheter. Efter toppmötet kan vi konstatera att Slovakien får förhandla, medan Turkiet inte får göra det nu. Vari består skillnaden mellan Slovakien och Turkiet? Vilken beredskap har rådet att nu påskynda utvecklingen för demokrati och mänskliga rättigheter i Turkiet? Turkiet vill ju inte acceptera Europakonferensen. Vilken beredskap finns det för att den processen inte skall sluta?
Fru talman! Jag tackar Holger Gustafsson för ett konstruktivt samarbete under den här processen. Det har varit ett värdefullt stöd. Tack för det! Vi vill inte jämföra Turkiet och Slovakien. Slovakien har en radikalt annorlunda situation än Turkiet, även om det finns anledning att rikta kritik mot Slovakien. Slovakiens medlemskapsperspektiv skall också ses i ljuset av Slovakiens situation såsom ekonomi jämfört med Turkiets. Slovakien har haft anledning att ta emot kritik från de 15 länderna i EU. Som jag sade i min redogörelse: Det startas inga regeringskonferenser med något land som inte uppfyller demokratikraven i Köpenhamnskriterierna; detta sagt med adress till Slovakien. När det gäller Turkiet finns det all anledning att ha en dialog, en öppenhet. Turkiet är en stor stat i den delen av Europa. Över huvud taget är Turkiet en stor stat i ett europeiskt perspektiv, en europeisk stat. Vi vill ha en sekulär stat. Vi vill ha en dialog med Europa men inte enbart på Turkiets villkor utan också på våra villkor. Där måste med kraft från EU:s sida framföras Turkiets uppträdande gentemot exempelvis minoriteter, Turkiets förhållande till mänskliga rättigheter, Turkiets uppträdande i norra Irak, Turkiets inflytande i Cypernfrågan och Turkiets relationer till sin granne Grekland. De sakerna måste Turkiet hantera om Turkiet på ett trovärdigt sätt skall kunna ingå i en fördjupad dialog med EU. Om det å andra sidan sker ligger här en oerhörd möjlighet för utveckling av Europa och för fördjupat samarbete, någonting som vi alla rimligen borde ha ett intresse av. Krav från EU:s sida, och om kraven möts, öppenhet tillbaka i form av tullunion, ekonomiskt samarbete, men inte utan att vi tydligt markerar de mänskliga rättigheterna och minoritetsfrågan och uppträdandet gentemot grannarna.
Fru talman! Bara en kompletterande uppföljningsfråga. Vi har Turkiet som i dag känner sig en aning utanför, och så har vi Cypern som finns med i processen. Hur ser statsministern på möjligheten att förhandla intensivt med Cypern, medan Turkiet med sina intressen på Cypern har dragit sig tillbaka och just nu känner sig litet försmått.
Fru talman! Det är en utomordentligt komplicerad fråga. Vi förutsätter att Cypern i sina förhandlingar om medlemskap representeras av en delegation som är ett uttryck för hela öns befolkning, inte bara för en viss del av den. Det framhöll man noga från Europeiska rådets möte under den gångna helgen. Det finns ingen anledning att peka på alla bekymmer som kan dyka upp i anslutning till Cypernförhandlingen, kopplat till om vi får exempelvis en fördjupad konflikt med Turkiet. De är lätta att se utan att man pekar på dem. Det här är en av de svåraste utrikespolitiska frågor som EU just nu har att hantera.
Fru talman! Jag vill börja med att understryka det statsministern inledde med, att det är en högtidlig stund, en historisk omdaning där vi som medlemsland i EU har varit med om att säkra demokratin, freden och samarbetet, förstärkt kittet i Europa. Jag som en av medlemmarna i medlemslandet Sverige har fått vara med och se hur vi aktivt har arbetat för detta, och jag vill tacka förhandlarna för det. Vi är på väg in i en process som kommer att kräva mycket arbete men också respekt och ödmjukhet och som kommer att föranleda stora förändringar i EU:s institutioner, vilket kommissionen väldigt tydligt påpekar i sitt betänkande som den lämnat till parlamentet. Det kräver en granskning av de politiska, ekonomiska och sociala effekterna av EU:s institutioner, inte bara för de nuvarande medlemsländerna utan också för de nya.

Fru talman! Det är en bra fråga, som det säkert inte finns några korta och entydiga svar på. Första startpunkt är att vi i Sverige skall försöka att undvika stora nationella strider de närmaste åren om EU som projekt utan nu finna oss till rätta i den union som vi gått in i, se fördelarna med den och konstruktivt bidra. På så sätt kan vi öka vår öppenhet och lyhördhet mot omvärlden. Jag hade i går möjlighet att tala med det estniska parlamentets talman, som såg fram mot den här processen med stor entusiasm. Då var mitt råd till honom: Sök kontakt med svenska parlamentariker, det svenska parlamentet, därför att EU-samarbetet inte är en form av samarbete där byråkratierna i dominerande drag leder processen, utan där är i allra högsta grad politiker inblandade. Så är det när vi träffas i ministerrådet och också parlament emellan. Att hålla den processen levande, att vi för vår del aktivt från Sveriges sida söker kontakt med de andra parlamenten, med min motsvarighet i t.ex. Estland och talar om vad som krävs av oss som politiker när vi går med i dessa nya organ är viktigt. Den typen av samarbete är ganska enkelt att se. Det kräver sin tid, men det är oerhört stimulerande och berikar både en själv och andra. Sedan skall vi veta att vi under den processen skall klara en ny jordbrukspolitik. Vi skall klara nya institutioner inom EU. Vi kanske skall klara en omfördelning regionalt inom EU, och vi skall göra det inom en begränsad ekonomisk ram, som rimligen uppgår till 1,27 % av den europeiska bruttonationalprodukten. Det är en ekvation som kan tyckas näst intill olöslig, men den skall lösas, och den skall lösas av en allt större grupp länder som skall fatta beslut i samförstånd. Nog krävs det att vi träffas och talar med varandra och fortgående förankrar det hela folkligt. Jag är öppen för alla goda förslag av det slag som Eva Eriksson antydde. Tack till Folkpartiet för konstruktivt stöd under hela den här processen.
Fru talman! Det var intressant att höra hur statsministern redogjorde för tankarna runt detta.

Fru talman! Jag kanske inte behöver kommentera det ytterligare, utan Eva Eriksson tolkade mig på ett rimligt sätt, även om jag inte vill dölja att det är knepigt att hantera den här processen. Det blir inte lätt. Som jag sade inledningsvis kommer det att bli många kriser, många lägen där vi går mot totalt stillestånd, uppgivenhet. Medierna kommer att rapportera att nu spricker EU, nu har allting förlorats. Sedan föser man in politikerna i ett rum. Så sätter man sig kring bordet, och så vet man två saker. Det ena är att varje land kan blockera ett beslut. Det andra är att kommer man inte fram till ett samförstånd skadar man organisationen. I denna dubbla insikten ligger en så stark drivkraft mot kompromiss att varje hittills sedd konflikt i EU har kunnat lösas inom dessa ramar. Så blir det också i fortsättningen, även om det naturligtvis behöver reformeras, man behöver kanske banta en del organ, bygga ut andra, ändra röstviktningar och sådant, men det tillhör trots allt vardagen. Det kommer vi att kunna hantera.
Fru talman! Även jag vill tacka statsministern för den här informationen. Det historiska anslaget kändes väldigt bra. Det är inte nödvändigt att bedöma vilka som har varit segrare, men det känns som en seger för EU att EU löser de problem som måste lösas. Kanske också envishet och uthållighet är någonting som lönar sig. Mina tankar gick ganska mycket i samma riktning som Eva Erikssons frågor. Det känns oerhört meningsfullt för många av oss riksdagsledamöter att ha med ansökarländernas parlamentariker att göra. Vi lär oss av och om varandra. Jag skulle ändå vilja fråga statsministern om han ser något särskilt bidrag som vi som riksdagsledamöter kan ställa upp med i demokratitutveckling, förhandlingsstödjande verksamhet. Vi har lärt oss att en förankring i parlamentet är oerhört viktig. Ibland grälar vi om hur god den är, men det känns ändå som att vi är på god väg att få det här att fungera. Jag skulle som sagt vilja fråga statsministern om han ser något särskilt bidrag som vi skulle kunna komma med. Jag förstår att vi skall ha idéer själva, men ibland är det intressant att få besked från andra.
Fru talman! Jag vill passa på att tacka EU nämndens ordförande för ett konstruktivt samarbete under den här svåra processen. Det som jag tror att vi skall fokusera på är våra egna erfarenheter. Vi vet ju hur kontroversiellt EU medlemskapet har varit, och fortfarande är, i Sverige. Jag satt i helgen och bläddrade igenom den stora opinionsmätning som SCB har gjort om svenskarnas syn på det medlemskap som vi har sedan några år tillbaka. Jag tror inte att svenskarna är annorlunda än andra länders folk. Här handlar det faktiskt om att inse att det kommer att bli en lång process framöver. Det kan ta ganska många år innan några av länderna kommer att vara medlemmar av EU. Under den tiden kommer det att bli konjunkturuppgångar och konjunkturnedgångar. Politiska tendenser kommer att skifta, och över tid kommer kanske också värderingarna av EU att skifta. Att under en så skiftande resa behålla kraften i utvidgningsprocessen är ju ytterst en fråga om folklig förankring i varje enskilt ansökarland. Kan vi bidra med någonting, är det just erfarenheten av att vi i vårt land kanske inte lyckades fullt ut förankra ordentligt varför medlemskapet var så viktigt. Detta är någonting att ödmjukt reflektera utifrån när vi nu möter länder som kanske har 80-90 % uppslutning bakom medlemskapstanken, men som sedan mycket väl kan komma att se att den dalar för att sedan växa igen.

Fru talman! Jag tror att många av oss som har varit med under denna långa process för Sveriges del inser att det just är en lång process och att det är viktigt för oss att hjälpa till att hålla modet uppe hos ansökarländerna, samtidigt som vi inte får inge falska förhoppningar om att det skall gå snabbare än man tror. Vad jag funderar på ganska konkret är om vi skulle kunna föra ett konstruktivt samtal om hur vi skulle kunna bidra på effektivast och bästa sätt i den här processen. Jag tror att många av oss skulle vilja delta i ett sådant samtal.
Fru talman! Berit Löfstedt och andra är välkomna. Jag tror faktiskt att Berit Löfstedt har större kompetens än regeringsledamöter att beskriva vad som behövs av parlamentarisk förankring och parlamentariskt arbete i en sådan här fråga. Vi är öppna, vi lyssnar, vi tar till oss, och sedan får vi se vad vi kan göra tillsammans.
Fru talman! Också jag vill tacka statsministern och håller med om att det här är ett historiskt och mycket glädjande beslut. Det är ju viktigt för hela Europa att ansökarländerna i östblocket får en fast förankring i demokrati, mänskliga rättigheter och marknadsekonomi. Från Folkpartiets sida har vi sagt att östutvidningen och arbetet för att säkerställa fred och demokrati är EU:s viktigaste uppgifter. Vi har hela tiden ansett att det har varit viktigt med en gemensam förhandlingsstart. Precis som Eva Eriksson sade har vi stött regeringen i de här förhandlingarna. Men nu krävs det också, som vi ser det, krafttag av EU för att ta itu med sin egen reformering. Statsministern nämnde jordbrukspolitiken och de institutionella frågorna. Jag skulle vilja fråga hur regeringen nu ämnar driva på i dessa viktiga frågor om EU:s beslutsregler. Är regeringen t.ex. beredd att inskränka vetorätten till ett fåtal av de frågor som EU nu har att besluta om?
Fru talman! Jag tackar Folkpartiets gruppledare för uppslutningen. Jag tackar också för stödet. Hur vi väger av våra positioner när det gäller förändringen av institutionerna handlar om en balanspunkt som skall finnas mellan vår vilja att få EU att fungera bättre och effektivare och vår strävan att vårt inflytande i en sådan process inte onödigtvis skall minska eller komma i kläm i förhållande till andra. Här handlar det om kommissionärernas ställning och om kommissionärer skall komma från varje medlemsland. Vidare handlar det om hur många röster man skall ha när man går till omröstning och hur de skall viktas mellan stora och små länder. Hittills har de stora länderna haft en klar underviktning för att just markera det mellanstatliga samarbetet i EU - att det är stater som samarbetar och att det inte handlar om stor eller liten. Det handlar också om vilka frågor man skall kunna fatta med majoritetsbeslut och vilka frågor som skall beslutas enhälligt. Jag tror inte att det är möjligt att rycka ut en del av detta, utan det kommer att lösas någon gång, skulle jag gissa, sent 1999 i en stor förhandling, då också budgetfrågorna kommer att vara med. Kanske orkar man rent av med att vid samma förhandling ta in en del diskussioner om regionalpolitik och jordbrukspolitik. Det kan bli mycket dramatiskt. Alla inser att det här behöver göras, och alla inser att det kommer att göras. Men samtidigt har man sina intressen. Vi vill medverka till att EU fungerar bättre. Vi vill inte medverka till att de små länderna sätts åt sidan.

Fru talman! Jag har full respekt för att statsministern inte vill avslöja någon form av svenska positioner på det här stadiet. Men jag hoppas och det lät faktiskt som om statsministern menar att man kommer att driva på i de här frågorna.
Att nu precisera positioner vore dålig förhandlingsteknik.
Fru talman! Ja, det är ambitionen. Men ta en sådan fråga som jordbrukspolitiken, som vi ju alla älskar. Det är ett sådant område som inte bara vi utan nästintill varje medlemsland älskar att ha synpunkter på. Det är i sin tur utomordentligt komplicerade politiska förhållanden i varje medlemsland när det gäller att driva på en förändring i den processen.
Det vore egentligen också att avkräva mig någonting som vi än så länge inte är färdiga med i regeringen som samtal.
Det som vi gjorde i Sverige, delvis med stöd av Folkpartiet, i reformeringen av svensk jordbrukspolitik blev ju delvis ogjort när vi klev in i EU, därför att EU låg efter oss. Nu börjar samma debatt att växa fram i EU som vi en gång i tiden hade i Sverige. Jag är så där lagom hoppfull om att det kommer att bli en enkel process, och då uttrycker jag mig mycket försiktigt.
Här hoppas jag naturligtvis att jag kan komma tillbaka till EU-nämnden för att få stöd.
Fru talman! Jag vill också tacka för informationen och tycker att det är väldigt viktigt att vi får en snabb information i riksdagen, eftersom det blir mycket diskussioner i tidningar, radio, TV samt man och man emellan. Men jag är litet kritisk till det onyanserade lovtalet till EU. Så onyanserad är inte opinionen i Sverige när det gäller EU. har lyckats avstyra. Vad gör EU nu, när Kosova laddar upp för en konflikt som många har varnat för? Man sänder tillbaka från Europa hundra tusen och ännu fler flyktingar från Kosova, mest unga män, som kanske kommer att delta i den här konflikten. Om EU skall bli större tycker jag att trenden mot en federalistisk stat måste brytas. Statsministern talar om att förankra. Egentligen gäller det ju att övertyga, och det är en helt annan sak. Det är inte förankring som saknas, utan man försöker övertyga svenska folket, som kanske tycker något annat. Anser statsministern att en större enighet är möjlig i de flesta frågor? Det gäller försvaret, flyktingpolitiken, polisväsendet, samordning av skattepolitiken, miljöpolitiken, ökat inflytande i socialpolitiken och framför allt en gemensam valuta inom EMU.
Fru talman! Ja, där fick vi hela EU-debatten i ett nötskal. Den debatten är jag kanske inte riktigt beredd att ta just nu. Jag rapporterar från det toppmöte som vi hade i helgen och som handlade om utvidgningen. Jag tycker inte att jag var onyanserad när jag beskrev EU som ett fredsprojekt. Jag vill också erinra om att jag alldeles nyss från talarstolen tydligt markerade att svenska folket minsann inte är övertygat om att det här är världens bästa tanke - i alla fall inte om man ser till opinionsmätningar. Där är jag realist. Där är jag mycket ödmjuk och öppen. Det finns inslag i EU som vi inte tycker om. Det finns inslag i EU som man bör motarbeta. Självklart. Men det grundläggande, vilket jag tycker att det är konstigt att Miljöpartiet inte ser, är att det här har varit en bra period för Europa. Framför allt har det varit det när det gäller den kärnkonflikt som ju historiskt har funnits i Europa mellan främst Frankrike och Tyskland. Det har varit en bra period efter andra världskriget som nu resulterar i att uppdelningen mellan öst och väst i Europa också börjar suddas ut. Det tycker jag att Miljöpartiet borde vara glada för och se som en framgång. Det finns ju partivänner till er i de här länderna som upplever det här som något som faktiskt är rimligt och riktigt.

Fru talman! Om ökad arbetslöshet och ökade klyftor mellan rika och fattiga är en positiv utveckling vill jag verkligen ifrågasätta. Men jag vill komma tillbaka till ett par frågor. Vad gör EU när Kosova laddar upp för en konflikt? Anser statsministern att situationen behöver brytas när det blir så här stort? Jag tänker på det här med enighet - och så detta med att ha alla frågor gemensamt. Måste man inte bryta den trenden och ge länderna större eget ansvar och självständighet?
Fru talman! De där frågorna har jag mycket tydligt uttalat mig om i riksdagen och i några linjetal. Det finns ingen anledning att upprepa sig. Min hållning har varit mycket klar när det gäller hur jag ser på det nationella utrymmet att fatta beslut och konflikten gentemot det överstatliga. Sedan tycker jag återigen att det är ohistoriskt av Pohanka och Miljöpartiet att inte se vad EU betydde för demokratiseringen i Spanien, Portugal och Grekland och vad EU har betytt i form av minskade klyftor mellan södra Europa och norra Europa. Det är ett misstag, tror jag, av Miljöpartiet att inte begripa att det som nu driver de elva ansökarländerna mot EU faktiskt är att de önskar sig samma utveckling i form av minskade klyftor mellan Öst och Västeuropa, i form av högre levnadsstandard och i form av därmed ofta också förenad bättre miljö. Det här är ju det grundläggande. Det är därför vi socialdemokrater är för projektet. Vi ser dess historiska vidd och vikt. Men det är inte så att vi okritiskt accepterar alla inslag. Är man så negativt orienterad som Miljöpartiet är i frågan, tror jag också att man har svårt att se det historiskt stora som nu händer.
Fru talman! Jag kan också instämma i tacken för den information som vi har fått. Vi tycker ju också att det är positivt med en gemensam förhandlingsstart, och vi har stött de krav som regeringen har drivit. Men man kan fråga sig hur mycket det här snabbspåret och den individuella behandlingen av medlemsländerna kommer att betyda. Man skall ju inleda anslutningsprocessen den 30 mars. Förmodligen blir det väl en träff i London där man fotograferas tillsammans med alla kandidatländer - utom naturligtvis Turkiet får man väl förutsätta. Men redan den 15 mars har ju rådet med kvalificerad majoritet beslutat om principer, prioriteringar, mellanliggande mål, viktiga anpassningar samt villkoren i varje enskilt partnerskap. Då avser man alltså det här partnerskapet för anslutning. Det är ju en kvalificerad majoritet som gäller när man skall bestämma villkoren i rätt stor utsträckning. Enskilda länder kan ha en annan uppfattning. Det kan möjligen finnas en risk att det blir rätt stora skillnader mellan de här enskilda länderna. Naturligtvis blir det så mellan de fem, men också mellan de fem och de övriga. Då är min fråga: Hur tänker regeringen agera för att se till att inte de här länderna dras isär genom beslut med kvalificerad majoritet under processen?
Fru talman! Vi är angelägna om att processen bedrivs utifrån objektiva kriterier. Det finns ingen anledning att ställa i utsikt någon sneddning eller genväg in i EU. Länderna måste vara förberedda på det. Det gäller deras rättssystem, deras demokratiska system och deras ekonomier. Annars kommer det bara att skapa problem för dem själva och för den union som tar in ytterligare medlemmar. Här får vi liksom aldrig svikta. Därför tror jag inte på det perspektiv som Hurtig målar upp om att man med något slags majoritetsbeslut skulle utesluta vissa och favorisera andra. Nu är det i enlighet med fördraget som processen bedrivs. Det är i ljuset av objektiva kriterier som intagningen av nya medlemmar skall ske. Dock - vilket är viktigt: Inget land skall känna sig exkluderat. Inget land skall vara utanför. Alla skall vara inne i processen. Det är ju det som den gemensamma förhandlingsstarten har manifesterat i Luxemburg nu i helgen.
Fru talman! I somras ställde jag en skriftlig fråga till statsministern. Jag skrev: Genom att ställa Sverige vid sidan av inledningen av EMU:s tredje fas, förlorar Sverige inflytande både vad gäller EMU-relaterade frågor och övriga EU-frågor. Jag fick svar från finansministern. Han skrev att Sverige inte kommer att lida någon ekonomisk och politisk skada av detta, dvs. utanförståendet. Nu ser vi att detta var fel. I EMU-relaterade frågor hamnar Sverige vid sidan av. Vi förlorar inflytande när man sjösätter steg tre. När det gäller Euro-X-rådet är vi inte med. Det är ett viktigt forum - inte minst för informella ställningstaganden där man resonerar sig samman. Vi ser också att signaleffekterna av vårt utanförstående blir stora. Vi har inget undantag som Storbritannien och Danmark. Vi klarar enligt regeringen själv kraven för medlemskap. Det är alltså inte som i Greklands fall så att vi inte klarar det. Det handlar om att vi inte vill. Vi har inte ens ett mål om att på sikt vara med. Det är alldeles uppenbart när man träffar europeiska kolleger att det här skapar en tveksamhet om den svenska regeringens europeiska engagemang. Utanförskapet kostar, statsministern! Jag skulle vilja fråga statsministern hur han ser på det här och vilka reaktioner han möter på det här för mig ganska underliga, frivilliga, utanförståendet.
Fru talman! Det är ju inte underligare än att detta utanförstående som uppfattning delas av 75 % av svenska folket. Det kan möjligen vara smärtsamt för Tolgfors och Moderaterna att erinra sig detta, men det är ju de facto på det viset. Och det är ju heller ingen oviktig grupp att väga in i bedömningen när man skall diskutera svensk Europapolitik. Det är nämligen så, Tolgfors, att det inte bara är kollegerna i Europa man skall övertyga eller imponera på. Det är faktiskt också så att det i en demokrati som Sverige är det svenska folket som skall vara samlat. Jag möter också mina kolleger i Europa. Jag har naturligtvis lagt ned väldigt mycket tid på att förklara den svenska positionen. Och jag har aldrig från någon av mina kolleger - som ju faktiskt har ett visst inflytande i EU - mötts av attityden eller uppfattningen att vi skulle ha ställt oss utanför. Det är erfarna politiker. De vet hur en politisk process fungerar. De har förståelse för ett land med en utvecklad demokratisk tradition som vår. Jag beklagar att Tolgfors inte rör sig i den typen av kretsar. I så fall tror jag inte att han skulle uppfatta utanförskapet, som han beskriver det, lika smärtsamt.
Fru talman! Om detta kan statsministern och jag vara överens. Visst skulle det vara roligare för en moderat att röra sig som en kollega i regeringskretsar än vara i opposition, men det är ju inte det saken handlar om. Statsministern sade att beslutet om Euro-X var ett bra beslut för Sverige. Det är möjligen bättre än orginalförslaget, men det är sämre än alternativet medlemskap. Att vi har hamnat i ett sämre alternativ med mindre inflytande och utanförstående beror ju på statsministern själv. Han saknar ju åsikt i frågan. Det är klart att svenska folket har svårt att bilda sig en uppfattning när Sveriges regering har svårt att bilda sig en uppfattning eller att över huvud taget öppet föra diskussioner om för och nackdelar där man tar ställning. Det är ju detta det handlar om. Vi är utanförstående på grund av bristande politiskt ledarskap. Det beror på att Socialdemokraterna inte sade sanningen i folkomröstningen, nämligen att det formellt också var en folkomröstning om ett EMU-medlemskap i tredje steget. Det var det vi anslöt oss till. Det var där vi skulle vara med. Vi hade inte ett undantag. Om man skulle läsa det vi faktiskt röstade om skulle man kunna se att riksdagens ställningstagande därmed mer kom att handla om när än om om. Nu valde man att passa och att inte ta diskussionen. Vi moderater gjorde det. Därför tycker jag att vi står litet tryggare, och möjligen också politiskt hederligare, efter den debatten.
Fru talman! Det sista tror jag nog att Tolgfors skall försvara i en debatt med dem som var med och skrev propositionen efter den svenska förhandlingen. Detta apropå politisk hederlighet. Det har aldrig framställts i svensk debatt såsom om vår EU-förhandling också innebar ett klartecken för medlemskap i EMU. Om det är så Tolgfors har uppfattat dokumenten har retoriken varit en helt annan. Den beskrivningen bekräftas säkert av tidigare kolleger till Tolgfors partivänner som satt i den gamla fyrpartiregeringen. Det är viktigt att komma ihåg. Att Moderaterna nu glider med någon slags nyspråk även i den här frågan är väl bara ett uttryck för att ni också här känner er litet utanför. Jag kan förstå om Moderaterna skulle vilja umgås i de kretsar där man träffar regeringschefer. Nu är det ju så vist ordnat i Europa att Moderaterna har väldigt lätt att träffa f.d. regeringschefer, och åtminstone där kan man kanske föra ett samtal som upplyser om
Herr talman! Jag skulle vilja ta fasta på att regeringen och statsministern för en gångs skull talar högtidligt och väl om Europeiska unionen och om europeiskt samarbete och inte som vanligt fokuserar på problem, restriktioner, krypskytte på andra EU länder och beskriver EU-samarbetet som ett enda stort besvär. Jag hoppas verkligen djupt i min själ att Göran Persson nu påverkar sin hemmaopinion i en positiv riktning. Min fråga till Göran Persson är: Tycker statsministern att den negativa EU-opinionen i Sverige, den bristande folkliga förankringen, är ett problem nu och för basen i regeringens framtida EU-politik? Om statsministern uppfattar detta som ett problem, vad tänker han göra åt saken?
Herr talman! Ja, det är ett problem, vilket jag också har framhållit här i debatten i dag. Jag ser det som en belastning som vi troligen kommer att successivt ta oss ur när vi väl har kommit ur det järngrepp som det statsfinansiella förfallet skapade när det gäller framför allt framtidstro och optimism i de svenska hushållen. Det är inte så svårt att se hur sambanden ser ut där. Det är bara att gå tillbaka till 1990 när vi hade ett klart folkligt stöd efter en lång och hyfsat framgångsrik period ekonomiskt. Sedan kom det en nedgångsperiod med massarbetslöshet, sönderkörda finanser och allt det vi känner till. I takt med det har även EU medlemskapet kommit att framstå som något negativt. När optimismen nu kommer tillbaka blir det en ny stämning och en ny attityd. Det är jag ganska säker på. Herr talman! Låt mig också säga en sak. Carl B Hamilton säger att socialdemokratin "för en gångs skull" osv. Det är rent nonsens. Sverige hade inte varit medlem i EU utan socialdemokratins engagemang. Det var inte på folkpartistiska tidningars ledarsidor som medlemskapet vanns, Carl B Hamilton. Utan det var på byggarbetsplatser, bland skolmåltidspersonal och bland dörrknackande socialdemokratiska valarbetare som de övertygades som så småningom tippade över opinionen i ja-riktningen. Det var personer som Lillemor Arvidsson mer än personer som Carl B Hamilton som såg till att det skedde. Carl B Hamilton har väl aldrig haft problem i de kretsar han rört sig med att övertyga någon EU-opinion. Så kom inte dragande med detta "för en gångs skull"!
Herr talman! Jag och Folkpartiet är stolta över vårt Europaengagemang. Det är alltför få personer i Sverige i dag som talar väl om Europasamarbetet. Vad Europa behöver är mer av samarbete, inte mindre samarbete. Kan vi i Folkpartiet ge vårt bidrag till detta är det bra. Jag ger gärna Göran Persson rätt i att Ingvar Carlsson, Lillemor Arvidsson, Odd Engström och många andra socialdemokrater gjorde en ovärderlig insats i ja-kampanjen. Men intensiteten i det engagemanget har kanske upphört sedan vi bytte statsminister. Jag ser det som ett problem som vi har framför oss eftersom regeringen har ett mycket stolt mål för östutvidgningen framöver. Det kräver att regeringen och Socialdemokraterna förklarar och försvarar EU samarbetet här hemma, annars kan denna stolta strategi inte bära. Den folkliga förankringen kommer inte av sig själv. Vi kan gärna gräla om de sönderkörda statsfinanserna - det är ju statsministerns favorituttryck - men jag tror inte att det räcker med att vi får budgetsaneringen i hamn för att vi skall få en engagerad och positiv svensk opinion som är med på de uppoffringar som krävs på budgetsidan, t.ex. en reformering av jordbrukspolitiken osv., för att östutvidgningsstrategin skall gå i lås.
Herr talman! Nej, jag sade inte att det var budgetsaneringen i sig som skulle göra detta. Jag sade att det var den optimism och framtidstro som nu följer i spåren på den, som också kommer att föra med sig en anda och atmosfär i samhället som gör att förståelsen för de här frågorna successivt kommer att glida i en riktning mot ökad uppslutning omkring EU. Så såg mitt resonemang ut. Sedan kan man ju som vanligt från borgerligt håll hylla avgångna socialdemokrater. Det är ett av favoritknepen. Jag skulle inte drömma om att hylla avgångna folkpartister i det här sammanhanget. Det avstår jag ifrån. Men en sak kan jag väl ändå få säga, herr talman, och det är att den debatt vi nu kan föra om Europa och EMU hade inte varit möjlig att föra om vi inte hade fattat alla de utomordentligt svåra beslut som saneringen av de offentliga finanserna representerar. Det är beslut som ju på sätt och vis Carl B Hamilton lade grunden till i en viss mening. Mot den bakgrunden skulle man kanske ändå kunna ge ett erkännande, nämligen att vi faktiskt har kommit i ett läge nu då vi har en sådan position att vi kan bestämma själva. Det är ett viktigt bidrag till svensk Europadebatt.
Herr talman! Jag tror att mycket få människor i Sverige är emot ett förtroendefullt samarbete mellan alla Europas stater så länge dessa stater själva får bestämma över sina egna angelägenheter. Orsaken till att EU-opinionen är så negativ i Sverige tror jag är att EU är centralstyrt och beslutar på ett byråkratiskt sätt i detaljer som ofta upplevs som krångliga, helt enkelt onödiga och direkt skadliga för Sverige i det här fallet och många andra länder. Nu är vi alla överens om att EU måste fungera bättre. Då finns det två vägar att gå. Grundlagen i EU, Romfördraget, pekar mot federation. Kommissionen har i uppgift att göra en federation av EU. Men så fort man har en regeringskonferens, t.ex. Maastricht och Amsterdam, ändrar man grundlagen. Min fråga till statsministern är nu: Vill statsministern, och därmed Sverige, arbeta för att vi faktiskt skall avlänka en del av den onödiga detaljstyrningen i subsidiaritetsprincipens, närhetsprincipens, anda och faktiskt ta bort en del av de onödiga krångelreglerna? Eller kommer Sverige att arbeta för institutionella förändringar som kör över de små länderna och tar bort veto? Enligt mitt sätt att se det skulle det skapa en mycket större misstro också hos de nya länderna om de detaljstyrs från Bryssel.
Herr talman! Jag har inga svårigheter att deklarera att det jag tycker illa om i det europeiska samarbetet är tendensen att en byråkrati tar för sig mer och mer av beslut som rimligen skall hanteras i den här församlingen eller kanske t.o.m. i kommunfullmäktigeförsamlingar runt om i Sverige. Detta tycker jag inte om. Det samarbete vi skall ha av överstatlig karaktär i Europa borde inriktas på de frågor som stärker de nationella parlamentens roll och betydelse. Det kan låta som en paradox, men det är ganska lätt att se vad jag syftar på.
Herr talman! Jag är glad för statsministerns svar. Demokratin är förankrad i nationalstaterna. Det finns inte någon demokrati, åtminstone inte än så länge, i EU. Därför är det viktigt att man nu börjar arbeta på grundlagsändringar i EU som tar bort den här uppgiften från byråkraterna att skapa mer och mer av federation. Byråkrater är ju vana vid att lyda de beslut som fattas och de lagar som är stiftade. Det gäller att vid nästa regeringskonferens börja med, i stället för institutionella förändringar som tar bort vetorätten och gör det mer överstatligt, en avreglering av EU som gör att de olika ingående nationerna får mer att säga till om i sina egna angelägenheter. Då tror jag att ett samarbete i en europeisk union så småningom kan bli något som vi alla ställer upp på.
Herr talman! Det här är målkonflikternas område. Principiellt har jag lätt att känna sympati för det Birgitta Hambraeus säger, men det finns vissa områden som man ser vissa fördelar av att samarbeta kring överstatligt. Ta exempelvis den organiserade brottsligheten, hur den utvecklas och hur den rör sig. Det är inget tvivel om att det är ett område som skulle tjäna på mer av europeiskt samarbete och kanske också europeiskt beslutsfattande, dvs. tjäna på i den meningen att vi kunde hålla tillbaka utvecklingen. Ta miljöfrågorna, som vi båda är starkt engagerade i. Det är också ett område som rimligen skulle kunna effektiviseras när det gäller resultat och mer av samarbete och kanske också överstatlighet. Bilden är inte enkel och entydig, utan här har vi hela tiden att väga av. Vad jag har deklarerat, och som jag är beredd att säga igen, är att vi inte får tappa perspektivet, inte får tappa det övergripande sammanhanget. Om vi gör det finns det en väldig risk för att varje sådant här enskilt steg inte kan upplevas som dramatiskt, men där vi så småningom sitter i en situation där unionen börjar byta karaktär och inte längre är av mellanstatligt slag. Det är dumt att neka till att en sådan utveckling kan inträffa. Jag tror inte att den behöver inträffa, men vi skall prata om det, debattera det och peka på riskerna. En person som pekar på de riskerna mer än andra är Birgitta Hambraeus, och jag tycker att det är ett värdefullt bidrag i debatten, även om vi inte alltid har samma uppfattning.

Herr talman! När massarbetslösheten växer fast måste varje sten vändas för att man skall kunna hitta åtgärder som kan bryta utvecklingen och skapa nya jobb. Då står all ideologisk dogmatism och byråkratisk stelbenthet i vägen för nya möjligheter. Då finns inte en åtgärd utan ett batteri av olika åtgärder, som var och en kan ge sin bit i pusslet för fler jobb. I våras gick Folkpartiet i Gävleborgs län ut i en enkät till småföretagare. Vi frågade hur de såg på möjligheterna att anställa nya människor, särskilt ungdomar, som på vissa håll i vårt län uppvisat arbetslöshetstal i storleksordningen 40 %. Svaren var nedslående. Man hänvisade bl.a. till de direkt småföretagarfientliga följderna av de sjuklöneförändringar, som regeringen och Centern drivit igenom tidigare. På samma sätt ansågs oförmågan att återställa den förödande återställaren inom arbetsrätten slå hårt mot just småföretagare. Av enkäten framgick dock klart att nya möjligheter att anställa t.ex. ungdomar skulle kunna öppnas om arbetsgivaravgiften slopades. För att pröva effekterna av en sådan åtgärd borde försöksverksamhet i ett hårt arbetslöshetsdrabbat län som Gävleborg kunna prövas. Arbetsgivaravgiften skulle kunna avskaffas för ungdomar mellan 18 och 24 år som nyanställs. Utskottet säger sig inte vara främmande för tanken men avstyrker trots det motionen. I det mörker som råder i massarbetslöshetstunneln borde ett ljus kunna tändas för att man skall kunna hitta en väg ut ur mörkret. Sverige har egentligen inte råd att låta bli att pröva. Har utskottet det? Herr talman! I detta betänkande behandlas också jämställdhetsfrågor, vilket inte direkt har framgått av de tidigare fem timmarnas debatt. Jag konstaterar också att statsrådet passade på att gå. Jämställdhetsarbetet, som drog i gång på allvar under 60-talet, har på väldigt många sätt förändrat vår tillvaro. Förutsättningarna för ett mer jämställt liv, såväl i arbetsliv och politik som i hemmet, har förbättrats väsentligt för såväl kvinnor som män. Men visst tvingas fortfarande väldigt många kvinnor kämpa mot fördomar och diskriminerande attityder för att kunna hävda sin rätt till lika rättigheter och lika lön. Dit är det fortfarande långt, långt kvar. Till det mest oacceptabla i många kvinnors vardag är fortfarande hotet om våld, misshandel och sexuella övergrepp. Kvinnofrid är ett i många sammanhang okänt begrepp. Det är skrämmande och helt oacceptabelt att så många kvinnor ständigt skall behöva gå och vara på sin vakt gentemot kända och okända män. Det är en skam att kvinnojourer skall behöva finnas - men en räddning för många att de finns. De kvinnor som där gör en insats för sina medsystrar är värda mycket respekt och tacksamhet. Men i dagens jämställdhetsdebatt är många män tysta. De tycker debatten domineras av mer eller mindre militanta feminister, åtminstone den debatt som hörs - den som män hör. Och här hör och uppfattar vi många gånger väldigt olika. Män tycker sig inte längre ses som partner i kampen för jämställdhet, utan att de bara framställs som problemet. Då blir det mer könskrig än jämställdhetsarbete. Men jämställdhet är inte någon kvinnofråga - den har män precis lika stor rätt till. Herr talman! Jämställdhet handlar ytterst om den enskildes rätt att själv kunna forma sin tillvaro utan tvingande traditioner eller fördomar, inte att män och kvinnor skall vara så lika som möjligt. Det är de inte, även om det självfallet finns stora variationer bland män och bland kvinnor. I ett jämställt samhälle görs inte allting till hälften av män och till hälften av kvinnor, utan av människor oavsett om det är män eller kvinnor. Bristen på jämställdhet slår olika hårt mot enskilda män och enskilda kvinnor. Lika riktigt som det är att lägga ett genusperspektiv på samhällsanalysen, är det att det för den enskilda kvinnan eller mannen inte ger ett personligt svar. Att erkänna att män och kvinnor - liksom olika individer sinsemellan - är olika är inte att ge upp kampen för jämställdhet. Att förneka det är att skänka bort trovärdigheten till dem som inte vill ha jämställdhet. Det är inte för att vi alla är lika som vi skall ha jämställdhet, utan just för att vi inte är lika men har lika rätt till makt och ansvar på vars och ens egna villkor. Lika värde handlar inte om att förneka olikheter. Såväl i hem som i samhälle behövs både män och kvinnor - tillsammans kompletterar de varandra. Jämställdhetsarbetet har hittills i mycket handlat om hur kvinnor varit undertryckta och diskriminerade - och fortfarande är. Men i det moderna samhället utestängs också män från viktiga områden. I hem och i sociala relationer dominerar kvinnliga värderingar och förhållningssätt, som ofta utestänger män från att delta utifrån sina förutsättningar, som gör att män kommer i underläge. Kvinnor känner ofta vanmankt inför oförstående män, som förnekar att kvinnor är utsatta för subtila utestängningsmekanismer i arbetsliv, samhälle och politik, eftersom de präglas av manliga synsätt och värderingar, som blivit normbildande. Kvinnor kan med all rätt hävda att kvinnliga synsätt och värderingar har mycket att tillföra på de områdena. På samma sätt kan män känna vanmakt när de i sin tur hör kvinnor säga att allt skulle bli bra om bara männen tog sitt ansvar för hem och familj. Samtidigt upplever de kvinnors oförståelse inför att hem och barn kan skötas på annat än kvinnors vis. Jämställdhet förutsätter att den som har makt och ansvar delar med sig både i hemmet, i arbetslivet och i politiken. Men det är inte alltid en fråga som löses med politiska beslut. Herr talman! Varför är män ofta så tysta om sina innersta tankar? Varför blir män så ofta destruktiva mot sin omgivning och särskilt sig själva när tillvaron brakar samman? Väldigt många män faller då - alldeles oavsett vad de tänkt sig - tillbaka i traditionellt manliga rollbeteenden. Det sitter mycket djupt. Män i kris är dock ofta mer utsatta och mer ensamma än kvinnor, som inte alltid men ändå oftare har lättare att prata och lättare att vända sig till sina medsystrar. När regeringen i mitten av 80-talet började jobba med den moderna mansrollen insåg man att utsatta män också behöver stöd. Att vara utsatt har inget att göra med vem som bär hela eller delar av ansvaret för krisen. Stöd till mäns krishantering framhölls därför som en viktig insats. Fortfarande kämpar ideella mansjourer ofta i motvind. Visst kämpar också kvinnojourer nu allt oftare mot snäva resurser, men få ifrågasätter det självklara i deras existens. Inom budgeten för jämställdhet finns ett anslag C 3, från vilket bidrag ges till bl.a. kvinnojourernas riksorganisation. Det är utmärkt. Man gör en ovärderlig insats för utsatta kvinnor. Men det borde vara lika naturligt att Sveriges Mansjourers Riksorganisation kunde få bidrag därifrån till sitt arbete på riksnivå. Det är ovärderligt för utsatta män, för utsatta kvinnor och i högsta grad för jämställdheten. Utskottets skrivning vittnar bara om samma förströdda okunnighet och ointresse som kvinnojourerna länge mötte i början. Herr talman! Jag står givetvis fortfarande fast vid yrkandena 1 i motion T230 och 4 i motion A808 men avstår från att yrka bifall.

Herr talman! 1998 är kulturår i hela Sverige. Jag skall nu ge tre konkreta förslag på kulturarbeten som kan genomföras nu. För det första vill vi stödja arbetsgruppen för dansares yrkesbyten. Det görs i andra länder. Utskottet säger att det vore önskvärt att frågan om dansares yrkeskarriär tas upp i deras egen utbildning. Det är självklart att det görs redan i dag. Det vet ju alla. Utskottet vill att ansvaret skall vila på dansarnas egna organisationer. Det är bra. Det är precis det vi motionerar om. Nu har kulturutskottet fattat beslut om att ge 40 miljoner kronor till de stora fackliga organisationerna för uppsökande verksamhet bland arbetslösa. Vi tycker att den frågan skulle behandlas i detta utskott. Dansarna är i stor utsträckning organiserade i Teaterförbundet, som finns under TCO:s paraply. TCO kan alltså ge stöd till arbetsgruppen för dansares yrkesbyten, vilken redan i dag, utan statligt stöd, bistår dansarna med att hitta sin nya yrkesinriktning. Det hade alltså varit roligt, tycker vi i Miljöpartiet, med en mer positiv behandling av detta konkreta förslag. Med det yrkar jag bifall till reservation 12, mom. 39. För det andra vill vi bevara Hallandsmodellen för byggnadsvården. Under fyra år har arbetslösa byggnadsarbetare, herr talman, erbjudits lärlingsutbildning enligt en modell med fyra månaders utbildning och fyra månaders beredskapsarbete. Det har gjort att värdefulla äldre byggnader har rustats upp under mottot "Rädda jobben, rädda hantverket och rädda husen". Lärlingsutbildningen är ett regionalt samarbete mellan länsstyrelse, länsarbetsnämnd, länsmuseum, byggmästare, fackliga organisationer, kommuner och fastighetsägare. 25 miljoner kronor har betalats ut ur Östersjömiljarden för att exportera Hallandsmodellen till Polen. Herr talman! Samtidigt förslås att beredskapsarbetet skall bort inom svensk byggnadsvård. Ändra på detta och behåll beredskapsarbetet! För det tredje vill vi ge arbetsmarknadspolitiska medel till ett nordiskt akvarellmuseum. Herr talman! Museet blir unikt i Norden och Europa och kommer att få kulturpolitisk, näringspolitisk och sysselsättningspolitisk betydelse. Boverket hade kunnat bistå med medel om anslaget till icke statliga kulturlokaler inte minskat dramatiskt de senaste två åren. Miljöpartiets högljudda protester har inte hjälpt. Centern har även i år stött regeringens sparbeting. I denna reella situation vill vi gärna vara med och föreslå en annan icke-traditionell insats för kulturens skull och för sysselsättningens skull. Vi tycker att det vore värdefullt om kulturåret 1998 också fick genomslag i arbetsmarknadsutskottets betänkande. Än är det icke för sent.

Herr talman! Målet om full sysselsättning gäller självfallet alla - både yngre, äldre, män, kvinnor osv. Det innebär att kvinnor skall ges samma möjligheter på arbetsmarknaden som männen. De ökade resurserna till vård, omsorg och skola är bra, men det räcker inte för att rejält minska kvinnors arbetslöshet. Kvinnor måste in i nya branscher där nya jobb växer fram. Därför är det naturligtvis oerhört glädjande att så många kvinnor finns i kunskapslyftet. För att bryta könssegregeringen och ge möjligheter till icke könsbundna val måste vi tidigt skapa sådana miljöer i skolan att flickorna vågar ge sig in i det nya. Fortfarande är yrkesvalen starkt könsbundna. Det hämmar både enskilda individer och växtkraften i arbetslivet. Könssegregeringen på arbetsmarknaden måste brytas. Arbetsmarknadspolitiken måste bättre anpassas till just detta. Då är det bra att vi nu med kraft på alla områden arbetar för jämställdhet. Herr talman! Jag skall tala om IT och den samhällsomdanande kraft som IT innebär. Vi har pratat om det tidigare här i kammaren. Margareta Winberg har i dag också poängterat vikten av den IT-satsning som nu skall göras. IT förändrar i grunden vårt samhälle. Det förändrar vårt sätt att arbeta. Det förändrar arbetets innehåll, var vi arbetar och hur vi förlägger vår arbetstid. Det förändrar vårt resande. Det förändrar vårt sätt att hämta kunskap och utbildning. Det förändrar vårt sätt att kommunicera och lära känna andra människor runt hela jordklotet. Det förändrar miljön osv. Just för att IT är så viktigt för samhällsutvecklingen är det viktigt att den nya tekniken kommer alla till del. S-kvinnor har lagt fram flera motioner med inriktning på kvinnors arbetsmarknad nu och i framtiden. Den ena motionen, den om kvinnorna och IT, är därför viktig för de fortsatta besluten och inriktningen. Många kvinnor känner sig omkörda av männen inom t.ex. förvaltningar. Detta har Johnny Ahlqvist så tydligt poängterat i debatten tidigare i dag. Sekreterare och kontorister med oerhörd kunskap har plötsligt rationaliserats bort för att männen tog till sig datatekniken snabbare. Det borde ha varit kvinnorna som erövrade den nya IT-tekniken. IT-satsningen kan ge dem ytterligare en chans. De välutbildade och engagerade, varav de flesta i dag är yngre män, blir IT-användare utan att det krävs några speciella politiska åtgärder eller insatser från samhället. Andra grupper, som inte kan eller vill delta, riskerar samtidigt att hamna utanför. Kvinnor och män har olika sätt att närma sig IT. Män är ofta intresserade av tekniken i sig, medan kvinnor är mer intresserade av vilken nytta man kan ha av tekniken. Även flickornas inlärningsprocess skiljer sig delvis från pojkarnas. Den pedagogik som man tidigare använde i skolorna utgick mer från pojkarnas sätt att lära än från flickornas. Därför är det viktigt att de lärare som skall använda och lära ut IT är medvetna om skillnaderna mellan kvinnors och mäns sätt att närma sig den nya tekniken, och att de anpassar undervisningen efter detta. Nya vägar för hur tekniken kan användas öppnas hela tiden. Ändå är det inte tekniken som är det intressanta, utan vad vi använder den till. Det är användarnas behov och nytta som skall styra utvecklingen, inte tekniken i sig. Vi måste se till att det inte är tekniker som styr, utan att användarvänligheten sätts i första hand. Kvinnors kunskaper kommer att bli avgörande när det gäller att förändra den synen. I går var jag på en regeringskonferens om IT frågor i Östersjöområdet. Där visade man bl.a. hur den svenska sjukvården alltmer väver in informationstekniken för att höja kvaliteten. Med hjälp av IT kan man både medicinskt och operativt följa och ta del av en patients situation i olika delar av landet. Det blir möjligt att logga in en medicinsk expert 10, 50 eller 500 mil bort som kan ge råd, lyssna eller praktiskt utföra praktiska saker. Herr talman! Just sjukvården är ytterligare ett exempel på hur kvinnors erfarenhet och kunskap måste tas till vara i det nya samhället. IT har en lyskraft av spänning och en vision om ett förändrat samhälle. Men ett samhälle som till stor del bygger på kunskap och förmåga att hantera stora mängder information riskerar lätt att utvecklas till ett sårbart samhälle, med växande klyftor mellan olika grupper av människor, ett samhälle där starka kan höras och se till att deras frågor blir belysta. För att informationssamhället inte skall utvecklas till ett klassamhälle, med ökade klyftor mellan dem som har kunskap och möjligheter att använda informationstekniken och dem som ställs vid sidan av, bör vi använda denna IT-satsning för utbildning av dem som annars inte hade fått den möjligheten. Det är därför av största vikt att kvinnorna särskilt prioriteras i arbetsmarknadssatsningen på ett nationellt program för IT-utbildning. Jag vill passa på att fråga arbetsmarknadsminister Winberg hur urvalet kommer att ske till denna utbildning. Herr talman! Vi har inte råd att inte ta till vara kvinnors kunskaper, engagemang och vilja att lära sig något nytt.
Herr talman! Jag kan passa på att svara Monica Green. Den IT-satsning som vi undertecknade i går, dvs. avtalet mellan oss och Industriförbundet, betyder att 10 000 personer skall utbildas. Minst 75 % skall vara arbetslösa. Det är inskrivet i avtalet att särskilt kvinnor - men också invandrare och arbetshandikappade - skall prioriteras, detta som ett led i att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden.
Herr talman! Det var ett mycket glädjande besked. Det visar på hur vi i praktisk handling snabbt kan se till så att kvinnorna kan ta den nya tekniken till sig och använda den kunskapen. Det var ett mycket glädjande besked vi fick här i dag. Tack!

Herr talman! Jag har ett par motioner som behandlas i det här betänkandet, och jag vill kommentera dem med ett par ord. Det gäller speciellt det s.k. volymmålet, som innebär att arbetsförmedlarna i år varje månad måste verkställa att minst 228 000 människor skall finnas i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Nästa år blir det något färre. Det är åtgärder som syftar dels till att ge arbetssökande en ny a-kasseperiod, dels till att hålla de öppna arbetsmarknadssiffrorna nere. Det är frustrerande för de arbetssökande att gå i en till synes evig rundgång mellan olika åtgärder, och det är deprimerande för arbetsförmedlarna att inte främst få arbeta med sina egentliga arbetsuppgifter. Glädjande nog har utskottet börjat förstå det här. I betänkandet finns ett tillkännagivande. Utskottet skriver: Om regeringen skulle finna att volymmålet innebär en faktisk begränsning vad gäller de ekonomiska möjligheterna att anordna utbildningar bör volymmålet få stå tillbaka. Utskottet anser att om en sådan situation skulle uppstå bör regeringen vara fri att ändra det uppsatta målet. Det är bra, och bättre blir det om ministern delegerar det beslutet till länsarbetsnämndernas styrelser, som kan fatta beslut anpassade till det regionala näringslivet och till de sökandes utbildningsbehov. Riktigt bra skulle det vara om regeringen helt och hållet tog bort volymmålet. Då kunde arbetsförmedlingen och länsarbetsnämnden med sin styrelse verkligen arbeta med sina grundläggande uppgifter och se till att de arbetssökande får en god service som leder till arbete eller kompetenshöjande insatser som ger möjligheter till arbete. Det avtal som ministern slöt i går om utbildning av 10 000 personer inom IT-området är bra, men jag är litet orolig för att det är en central åtgärd, som i första hand kommer att vara till hjälp och stöd för Stockholm och Stockholmsområdet. Ute i landet behöver man kunna ge en mix av olika utbildningsinsatser som är anpassade till de väldigt många människornas i högsta grad varierade behov av både teoretisk utbildning och yrkesutbildning. Jag vädjar därför till ministern: Ta bort volymmålet! Det skulle ge betydligt många fler ett eget, riktigt arbete, och det skulle ge arbetsförmedlarna deras egna, riktiga arbetsuppgifter tillbaka. Självkänslan och glädjen i arbetet skulle de också få tillbaka. Alldeles för många arbetsförmedlare mår i dag dåligt. För många klarar inte sin nuvarande arbetssituation, att inte få göra det de egentligen skall göra. Många slutar, förtidspensionerar sig om de är i den åldern, och många söker sig faktiskt andra arbetsuppgifter. En av de åtgärder som finns för att hålla människor i sysselsättning är jämställdhetsåtgärder, dvs. att män sätts i kvinnoyrken och kvinnor i mansdominerade yrken. Det ger väldigt dåligt resultat, men det tar kraft och tid från arbetsförmedlarna att anordna. Jag tycker att det borde vara en helt naturlig arbetsuppgift i det dagliga arbetet med att förmedla jobb att försöka få in kvinnor i mansdominerade yrken och män i kvinnodominerade yrken. Det borde vara så naturligt att man inte skulle behöva ha den här typen av speciell åtgärd. Regeringen har också överfört ännu mer ansvar för arbetslösa på kommunerna. AMS egen personal, främst arbetsförmedlarna, har reagerat med att känna sitt arbete nedvärderat. De har utbildning och kompetens, men deras arbetsuppgifter kan utan vidare överföras till kommunalanställda, som ofta saknar både den utbildningen och den kompetensen. Det senaste är utvecklingsgarantin, som skall ge ungdomar i åldern 20-24 år en aktiverande och utvecklande insats på heltid. I mitt hemlän, i Timrå kommun, har vi en hög ungdomsarbetslöshet, trots att kommunen har givit en speciell ungdomsgaranti om sysselsättning till ungdomar mellan 20 och 24 år. De här ungdomarna kommer nog aldrig att kunna få ett riktigt jobb om den nuvarande arbetsmarknadspolitiken fullföljs. De har nämligen en dålig utbildning. Många av dem har inte ens fullföljt grundskolan. De är i desperat behov av att få kompletterande utbildning, både teoretisk utbildning och yrkesutbildning. Några av dem ser naturligtvis Norge som en möjlighet, men även för jobb i Norge behöver man utbildning, och man behöver kompetens för de arbetsuppgifter man skall utföra. Arbetsförmedlarna har den kunskap som behövs för att tillsammans med den sökande finna den yrkesutbildning eller den kompetenshöjande insats som behövs för att vederbörande ungdom över huvud taget skall kunna söka ett jobb. De här ungdomarna måste få den här möjligheten. De skall inte flumma bort flera år av sitt liv med vad som kallas "aktiverande och utvecklande verksamhet". Det finns jobb i dag, men tyvärr finns bland de arbetssökande inga som är kompetenta och behöriga att söka de jobben. Jag säger därför: Ta bort volymmålet, och ge arbetsförmedlarna tillbaka möjligheterna att arbeta med människor, att sätta de arbetslösa i centrum och ge dem möjligheter att få ett jobb!

Herr talman! Jag har en motion som har behandlats i detta betänkande, AU1. Jag tycker att den är litet malplacerad i den här stora debatten, som ju gäller arbetslöshet och förslag om att fixa fram arbeten. Den handlar om lag som begränsar ljudnivån. En lag som begränsar ljudnivån är ett nödvändigt förslag. Det här är ett problem som har accelererat. Många ungdomar som i dag besöker diskon och konserter får bestående skador för hela livet, t.ex. tinnitus och hörselnedsättningar. Detta är vad motionen handlar om. Den moderna ljudtekniken gör att ljudtoppar på 130-140 decibel kan förekomma på publikplatser vid pop och rockkonserter och diskon. Smärtgränsen för örat ligger vid 125 decibel. Ofta är basfrekvenserna kraftigt förstärkta för att få fram en känsloupplevelse av musiken. Tekniken i fråga om högtalaranläggningar har utvecklats så att musik kan framföras vid mycket höga ljudnivåer utan att låta sprucken eller oren. Flera studier har visat att ljudnivån successivt höjs vid en konsert eller en diskoteksafton. Ljudnivån vid rockgalor och på diskotek är många gånger så hög att risk föreligger för både tillfälliga och permanenta hörselnedsättningar. De ungdomar som skadas av detta tidigt i livet får ett socialt handikapp. De kan få en sådan överkänslighet att t.o.m. löv som prasslar i naturen blir något smärtsamt för dessa ungdomar. Nu har motionen med det här innehållet styckats sönder och lagts in i detta betänkande, vilket är en litet konstig behandling av en motion. Bara ett yrkande har tagits upp. Det är yrkande 2, där jag vill att arrangörer och diskjockeyer skall få en kurs i hur man sköter ljudanläggningarna. Det gäller alltså inte bara lagstiftning, utan det finns också detta yrkande. Det här är nödvändigt. Det är nämligen många som inte känner till grundfakta och därför inte gör något åt detta. Det borde vara ett baskrav att diskjockeyer som ger sig ut med sina stora anläggningar får en sorts körkortsutbildning i att sköta attiraljerna, och även arrangörer, fritidsledare, lärare, ljudtekniker osv. Det finns en ideell organisation i Kungälv som har tagit tag i de här problemen och som arrangerar kurser, men en liten ideell organisation orkar inte med att sköta det här. Det behövs en rikstäckande verksamhet. Utskottet har dock klumpat ihop motionen och brutit ned det till ett yrkande, och det blir helt konstigt alltihop. Dessutom säger man i texten att det finns en handlingsplan mot buller. En proposition från 1993/94 handlar om mål och inriktning för denna. Man skriver att buller ägnas speciella branschvisa tillsynsinsatser på flera yrkesinspektionsdistrikt. Eftersom även frågan om buller på arbetsplatser har uppmärksammats av berörda tillsynsmyndigheter anser utskottet det obehövligt med det tillkännagivande som begärts, heter det. Sedan har det här klumpats samman i reservation Frågan är angelägen. Jag tycker inte att någon borde ha något emot att denna kunskap spreds så att vi kunde bespara våra ungdomar det lidande som fler och fler får genomgå. Men det är tråkigt att helheten i motionen inte har kommit fram, och det är tråkigt med den behandling som sker av motioner från den allmänna motionstiden.
Herr talman! Vi har under hela dagen diskuterat volymmål på andra nivåer, men det har inte berört det som Kia Andreasson tar upp i sin motion. Anledningen till att vi har gjort den här behandlingen är att vi har tagit upp den del som rör arbetsmiljöproblem i det här betänkandet och inget annat. Vi har nog inte förstört motionen på det sättet. Motionen berör att det är ett arbetsmiljöproblem för dem som sköter högtalarna och anläggningarna. Det är dem vi beaktar när vi säger att det finns en utredning och tidigare förslag från regeringen om detta. Min rekommendation till Kia Andreasson är att man inför nästa allmänna motionstid skriver motionerna på ett sådant sätt att det går att utläsa vad man kräver som motionär.
Herr talman! Det är inte så svårt att läsa motionen och förstå vad jag menar. Det är väldigt tydligt och klart uttryckt, och sedan är det tre yrkanden som faktiskt hänger ihop. I den mån detta är ett arbetsmiljöproblem drabbar det alltså dem som sköter musikanläggningen. Men det är ju inte de som är de numerärt viktiga, utan det är alla de ungdomar som vistas i lokalen. Därför förvånar det mig att det här har blivit behandlat som en arbetsmiljöfråga. Det är det jag tycker är felaktigt.

Herr talman! Jag vill ta upp behandlingen av tre motioner som jag har varit delaktig i tillsammans med andra kolleger. Först handlar det om behandlingen av motion verksamhet. Motionens syfte är att de som deltar i ALU-verksamhet skall ha samma försäkringsskydd som arbetstagare på den reguljära arbetsmarknaden. Det är rimligt inte minst med tanke på de arbetsuppgifter de har. Jag delar arbetsmarknadsutskottets bedömning när det utgår från att regeringen noga följer denna fråga. En vädjan till regeringen är att ta denna fråga på största allvar, till gagn för de många ALU-arbetarna. Herr talman!

Jag menar att kontakt mellan människor ofta ger livslång personlig vänskap över gränser och ökar förståelsen för varandras kulturer och beteende. Det ger en ökad förståelse för våra olika levnadsstilar och motverkar rasism och våld. Ett sätt att uppnå dessa viktiga mål är att ge människor möjligheten att genom samhällets försorg få göra frivilligarbete ute i världen, s.k. volontärtjänst. Speciellt för unga personer skulle detta vara en viktig insats och erfarenhet - att göra världen bättre för kommande generationer. Vi skulle i Sverige få många goda "ambassadörer" som med bred erfarenhet och kunnande från världens olika hörn på ett sakligt sätt berikar samhällsdebatten här hemma i vårt eget mångkulterella land. Motionens syfte är just att ge ungdomar en chans att få uppleva något annorlunda. Den är också ett försök till vad vi skulle kunna kalla ett nytänkande. Här borde vi också tänka vidare och genom EU samarbetet jobba vidare med ungdomsfrågorna. Vi har en besvärande ungdomsarbetslöshet inom unionen, och detta måste vara och är en högprioriterad verksamhet. Sverige har intagit en bra position vad gäller ungdomsfrågorna på ministermötet nyligen nere i Bryssel. Min förhoppning är att det även skulle vara möjligt att ha denna typ av frågor kring volontärtjänst med sig i bagaget när vi diskuterar möjligheter, både inom EU samarbetet och här hemma. Herr talman! Den tredje och sista motionen är A210 som tar upp frågeställningar om vuxenmobbning. Det är både en arbetsmiljöfråga och en relationsfråga oss människor emellan. När vi talar om mobbning är det vanligt att det är barn och ungdomar vi tänker på. Men mobbning är ett utbrett problem även på våra arbetsplatser. Omkring 22 000 vuxna slås varje år ut från arbetsplatserna på grund av mobbning. Vem som helst kan råka ut för detta, och ofta kan det vara kompetenta personer som vill förändra arbetsförhållanden som blir utsatta. Kränkande särbehandling av någon eller några anställda är vanlig på arbetsplatser där ledningen inte fungerar och ökar i tider av omstrukturering och nedskärning, då konkurrensen hårdnar. Någon utses till syndabock och beskylls för alla problem på arbetsplatsen. Den "enkla" lösningen blir då att få bort den "besvärliga" personen från arbetsplatsen. Den mobbade får ofta problem med sviktande självförtroende som sakta men säkert bryts ned. Möjligheterna till rehabilitering är inte så stor som det vore önskvärt, och forskningen omkring vuxenmobbning är begränsad. Ett större forskningsprojekt kring vuxenmobbning, som skulle ge tillförlitliga kunskaper att spridas bland dem som i sitt arbete kommer i kontakt med detta problem, vore mycket önskvärt. Herr talman! Jag håller inte för uteslutet att även denna arbetsplats - riksdag, förtroendevalda och personal - är i denna farozon och kan råka ut för vuxenmobbning. I massmedierna kan man läsa om politiker som redan står i fokus i personvalskampanjer. Sköts inte detta på ett bra sätt, med etik och moralbegreppen högt i kurs, är det risk att vi blir dåliga föredömen för andra. Allmänhetens förtroende för politiker kommer att få en törn i sidan, och politikerföraktet kommer att spädas på. Jag påstår inte att det blir så, men jag menar att risken finns. Detta kan också bli en form av vuxenmobbning. Det är viktigt med forskning kring dessa frågor, och jag hoppas innerligt att denna kommer mer uttalat till stånd. Arbetsmarknadsutskottet har en bra skrivning. Jag skulle önska att man tog steget fullt ut och föreslog forskning på detta mycket viktiga område. Avslutningsvis, herr talman, har jag inte några egna yrkanden. Jag har bara tyckt att det var viktigt att föra ut dessa frågor till debatt. Tack för ordet!

Herr talman! Det är riktigt som Hans Andersson säger att det här är en mycket viktigt fråga. Det var just motionens syfte att framhålla att det vore mycket rimligt att ALU-arbetarna hade samma försäkringsskydd som arbetstagare i den reguljära arbetsmarknaden. Jag utgår också från, som arbetsmarknadsutskottet har skrivit i sin bedömning, att regeringen mycket noga följer denna fråga. Det innebär också att regeringen stannar upp, lyssnar och tar det här till sig. Jag utgår från det. Det är av den anledningen som jag inte speciellt har yrkat bifall till motionen. Med detta hoppas jag att vi är många som hjälps åt att bevaka den här frågan framöver. Den är viktig och betyder mycket för de människor som är i den här typen av åtgärder. Tack!

Herr talman! Jag skall diskutera regionalpolitik, en politik som kännetecknas av en kaskad av bidrag och stöd. Den verkar inte ha någon särskilt hög prioritet för den socialdemokratiska regeringen. Likt Svarte Näringsdepartementen. I dag sitter näringsminister Anders Sundström med regionalpolitiken. När jag apropå sitter tittar mig omkring här saknar jag Anders Sundström. Det underbygger väl litet av det jag säger att den socialdemokratiska regeringen inte tycker att det är särskilt viktigt när näringsministern inte kan närvara vid debatten. Ser vi tillbaka litet historiskt tog Ingela Thalén över regionalpolitiken från Industridepartementet till Arbetsmarknadsdepartementet. Det var ungefär 1987. Därefter kom den tillbaka till Industridepartementet i januari 1990. Hösten 1991 åter till Arbetsmarknadsdepartementet, för att nu vara hos Näringsdepartementet sedan våren 1996. Jag vill med detta visa med vilken tveksamhet regionalpolitik har bedrivits. Det har blivit en blandning mellan arbetsmarknads och näringspolitik. Någon egentlig anpassning till den snabba förändring vi ser i Sverige har inte skett. Mest har kosmetiska namnbyten och en del nya bidragspåfund karakteriserat regionalpolitiken. Meningen var att regeringen skulle ta sig samman och presentera någon sorts nytänkande i samband med budgetpropositionen i september. Det kom ingen regionalpolitisk proposition. Regeringen klarade inte bravaden, utan aviserade i stället propositionen till februari 1998. Det vi nu upplever är något av: Regionalpolitik, var god dröj! På fråga efter fråga i betänkandet hänvisas till den kommande propositionen i vår. Det känns något svårt att få till stånd en debatt om regionalpolitiken när regeringen inte har någon meningsfull politik inom området. Vi har från oppositionen - och däri räknar jag alla partier förutom Centern - begärt en parlamentarisk utredning för att försöka finna en något så när samstämmig linje för en uthållig och verkningsfull regionalpolitik. Regeringen och Centern har tyvärr blockerat frågan trots att arbetsmarknadsutskottet har uttalat sig för en parlamentarisk utredning i betänkandet Jag beklagar att denna utredning inte kom till stånd. Nu tappar vi tempo och får dras ytterligare en tid med ett regionalpolitiskt misslyckande. Det är en bidragspolitik som i ringa grad har gagnat glesbygden. Stödberoendet har blivit viktigare än utveckling och tillväxt. Som exempel på bidragspolitik kan tas ett företag som är ensam producent i Norden och har en god ekonomisk ställning. Det är ett stabilt företag och har en god potential att växa. Detta företag erhåller ett antal miljoner i utvecklingsbidrag. Skall detta verkligen vara nödvändigt? Borde detta företag inte kunna utvecklas på egna meriter utan skattebetalarnas stöd? Ett annat exempel på bidragssökandet är ett företag som först får regionalt stöd på en ort för att efter något år flytta till annat stödområde och får nya regionala bidrag. I stället för att koncentrera företagsamheten på framtida tillväxt har i stor omfattning företagen lagt ned arbete på att optimera sina stöd. Detta har lett till en stagnerande utveckling och ett konserverande av befintlig företagsstruktur. Det finns naturligtvis även exempel på att de regionala stöden kortsiktigt haft en påverkan på företagens investeringsvilja. På lång sikt ser vi dock betydande nackdelar. Att så verkligen har skett går att utläsa av statistiken för glesbygdslänen. I Norrlands inland bor det ungefär 420 000 personer och där verkar över 30 000 företag. Människor flyttar från inlandet i Norrland till kustkommunerna, som generellt har en bättre arbetsmarknad och bättre utbildningsmöjligheter. Än värre är kanske att vi ser en avtappning av människor från kustlandet. Ungdomen flyttar söderut i landet. Särskilt gäller det unga kvinnor, som även stannar på den ort de flyttar till. En annan tendens som kan registreras är att antalet pensionärer ökar, vilket för med sig att den ekonomiska situationen förvärras för många inlandskommuner. Obalansen mellan olika delar av landet förstärks och avfolkningen av glesbygden fortsätter Företagen i Norrlands inland visar en sämre lönsamhetsutveckling i jämförelse med riket och kustlandet. En slutsats kan dras av detta. När regeringen försämrar för företagsamheten drabbar detta i första hand de mer sårbara små glesbygdsföretagen. Om regeringen hade fört en mer företagsvänlig politik och en helt annan skattepolitik, som gjort att människor kunnat leva på sin lön, hade de svaga glesbygdskommunerna haft betydligt bättre förutsättningar att kunna behålla arbetskraft och framför allt de unga. Med den politik för företagande som vi moderater förespråkar är jag övertygad om att glesbygden hade haft en betydligt bättre utveckling, dvs. en politik som bygger på mindre krångel för företagen, förändrad arbetsrätt och sänkta skatter. Då kapitaltillförseln för glesbygdsföretagen kan vara ett problem är säkert garantier i stället för bidrag en bättre väg att gå. En annan slutsats som kan dras är att tillgång till utbildningsmöjligheter är en förutsättning för att kunna få till stånd en regional utveckling. Vi har från moderat håll anslagit särskilda medel under en treårsperiod för en målmedveten satsning på utbildningsmöjligheter också på mindre orter belägna framför allt i dagens mål 6-område. De mål som regeringen har satt som övergripande mål för regionalpolitiken är uthållig tillväxt och rättvisa och valfrihet så att likvärdiga levnadsvillkor skapas för medborgarna i hela riket. Jag kan inte se annat än att detta är intetsägande formuleringar som varken går att uppnå eller på något sätt går att mäta måluppfyllelse för. Det mål vi moderater har satt upp har varit att skapa förutsättningar för olika regioners och människors möjlighet till utveckling och därigenom bidra till nationell tillväxt och internationell konkurrenskraft. Ett sådant mål skulle kunna uppnås genom kunskapsöverföring till glesbygden och genom en företagsvänlig politik som gör att människor har möjlighet att bo kvar även i glesbygden. Det finns stor tillväxtpotential och växtkraft som inte tas till vara i även mindre befolkade delar av landet. Jag beklagar ånyo att vi inte fick en parlamentarisk utredning som kunde ha fått möjlighet att diskutera en modern och tillväxtorienterad regionalpolitisk målformulering. Vi får nu avvakta regeringens förslag till i vår. I samband med EU-inträdet har EU:s strukturfonder kommit att påverka den svenska regionalpolitiken i allt högre grad. Detta förstärker nödvändigheten av att i grunden reformera den svenska regionalpolitiken. Avsikten med stöden har varit att rikta dem till Europas fattigaste regioner. Men resultatet har blivit att även rikare länder fått del av stöden. Vi har fått en speciell status i och med mål 6 området. Det är ett område som kännetecknas av gles befolkning. Nu skall sägas att det speciella EU program som mål 6 innebär inte har varit särskilt lyckosamt. Det har präglats av stor byråkrati och har inte kunnat förhindra utflyttning av befolkningen inom området. Regeringen har i samband med övervägandena kring ett nytt strukturfondsprogram för perioden 2000-2006 fört fram att även de fyra nordligaste länens kustkommuner generellt skall ingå i det nya mål 1-området. Även om det ankommer på regeringen att utforma det svenska ställningstagandet anser jag att det finns betänkligheter mot ett sådant synsätt. Kriterierna för det nya mål 1-området är att det skall vara fråga om regioner med mycket låg befolkningstäthet. Detta torde knappast vara fallet när det gäller områden runt Luleå, Piteå, Umeå eller Sundsvall, för att ta några exempel. Däremot torde en kommun som Nordanstig troligen kunna komma i fråga. Vi vill inte motsätta oss en utvidgning av nuvarande mål 6-området. Däremot får inte förslaget ge negativa konsekvenser för utsatta områden i andra delar av landet genom att tillgängliga resurser tas i anspråk i det nya målområdet. I samband med EU:s utvidgning kommer det att få en oundgänglig konsekvens att stöden kommer att minska i omfattning. Detta kommer att innebära att Sverige kommer att få en mindre andel av EU:s bidrag. De EU-bidrag som tillkommer oss bör därför utnyttjas inom de mest utsatta områdena. Herr talman! Jag har uppehållit mig vid några regionalpolitiska frågor. Den hittills misslyckade bidragspolitiken, de regionala målen och något om EU:s strukturfonder. Det finns naturligtvis många andra frågor att diskutera, som de areella näringarnas betydelse för landsbygdsutvecklingen, infrastrukturens betydelse eller statens och regionernas roll för tillväxt. Jag avser dock inte för närvarande att ta upp ytterligare frågor då det, som jag inledningsvis berörde, återkommande hänvisas i betänkandet till vårens regionalpolitiska proposition. Det känns meningslöst att diskutera enskildheter i regeringens regionalpolitik när den inte har lyckats att prestera något annat än små förändringar inom nuvarande misslyckade regionala satsningar. Vi har i vårt särskilda yttrande hänvisat till vår övergripande politik som växlar från subventioner och bidrag till omfattande skattesänkningar för alla, främst låg och medelinkomsttagare. Detta gagnar kanske framför allt utsatta glesbygdsområden i Sverige. Vi har lagt fast ett förslag inom området som understiger regeringens med 635 miljoner kronor. Vi har gjort detta med avsikt att komma ifrån bidragsberoendet och i stället få en målmedveten satsning på kunskap på mindre orter inom framför allt dagens mål 6 område. Med vår politik för företagande och skattesänkningar kommer det att skapas möjlighet till utveckling och såväl nationell som internationell tillväxt. Vi anser även att regeringens förslag att dra in 500 miljoner kronor från anslaget A 1, regionalpolitiska åtgärder, bör avslås. Här går regeringen vidare på den linje som man slog in på i samband med tilläggsbudgeten för år 1997. Fortfarande visar inte regeringen vad medlen skall användas till. Det inger inte något förtroende för regeringen att komma till riksdagen med ett sådant förslag. Kan Berit Andnor ge oss en förklaring till vad regeringen ämnar använda de 500 miljonerna till? Herr talman! Jag yrkar bifall till vår moderata reservation nr 1.

Herr talman! Det här betänkandet handlar om regional utveckling, utgiftsområde 19. Regionalpolitiken är en viktig fråga för hela landet. Betänkandet innehåller de nuvarande anslagen till olika regionalpolitiska åtgärder. Det som jag nu ser fram emot är den regionalpolitiska proposition som är aviserad till vintern. De senaste befolkningsrapporterna från SCB visar att de regionala obalanserna ökar. Flyttlassen går framför allt till de större befolkningscentrumen. Avfolkningen av landets redan glest befolkade delar ökar. Det gäller i särskilt hög grad de län som omfattar stödområden. Arbetslösheten uppvisar också betydande regionala skillnader. De som oftast flyttar är ungdom och de som är i arbetsför ålder. Detta slår mycket hårt mot de bygder som drabbas. Det är självfallet en gigantisk uppgift att stoppa en sådan utveckling och det måste till åtgärder på både kort och lång sikt. Och för att bryta denna negativa utveckling måste samtliga politikområden dra åt samma håll. Jag skall först ta upp några frågor runt den stora regionalpolitiken. För det är ju inom den stora regionalpolitiken de stora resurserna fördelas över landet. När det gäller den statliga verksamheten runt om i landet så finns det mycket mer att önska. Det är inte rimligt att när statliga verk och myndigheter skall rationalisera så väljer de nästan alltid att ta bort de lokala funktionerna först. Det är faktiskt så att staten gått i täten för att flytta jobb från glesbygd till de större orterna. Regionaliseringen har inneburit att många viktiga arbetsplatser försvunnit från glesbygden. Här har politiken varit viljelös. I regioner med svag arbetsmarknad slår dessa neddragningar mycket hårt. Därför måste man i stället vända på strömmen och utlokalisera statliga verksamheter. Regionernas infrastruktur spelar en allt viktigare roll för utvecklingen. Goda kommunikationer på vägområdet måste upprätthållas. Bärighetshöjande åtgärder och beläggning av grusvägar är nödvändiga, inte minst för att skapa bättre förutsättningar för det regionala näringslivet. Det är också viktigt med en god tillgång för post och teleförbindelser. Rimliga priser bör gälla för hela landet. En enhetstaxa för ISDN och dess anslutning bör införas snarast. I dag råder stora skillnader i kostnader för anslutning och jag vet småföretagare som överväger att flytta från glesbygden på grund av för dyra kostnader. Kompetensfrågorna kommer att få en avgörande betydelse för hur en region kommer att kunna utvecklas. Därför måste utbildningen göras än mer tillgänglig med ökade satsningar på de små och medelstora högskolorna. Utbildningen måste kunna ges i form av distans och/eller decentraliserad utbildning. Här vill jag ta ett exempel från min hemkommun, Årjäng, där vi i bygdeskolorna via IT har givit bygdens företag och enskilda möjlighet att delta i vissa utbildningar. Det går säkerligen att bygga ut systemet så att tillgängligheten för utbildningen ökar både för enskilda och företag. Forskningsverksamheten måste också successivt byggas ut. Jag vill här betona de stora satsningar som bör ske inom livsmedel, skog och turism, som är viktiga delar av landsbygdens näringsliv. Landshövding Gunnar Björk har gjort en utredning om livsmedel och jordbrukets möjligheter. Denna utredning förslår en rad åtgärder som kan komma att få stor positiv betydelse för regionalpolitiken. Låt mig också säga att det är viktigt att jordbruket får en lönsamhet så att jordbruksföretagen har en möjlighet att både leva och utvecklas. Det är en mycket viktig förutsättning för landsbygdens utveckling. Likaså är det väsentligt med ytterligare forskningsinsatser för att ytterligare kunna förädla träråvara. Över huvud taget måste det vidtas åtgärder för att öka sysselsättningen. Olika åtgärder för att ytterligare förbättra företagarklimatet i allmänhet och för småföretagen i synnerhet är helt nödvändiga. Jag vill också betona vikten av att det finns tillgång till en god service, både kommunal och kommersiell. Det gäller allt ifrån vård och omsorg till kulturellt utbud. Här skall säjas att det i dag finns bekymmer i många glesbygdskommuner, som redan nu har en mycket hög utdebitering, och för att klara sin ekonomi har man tvingats skära ned i en icke ringa omfattning. Det nya utjämningssystemet kan komma att behöva förändras för att ta än större hänsyn till olika glesbygdsfaktorer. För att komma in på det aktuella betänkandet finns det några delar som jag vill kommentera. Den lilla regionalpolitiken är ju resursmässigt inte så stor om man ser till den totala statsbudgetens omfattning, men den är ändå mycket betydelsefull för att bidra till en utveckling i utsatta regioner. Anslag A 1 rymmer många regionalpolitisk viktiga åtgärder, och jag tycker att det är viktigt att dessa medel i så stor omfattning som möjligt fördelas direkt till länsstyrelserna. Detta bör gälla allt ifrån medel för företagsstöd, landsbygdsutveckling osv. En del av dessa är bundna till vissa stödområden och målområden, andra är inte geografiskt bundna. Men alla medlen bör hanteras så decentraliserat som möjligt. Jag vill också påstå att de regionala utvecklingsbidragen, landsbygdsbidraget osv., har varit till stor nytta. Dessa medel har bidragit till etablering av nya verksamheter och företag och även till att utveckla befintlig verksamhet. I det här betänkandet har Centern några reservationer som jag vill kommentera något. Reservation 2 handlar om mål för och allmän inriktning av regionalpolitiken. Där påpekas att landsbygdens resurser och tillväxtmöjligheter måste tas till vara. Landsbygden skall ses som resursområden. Den är närande och inte tärande, som man ibland kan höra. Men det är ju faktisk så att väldigt stora resurser kommer just från vår landsbygd. Ta bara skogen, livsmedel, vattenkraften, fritid och rekreation. Det är stora resurser som tillförs samhället därifrån. Om man då återför vissa medel för utveckling i dessa bygder så är det inga nådegåvor utan en rättmätig del av de gemensamma resurserna. I reservationen uttalas också behovet av en bättre samordning än i dag när det gäller medel för arbetsmarknadspolitik, näringspolitik, infrastruktur och regionalpolitiska satsningar. Genom samarbete och samverkan kan man få ut mycket mer av de satsade medlen än vad man får nu. Alltså måste sektoriseringen brytas. I reservationen berörs även organisationen av det nationella resurscentret för kvinnor. Där finns det ett behov på såväl nationellt som regionalt och lokalt plan av nationella stödinsatser för att fullfölja det påbörjade arbetet vid olika resurscentrum. Jag yrkar därför bifall till reservation 2. Reservation 6 behandlar strukturfonder och målområden. Sverige har i dag ett antal målområden. Det är 2, 3, 4, 5b och 6. Det är också Interreg och Leader. Område 2, 5b och 6 är geografiskt avgränsade och alla har ett vällovligt syfte att medverka till en positiv utveckling i dessa områden. Tyvärr har byråkratin omkring strukturfonderna varit minst sagt besvärande. Beslutsgrupper, övervakningskommittéer, revisorer och statliga myndigheter har varit inblandade innan projektpengar har kunnat betalas ut. Det är en lång väg från det att projektansökan lämnas in till det att projektmedlen betalas ut. Jag hoppas att regeringen redan för innevarande programperiod snarast verkar för att förenkla hanteringen med strukturfondsmedlen. Ett sätt vore att låta antingen beslutsgruppen eller länsstyrelsen betala ut projektmedlen direkt. Översynen av strukturfondernas mål sker i anslutning till behandlingen av Agenda 2000. I ett senare skede kommer också de geografiskt avgränsade områdena att ses över. Här är det viktigt att satsningarna koncentreras till de mest utsatta delarna av landet. Sverige måste påverka utformningen av de regionalpolitiska stöden. Det är angeläget att regeringen agerar med största kraft inför förhandlingarna om en reformerad regional och strukturfondspolitik så att Sverige inte går miste om möjligheter till regional utjämning och utveckling. Utgångspunkten för det svenska agerandet måste vara att riksdagen i god tid före 1999 skall kunna ta ställning i de aktuella frågorna. När det gäller nuvarande mål 6 anser regeringen att man kan utgå ifrån att området skall ingå i Agenda 2000-förslagets nya mål 1. Jag anser också att nuvarande mål 6 i dess helhet skall ingå i det nya mål 1. Däremot tycket jag att det är fel att även kustkommunerna mer generellt skall ingå i mål 1. Likadant anser jag i huvudsak att nuvarande geografiska områden för mål 2 och 5b skall bestå. Men det är viktigt att påpeka att stöden bör koncentreras till de mest utsatta områdena. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 6. Slutligen, herr talman: Från Centerns sida har vi ställt upp på den ram som gäller för utgiftsområdet. Som jag började med att säga kommer en regionalpolitisk proposition att läggas fram under vintern. Jag vill redan nu flagga för att ramen för regionalpolitiken kan behöva höjas för kommande år.

Herr talman! Som har sagts tidigare i debatten har flyttlassen åter börjat att rulla. Från att tidigare ha gått från Norrlands inland mot Norrlandskusten rullar de nu också från Norrlandskusten ned till de större städerna. I betänkandet kan vi läsa att i AMS-rapporten, som utskottet citerar inför 1998, konstateras det att de regionala skillnaderna på arbetsmarknaden har ökat. Den sysselsättningsminskning som skedde från slutet av 1995 drabbade framför allt skogslänen. Storstadslänen undgick i stort sett en sysselsättningsnedgång. Vidare säger man att uppgången hittills under 1997 har, enligt samma rapport, förstärkt arbetsmarknaden i storstadslänen, framför allt i Stockholms län. Herr talman! Målet för regionalpolitiken måste vara att öka den enskildes möjligheter att fritt välja arbete och bostadsort. Utskottet redovisar en bild som inte ger den förutsättningen. Folkpartiet anser att politiska insatser i mycket begränsad omfattning kan utjämna skillnaderna i levnadsvillkor mellan olika delar av landet. Jag noterar att utskottets majoritet har förstått Folkpartiets budskap. I betänkandet varnas för orealistiska förväntningar på vad som kan åstadkommas genom det regionalpolitiska anslaget. Jag delar den uppfattningen. Herr talman! Låt mig göra en reflexion. På dagens talarlista tar åtgärderna mot den stora arbetslösheten nästan 3 timmar, enkel talartid, i anspråk. I regionalpolitiken, där vi skall diskutera hur nya jobb och utveckling skall komma till, är debattiden 1 timme och 22 minuter. Det rimliga borde vara att debattera åtgärder och insatser för det fria näringslivets mobilisering och vad som skall göras för att fler företag och fler arbetstillfällen skall skapas, inte minst i utsatta regioner. Det, herr talman, borde vara huvuddebatten. Nu värjer vi oss för den enorma arbetslöshetens farsot, men få bryr sig när det gäller vad som måste göras för att häva den här situationen. Det rimliga borde ha varit att näringsministern hade varit här i stället för arbetsmarknadsministern. Ja, egentligen borde, uppriktigt sagt, båda ha varit här, eftersom de här frågorna är helt avgörande för Sveriges framtid. Regionalpolitiken måste utformas så att olika bygders och regioners unika förutsättningar att skapa goda levnadsvillkor tas till vara. Från Folkpartiets sida har vi under drygt ett decennium varit pådrivande för en förändring av regionalpolitiken. Tidigare handlade den om lokaliseringspolitik. I dag är alla överens om att den tiden är förbi. Nu krävs mobiliseringspolitik, en politik för mobilisering av lokala resurser. Inte minst har landsbygdsutvecklingen på många håll visat vad lokala krafter, i samverkan, kan åstadkomma. Varje region har sina styrkor och sina unika möjligheter. Tyngdpunkten måste ligga i decentralisering, nyetableringar, småföretag och lokal samverkan. Regionalpolitiken kan på olika sätt stödja, underlätta och stimulera utvecklingen, men den kan aldrig kommendera fram en mobilisering. Den kan enbart vara ett smörjmedel som underlättar och undanröjer hinder. Herr talman! Vi behandlar i dag "den lilla regionalpolitiken". Kvar är den stora, den som handlar om utbildning, forskning och inte minst goda kommunikationer. Jag skulle också vilja tillägga: Låt oss inte glömma marknaden. Hur skall småföretag nå sina marknader? I glesbygden finns inga utvecklade marknader, utan företagen måste söka sina marknader på andra håll, inte enbart i Sverige utan också ute i Europa. Ett litet företag som ligger långt från marknaden och som saknar traditioner att söka marknader ute i Europa har det inte lätt. För underlättande av den processen är den lilla regionalpolitiken ett viktigt redskap. Det är dessutom inte minst viktigt att det finns goda kommunikationer och ett väl fungerande transportstöd. Det gäller framför allt för de små företag som ligger långt från marknaderna. Herr talman! Regeringen har det yttersta ansvaret för de statliga verkens och myndigheternas service i hela landet. I budgetpropositionen uttalar näringsministern att han avser att återkomma i den regionalpolitiska propositionen i den frågan. Det brådskar verkligen. Under den tid som regeringen funderat på frågan har myndigheter och verk strukturerat om sina verksamheter, flyttat regionkontor och slagit samman verksamheter utan hänsyn till att det medför försämrad service. Besparingsskäl är ett av motiven. När man studerar vad som skett upptäcks att konsekvensanalyser saknas eller görs enbart för egen del. Ingen hänsyn tas till huvuduppgiften att utföra den service som varje region har rätt att kräva. Inte minst i glesbygdslänen uteblir besparingseffekterna och enbart försämras servicen. Följdverkningar och konsekvenser förblir oredovisade. Herr talman! Låt mig ta upp också några andra tendenser som redovisar den olyckliga utvecklingen av servicen i glesbygdslänen. Jag tänker på Telias införande av rikstaxa i flera län, Postens indragningar och försämrade service samt flygets orimliga taxor, som motverkar företagarnas möjligheter att nå sina kunder, även på marknader inom Sverige. Vi har också en urgröpning av rättsväsendet, vilket försvårar för jurister och advokater att bedriva verksamhet på många orter i Norrland. Länsstyrelserna, som har statens samordnade ansvar, tvår sina händer. De har inget inflytande över myndigheternas agerande. I efterskott påpekar de ofta det orimliga i vad som gjorts, men då är skadan redan skedd. Min fråga till utskottets företrädare är: Ämnar ni påverka regeringen så att krafttag tas mot den försämrade statliga servicen i glesbygdslänen? Herr talman! Den regionala balansen är starkt beroende av låga räntenivåer och ett investeringsvänligt klimat. Den regionala obalansen är ett mått på regeringens bristande insikt vad gäller småföretagandets villkor. Så länge riskkapital dubbelbeskattas, extra arbetsinsatser medför hög marginalskatt och arbetsmarknaden kännetecknas av dålig flexibilitet på grund av föråldrade regler förmår inte de regionalpolitiska medlen bidra till resursmobilisering och utveckling. Herr talman! Folkpartiet har under ett antal år kraftfullt framfört kritik mot den byråkratisering som skett omkring EU:s strukturfonder och målområden samt inte minst av de myndigheter och verk som har att sköta processen i Sverige. Hanteringen har kännetecknats av centralism. Programmen präglas av tung administration, aktörer avstår från att söka medel, och beslutade medel har inte betalats ut. Risken är den att Sverige får mindre medel därför att vi sannolikt inte kommer att utnyttja i EU framförhandlade medel. Den kritiken kvarstår, och vi förutsätter att regeringen när den förhandlar fram utformningen av strukturfondernas mål och områden med kraft framför kravet på rationellare hantering och att medlen och formerna samordnas med den lilla regionalpolitiken. Det går inte att fortsätta med den utspädning av stöden som skett under senare år. Folkpartiet kommer även fortsättningsvis att kräva att stöden skall gå huvudsakligen till de mest utsatta regionerna. Vi ser med spänning fram emot regeringens redovisning av den lilla regionalpolitiken och EU:s stödområden och stödformer i kommande proposition. Herr talman! Låt mig uttrycka Folkpartiets beklagande över att en parlamentarisk utredning inte fått möjligheten att arbeta fram den nya regionalpolitiken, trots utskottets uttalande. Den ökade utflyttningen från glesbygdslänen visar med all tydlighet att en vital regionalpolitik behövs och att Folkpartiets politik för jobb genom företagande är enda möjligheten till livskraftigare glesbygd och landsbygd. Satsningarna måste göras på den enskilda människan och hennes förmåga till skapande. Politiken måste underlätta decentralisering, småoch nyföretagande samt lokal samverkan. Därigenom skapas förutsättningar för fler arbetstillfällen, och därmed ökar den enskildes möjligheter att fritt välja arbete och bostadsort. Vad Sverige behöver är fler människor i arbete. Inte minst i glesbygdslänen är detta en nödvändighet för att kommuner och landsting skall kunna upprätthålla en värdig vård och en god omsorg. Herr talman! För tids vinnande yrkar jag bifall enbart till reservation nr 3, men Folkpartiet står självklart bakom samtliga sina reservationer.

Herr talman! De regionala obalanserna i landet ökar. Det är vi alla överens om. Det visar sig i kraftigt varierande befolkningsutveckling och arbetslöshetstal, i stora skillnader i näringslivsstruktur och resurser för teknik och kompetensutveckling mellan kommunerna liksom mellan länen. Det märks i att flyttlassen åter börjat rulla, vilket ytterligare kommer att förstärka den regionala obalansen. I det läget anser vi att regeringen visar en alltför passiv hållning. Det betänkande som vi behandlar innehåller få konkreta förslag för att ändra den regionala obalansen och främja den regionala tillväxten. Regeringen avser i stället att återkomma med en regionalpolitisk särproposition under våren. Vi tycker att det är djupt beklämmande att man har skjutit på propositionen. Likaså är vi starkt kritiska till att regeringen inte har tillsatt någon parlamentarisk utredning om regionalpolitiken trots att arbetsmarknadsutskottet uttalat sig till förmån för en sådan för mer än ett år sedan. Det verkar som om regionalpolitiken är satt litet grand på undantag eller i vart fall är lågt prioriterad i regeringens arbete. Det är ett statligt och nationellt ansvar att utjämna regionala skillnader. Det innebär att det regionala perspektivet måste sättas mer i fokus när det gäller alla politiska områden. Det handlar om infrastruktursatsningar, utbildningspolitik, det kommunala utjämningssystemet, den ekonomiska politiken m.fl. områden. Det är områden som normalt ligger utanför det vi kallar den lilla regionalpolitiken och där vi menar att det saknas ett tydligt regionalt perspektiv. Den regionala tillväxten är avgörande för att utjämna regionala obalanser men också för att främja sysselsättningen i stort och en nödvändig miljöomställning i näringslivet. Vänsterpartiet anser att regionalpolitiken måste styras över från de passiva driftsstöden till de förnyande utvecklingsinsatserna. I det arbetet är det viktigt att arbeta i ett underifrånperspektiv och ta till vara de lokala initiativen. Vi måste ta till vara den växtkraft som finns i aktiva bykooperativ. Vi måste också stimulera ett lokalt ägt näringsliv t.ex. genom att skapa möjligheter för de kommunala pensionsfonderna att mer aktivt placera medel i det lokala näringslivet. Vi menar att frågan om en lokal och regional förankring av näringslivet är en viktig del i en lyckad företagsutveckling. Det har uppmärksammats för litet.

Vi måste också underlätta för de små förädlingsföretagen i t.ex. Norrlands inland att överleva. I dag finns det exempel på företag som har svårt att få tillgång till råvara. De är helt enkelt för små upphandlare för att vara intressanta för stora bolag som säljer på en internationell marknad. Effekterna av avregleringar och bolagiseringar inom infrastrukturen måste också utredas. Då talar jag om Postens nedläggningar av postkontor, Telias taxor och investeringar i ny teleteknik som ibland är avgörande för människors livsvillkor och näringslivets utveckling på en ort. Här måste det in en regionalpolitisk styrning. Det gäller också kommunikationernas utformning och deras finansiering i stort. Vi menar att transportstödet måste bibehållas och utvecklas och att den IT-satsning som nu är på gång måste omfatta hela landet. Det måste till ett nätverksbyggande mellan kommuner, högskolor och företag för att förstärka och underlätta kompetensutveckling, nyetableringar, inköp av råvaror, marknadsföring och export. Vi menar också att de vattenkraftsproducerande länen måste få återbäring för att främja investeringar och förnyelse i näringslivet. Vi måste utreda möjligheterna att införa en differentierad skatt på fordonsbränsle. Vi kan inte lämna över så mycket beslutandekraft till EU:s regelsystem som vi gör i dag. Det är inte EU:s bidragssystem som skall styra prioriteringarna i den svenska politiken för den regionala utvecklingen. Här måste en översyn till, och såvitt jag förstår kommer den. Vi menar vidare att den regionala utvecklingen i första hand skall styras av de folkvalda församlingarna i länen. Beslutanderätten skall flyttas ned. Ett annat bekymmer som vi har pekat på är regionaliseringen av statliga bolag och verk som är på gång och som har varit på gång i landet. Vi menar att det måste underordnas en regional strategi för att förstärka regionalt arbete och tillväxt och att man inte som nu regionaliserar utifrån någon form av maximal nyttoeffekt för det enskilda bolaget eller verket. I vår motion tillför vi den lilla regionalpolitiken medel. Vi avsätter 390 miljoner till landshövdingeprogrammet för att stimulera till ett lokalt nyföretagande. Det är 390 friska miljoner. Vi menar att just landshövdingeprogrammet är ett bra program att stödja. Det har en lokal och regional förankring. Det är avgörande om man vill komma vidare i utvecklingen av ett lokalt näringsliv och skapa en regional växtkraft. I det här sammanhanget vill jag lyfta fram att vi är djupt bekymrade över de 500 miljoner kronor som utskottet och regeringen tar tillbaka av det regionalpolitiska anslaget för att sedan i ett beställningbemyndigande pytsa ut litet här och var. Vi vet inte vart medlen går. Jag skulle vara mycket glad om Berit Andnor när hon sedan kommer upp i talarstolen kunde berätta vad man tänker göra med dessa pengar. Det är höljt i dunkel. I dag saknar regionalpolitiken ett könsperspektiv. Vi menar att man måste komma till rätta med den sneda könsfördelningen när det gäller de regionalpolitiska stöden. Företagsstöden skall fungera som en hävstång för att åstadkomma en mindre könssegregerad arbetsmarknad. Vi menar dels att de i högre utsträckning måste riktas till kvinnor, dels att de skall åtföljas av ett långsiktigt jämställdhetsprogram. En metod som skulle ha effekt både på kort och lång sikt är att kräva godkända och fungerande jämställdhetsplaner av de företag som får stöd. Vi lyfter också fram behovet av att förstärka de resurscentrum för kvinnor som skall finnas ute i landet. Vi avsätter 2 miljoner per län till det. Vi pekar på att länsstyrelserna i dag håller på att dra ned på jämställdhetsexperterna. Det finns inte längre en heltidsanställd jämställdhetsexpert vid varje länsstyrelse. Nu handlar det om deltider eller att fler länsstyrelser delar på en expert, trots att kvinnors andel av de regionalpolitiska medlen fortfarande är liten. Det gäller t.ex. Vi avsätter 10 miljoner för att säkra verksamheten vid det nationella resurscentrumet för kvinnor. Fortfarande finns det inga öronmärkta anslag till den verksamheten trots att regeringen i sin budgetproposition 1996/97 lovat att ta ställning till NRC:s fortsatta verksamhet. Nu drivs verksamheten vidare under ytterligare en period. Vad som händer sedan vet man inte. Vi menar att det är ett kortsiktigt tänkande. NRC måste garanteras en långsiktighet. Utskottet menar att det finns anledning att återkomma när det gäller strukturfondernas mål och geografiska målområden. Vi delar den uppfattningen. Vi förutsätter att den återkommer till det i sin särproposition. Vi menar att det också måste gälla hela stödområdesindelningen. I dag står vissa kommuner helt oberättigat utanför stödområden som enligt alla kriterier borde tillhöra ett stödområde. Kristdemokraterna har i en motion lyft fram Norsjö som exempel, och det finns fler. Det kräver en översyn. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 4 som handlar om mål och en allmän inriktning för regionalpolitiken.

Herr talman! Under de senaste åren har Sverige i flera avseenden blivit mer ojämlikt. Regionalpolitiskt har många skillnader förstärkts. Arbetslösheten har slagit avsevärt hårdare mot vissa regioner än mot andra. Skillnaden i arbetslöshetsnivå mellan norra delen av Sverige och längre söderut är minst lika stor som när regionalpolitiken en gång infördes. Arbetslösheten i Norrbotten är fortfarande dubbelt så stor som i Stockholm, liksom den var för ett år sedan. Klyftorna och de regionala skillnaderna ökar. Enligt AMS senaste novemberprognos ökar sysselsättningen i storstäderna medan den minskar i Norrbotten. Glesbygdsverkets nya Förnyelsens landskap innehåller några övergripande mål som man tycker bör gälla, nämligen att skapa en långsiktigt uthållig ekonomisk, social och kulturell utveckling samt rättvisa och likvärdiga levnadsvillkor för medborgarna i hela riket. Miljöpartiet, liksom alla andra partier här i kammaren, väntar nu på den aviserade särpropositionen om regionalpolitik som skall komma till våren. Herr talman! Regionalpolitik är ett viktigt ämne för hela mänskligheten. Över hela vårt jordklot pågår en snabb koncentration av människor till enorma "megastäder". Människor flyr landsbygden för att få jobb i städerna. Calcutta, Mexico City och de nya kinesiska och sydamerikanska jättestäderna växer lavinartat. De är miljömässiga och sociala krutdurkar. Därför är det också viktigt att inte bara tala om en levande landsbygd, utan också om "den gröna staden" när det gäller regionalpolitiken. Miljöpartiet vill se stad och land som kommunicerande kärl. Staden kan inte ensam bli bärkraftig. Landsbygden måste leverera bioenergi, mat och kanske även rekreation till storstaden. Men flödet av resurser in till staden måste också resultera i ett flöde tillbaka till landsbygden. Annars fungerar inte kretsloppet. De flesta människor i Sverige lever i dag i städer. Mer än hälften av Sveriges befolkning bor i dag i de tre storstadsregionerna. Stadsmiljön är därför en viktig del att diskutera. Staden kan ha god kollektivtrafik, stort kulturutbud, många utbildningar, många yrken och arbetstillfällen. Effektiv uppvärmning kan ordnas genom fjärrvärmenät och kraftvärme som med förnybart bränsle och spillvärme ger både värme och el. Städer leder ofta till ökade problem med hälsa, miljö och buller. Glesbygdens sociala nät finns inte. Anonymiteten blir stor, trängsel ger stressproblem och kontakten med naturen är dålig. Det bör vara lätt att sluta kretslopp med sopor i städerna. Befolkningstätheten gör att återvinningsstationer kan placeras tätt. Korta avstånd och stora volymer gör det även möjligt att samla in många olika fraktioner och därmed minska sopberget. Det komposterbara avfallet kan enkelt samlas in och rötas till biogas som sedan kan användas för t.ex. uppvärmning eller drift av kollektivtrafik och därmed så småningom fasa ut de fossila bränslena. Kollektivtrafiken bör förbättras kraftigt. Ökad närhet måste vara en ledstjärna i stadsplaneringen. Man bör skydda och bevara nuvarande grönområden och planera för nya i framtiden. Taxor och avgifter bör ändras så att de stimulerar resurssnål användning. Materialkretslopp och närsalternas kretslopp bör också slutas. Herr talman! Inom EU, varifrån vi nu får våra medel, är det stora regionala skillnader. Tyskland håller på att lämna industrisamhället, medan andra områden, t.ex. Grekland och Portugal är kvar i bondesamhället. Detsamma gäller de östländer som nu söker inträde till EU. Relativt fattiga länder som Grekland, Irland och Portugal har en BNP som ligger under 75 % av genomsnittet inom EU. Dessa länder har fått stora stödsummor från EU under 1990-talet. Irland är av den anledningen ett starkt EU-positivt land. Stöd utgår även till de franska kolonierna i Stilla havet. EU:s budget omfattar ca 700 miljarder svenska kronor - en enorm summa. Ungefär hälften går till jordbruksstöd. Fusket med jordbruksbidragen inom EU beräknas ligga på 30 miljarder per år. Tobaksodlarna i Sydeuropa får 9 miljarder kronor per år i stöd, medan 0,1 miljard per år satsas på cancerförebyggande åtgärder. En tredjedel av EU:s budget går till olika strukturstöd. Det gäller regionalpolitik och arbetsmarknadsstöd. Sverige betalade 1996 ca 13 miljarder kronor netto till EU. Under åren 1995-1999 tar Sverige emot 11,9 miljarder i stöd från strukturfonderna. Ett villkor är dock att stat och kommuner skjuter till ungefär lika mycket. Men det finns många kommuner, bl.a. i Norrlands inland, som tvekar att ta emot målstödet. De har ofta inte råd att skjuta till sin andel. Den s.k. additionaliteten innebär nämligen att mottagande kommun eller region själv bidrar med 50 eller Herr talman! Det är ofta de mest produktiva och exportinriktade delarna av landet som är i behov av en aktiv och stark regionalpolitik. En viktig orsak är att de enorma vinster, som flera har talat om här innan, som skapas exempelvis i Norrlands inland sällan återinvesteras inom regionen, utan i stället förs ut till statskassan och till huvudkontor i andra delar av landet. 20 % av vattenkraften produceras t.ex. i Jämtland. Glesbygden betraktas ofta som improduktiv och som en kostsam börda för det tätbefolkade delarna av landet. Detta stämmer inte. Miljöpartiet de gröna ser att landsbygd och glesbygd är en betydelsefull resurs, bl.a. i utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle enligt Agenda 21. Herr talman! Den regionalisering som nu pågår, med stark koncentration till vissa områden, kan öka klyftorna ytterligare på grund av att andra områden är svagare och saknar egen kraft och dynamik för att åstadkomma en egen slagkraftig region gentemot Den enskilt mest lyckade regionalpolitiska satsningen under det senaste decenniet har varit uppbyggnaden av de regionala högskolorna runt om i landet. Andelen yrkesverksamma med eftergymnasial utbildning är uppemot 35 % i det expansiva Stockholm-Uppsala-området, medan det t.ex. i Jämtland och Västernorrland är under 25 %. Högskolorna fungerar mer och mer som motorer för utvecklingen, och ungdomarna kan nu få utbildning nära sin hemort. Sverige har tidigare haft mindre regionala klyftor än t.ex. länder i Sydeuropa genom sin generösa socialpolitik med bl.a. a-kassa och förtidspensionering. Men den införda skatteutjämningen har nu slagit hårdare mot norra Sverige. Herr talman! Jag vill avsluta med att säga att jag är glad att utskottet ställer sig positivt till Miljöpartiets motion om att öronmärka medel i regleringsbrevet till länsstyrelserna så att de regionala resurscentrerna för kvinnor får ekonomiska förutsättningar att kunna kvarstå.

Herr talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till reservation 5 och reservation 6. Regionalpolitiska frågor har dessvärre kommit alltmer i skymundan i den politiska debatten. Detta trots en kraftig omvälvning under senare år då flyttlassen gått allt tätare från glesbygdsområden till storstäderna. Avsaknaden av regionalpolitiska hänsynstaganden har varit tydlig när den socialdemokratiska regeringen tillsammans med Centerpartiet genomfört en hårdhänt besparingspolitik. Ronny Svensson, forskaren i regionalpolitik, har beskrivit det som att man nu raserar den regionalpolitik som har byggts upp under lång tid. Den statliga servicen försämras snabbt och koncentreras till länens, eller i ännu värre fall, till regionernas huvudorter. Det gäller exempelvis polisverksamheten, försäkringskassan och de nu aktuella länsskattemyndigheterna. Tingsrätterna har tidigare varit aktualiserade. Deras fortsatta verksamhet är ännu inte avgjord. De mindre lasaretten hotas, liksom vissa andra sjukvårdsspecialiteter i mindre kommuner. Den viktiga detaljhandeln krymper kraftigt i mindre och mellanstora tätorter i hela landet. Detta visar tydligt, som flera av de tidigare talarna har varit inne på, att regionalpolitik inte bara får handla om det som kallas "den lilla regionalpolitiken". Man måste i högsta grad ha en helhetssyn så att det som kallas "den stora regionalpolitiken" har rätt inriktning. Det går nämligen inte att justera en felaktig syn på regionala frågor med diverse regionalpolitiska stöd. Det är helheten i politiken som är avgörande för om devisen "Hela Sverige skall leva" skall bli verklighet. Regeringen aviserar nu att den skall presentera en regionalpolitisk proposition under 1998. Detta kommer att ske utan att en parlamentarisk utredning har genomlyst frågan. Som flera talare har varit inne på här tidigare gör regeringen detta trots att riksdagen markerat lämpligheten av en sådan parlamentarisk utredning. I förra årets betänkande stod följande: "Sammanfattningsvis anser utskottet det vara naturligt med en översyn för det fall att stora förändringar av den nationella regionalpolitiken är påkallade. Det kan likaledes vara lämpligt att en sådan genomförs inom ramen för en parlamentarisk utredning." Nu får vi se vad regeringen i bästa fall kommer att presentera för riksdagen nästa år. Jag har väl inte samma förhoppning som Patrik Norinder att Berit Andnor, som är utskottsmajoritetens representant, kommer att avslöja alltför mycket av innehållet i den propositionen. Men om så är möjligt tycker jag att det vore intressant och roligt, och det kan då fördjupa debatten här i dag. Vi kristdemokrater har avvisat de besparingar som regeringen och Centerpartiet nu genomför på regionalpolitiken. Det märkliga agerandet att rycka från länsstyrelserna redan anslagna medel till förmån för någon annan satsning som vi ännu inte vet vad den innebär är ett närmast desperat försök att dölja det faktum att dessa partier faktiskt genomför en neddragning av det regionalpolitiska anslaget. Det är verkligheten. Kjell Ericsson sade tidigare i debatten från Centerpartiets sida att staten har gått i täten för att flytta jobb från glesbygden. Vem är det då som har gått i denna tät? Jo, det är faktiskt Kjell Ericsson och hans partikamrater tillsammans med regeringen. Vi hade en jordbrukspolitisk debatt här i går. Då försökte man från Centerpartiets sida föra en dubbel bokföring. Nu gör man det även i fråga om regionalpolitiken. Ni i Centerpartiet måste bestämma er för att stå för de beslut som ni fattar. Sedan får ni acceptera att vi kritiserar detta mycket hårt när det leder till oönskade effekter. Det har lett till oönskade effekter på det jordbrukspolitiska området, och helt uppenbart har det lett till oönskade effekter när det gäller regionalpolitiken. Det är ju ingen satsning som ni planerar att göra. Ni drar ju in anslaget. Ni minskar anslaget. Det är ju verkligheten. Försök inte framställa det på ett annat sätt. Herr talman! Den statliga sektorspolitiken måste ta regionalpolitiska hänsyn. Det övergripande ansvaret för detta är samordning och helhetssyn över sektorsgränserna. Det bör finnas med i de statliga instruktionerna till de olika sektorernas verksamheter att man skall ha en helhetssyn där de regionala faktorerna vägs in i beslutsfattandet. I statliga verk, myndigheter och bolag där staten har ägarinflytande skall dess representanter i beslutsfattandet väga in regionalpolitiska effekter. För att underlätta detta beslutsfattande bör regionalpolitiska konsekvensanalyser upprättas innan beslut fattas som påtagligt kan komma att förändra förutsättningarna i områden som är beroende av en aktiv regionalpolitik. Herr talman! Ett aktuellt exempel är domstolsväsendet där man nu diskuterar att ta bort de mindre tingsrätterna. Om detta skulle bli verklighet innebär det att man försämrar rättssäkerheten och sysselsättningen samt servicen i just de områden som bör ha regionalpolitisk stöttning. Detta är ett exempel på ärenden där man bör genomföra en regionalpolitisk konsekvensanalys innan man går till beslut. Sverige måste i egenskap av medlem i EU påverka utformningen av de regionalpolitiska stöden. De skall fylla samma funktion bland EU-länderna som vi menar är avsikten för regionalpolitiska stöd inom Sverige, nämligen att ge alla människor oavsett var de bor tillgång till arbete, service och en god miljö. Sveriges inriktning vid medlemskapsförhandlingarna var att skapa goda möjligheter för återflödet från strukturfonderna och på så sätt förstärka de nationella satsningarna. Då vi kristdemokrater menar att regionalpolitiken är en ytterst angelägen uppgift bör Sverige utnyttja de regionalpolitiska stöd från EU som kan komma i fråga så långt som möjligt. Det är därför beklagligt att de medel som finns till förfogande inte används fullt ut. För detta bär regeringen det yttersta ansvaret, även om också jag inser att det inte är så enkelt att genomföra detta i praktiken. Kritiken är därför inte alltför hård mot regeringen, men ansvaret ligger ytterst där. Trots att antalet jordbruk dramatiskt har minskat under de senaste decennierna utgör just jord och skogsbruken en betydande del av småföretagen i glesbygd och på landsbygd. Villkoren för dessa näringar får alltså stor betydelse för den regionala utvecklingen. Det diskuterade vi här i kammaren i går. Ur regionalpolitisk synvinkel utgör också en livskraftig fiskenäring en viktig förutsättning för en levande skärgård. Jag anser också att Sverige bör verka för en vidgning av skärgårdsbegreppet inom EU så att strukturfondsprogrammet för perioden 2000-2006 kan omfatta hela skärgården. På denna punkt har vi en motion och en reservation. Det finns också en centermotion i detta ärende som vi följer upp. En grundläggande förutsättning för ett Sverige i regional balans är väl utbyggda och fungerande kommunikationer. Näringslivet, tillgången till arbete och service kräver en god infrastruktur. Under flera decennier var investeringarna i väg och järnvägsnäten eftersatta. Under den förra mandatperioden vände den dåvarande fyrklöverregeringen utvecklingen, och investeringarna tredubblades. Den upprustningen måste fortsätta och inte avstanna. Ett effektivt transportsystem är nödvändigt för att göra näringslivet i hela Sverige konkurrenskraftigt, och då menar jag givetvis också Norrland. När regeringen hastigt drog ned på anslaget till kommunala flygplatser i skogslänen drabbade det just sådana regioner som är beroende av en aktiv regionalpolitik. Det är angeläget att man snarast höjer dessa anslag och också i denna fråga har långsiktigt hållbara spelregler. Utifrån subsidiaritetsprincipen anser vi kristdemokrater att det är önskvärt att kommunerna får ett ökat ansvar och inflytande över det regionalpolitiska stödet. Detta måste självklart ske i samarbete med länsstyrelserna och Glesbygdsmyndigheten, som har det övergripande ansvaret för samordningen av insatserna för glesbygdens utveckling. En viktig förutsättning är att kommuner och regioner har väl utvecklade landsbygdsprogram utformade nedifrån och upp. I detta sammanhang vill vi från Kristdemokraternas sida gärna lyfta fram byalagen och byutvecklingsgrupperna som redan aktivt arbetar med att formulera mål och program för sin bygd på olika platser runt om i Sverige.

Herr talman! Dan Ericsson påstår en rad saker här som saknar grund. Om vi först tar förändringen av statliga verksamheter - åklagare, kronofogdar, tingsrätter - så har Centern, oavsett vilka verksamheter det har handlat om, sagt nej till dem. Vi har aldrig medverkat till något sådant. Vi krävde ett moratorium i ett tidigt skede och sade att det måste bli ett slut på detta. Men så har icke skett. Vi har tagit majoritet för den delen. Vi har sagt nej till detta och gör det fortfarande. Vi anser att detta är oerhört viktiga arbetstillfällen som finns runt om i Sverige. Erik Eriksson kan vi se att stora delar av de arbetstillfällen som har försvunnit från statliga verksamheter har skett i glesbygden. Detta har Centern sagt nej till. Vi har aldrig medverkat i detta. Det har sagts många andra saker som att vi skulle ha raserat. Men vi har i stället medverkat till att bygga upp olika saker i en svår ekonomisk situation. Men t.ex. när det gäller medel till de små och medelstora högskolorna har vi varit förkämpar. Vi skall få ut mer resurser till olika saker. Detsamma gäller i fråga om kommunikationer, grusvägar osv. Beträffande de 500 miljonerna vet också Dan Ericsson att jag i arbetsmarknadsutskottet sade att det inte får innebära att beslutsramarna från länsstyrelserna förändras. Det kommer de inte heller att göra. Det kommer att få sina pengar. Detta innebär att man tar 500 miljoner kronor från Riksgälden och brukar till ytterligare en verksamhet inom regionalpolitiken. Man kan alltså bruka pengarna ytterligare och inte minska dem. Länsstyrelsen skall ha sina anslag även i fortsättningen, fast konstruktionen blir annorlunda. Detta är alltså bakgrunden. Jag tycker att Dan Ericsson påstår en mängd saker som är ogrundade.
Herr talman! Jag kanske har missuppfattat hela det parlamentariska läget och hur det har varit under de senaste åren. Jag måste vara rätt ensam om det. Det är faktiskt Centern som har stött den socialdemokratiska regeringen när det gäller budgetpolitiken och regionalpolitiken. Ni har stött regeringen när den nu skär ned på det regionalpolitiska anslaget. Ni har röstat för detta för bara några veckor sedan. Hur kan Kjell Ericsson stå och förneka detta? Det är ju faktum. Vi kan gå tillbaka till protokollen, vi kan se det i propositionerna, vi kan se det i utskottsbetänkanden. Vi kan inte ha dubbel bokföring. Stå för detta! Säg att det var ett misstag och att ni har ångrat er. Det är helt okej. Vi har alla våra fel och brister. Men för inte dubbel bokföring. Det gjorde ni igår när det gällde jordbrukspolitiken. Det höll inte. Det kommer inte att hålla när det gäller regionalpolitiken heller. Erkänn att ni har gjort ett fel. Säg att ni skall bättra er. Vad gäller de 500 miljonerna är det precis som i debatten igår i jordbruksutskottet inför finansutskottets behandling. Där reserverade sig Centerpartiet, för att sedan inte följa upp det i finansutskottet utan i stället stötta regeringen. Det var ungefär på motsvarande sätt här. I arbetsmarknadsutskottet gör man en reservation, i ett yttranden till finansutskottet, som sedan inte följs upp i någon större grad utan man backar upp regeringens politik. Det håller inte, fru talman. Sluta med den dubbla bokföringen.
Fru talman! Det låter på Dan Ericsson som om centern skulle ha ingått i någon regering. Så har inte varit fallet. Vi har medverkat till olika saker, dock inte till alla, och definitivt inte till statliga verksamheter och regionalisering. Vi har tvärtom varit förespråkare för att så inte skulle ske. När det gäller att få medel till olika delar av landsbygden har vi också varit förespråkare. Det har vi varit nu, det har vi varit tidigare och det kommer vi att vara i framtiden. I den borgerliga regeringen slogs vi mycket hårt för att få fram medel till olika saker på landsbygden. Det kommer vi att göra i fortsättningen också. När det gäller de 500 miljonerna följde finansutskottet upp det yttrande som jag hade i arbetsmarknadsutskottet. Så i det fallet blev det också bifall.
Fru talman! I den förra regeringen drev centern regionalpolitiken väldigt hårt. Jag bara beklagar att man inte förmått göra det även under den här regimen, utan nu backar upp ett budgetförslag som innebär att man skär bort nära 100 miljoner från regionalpolitiken. Detta kan inte vara ett plus för att vi skall få en bättre regionalpolitik. Det är ett minus för en bättre regionalpolitik. Det kommer inte Kjell Ericsson ifrån. Jag tar ändå fasta på det positiva, nämligen att man inte tänker fortsätta att bidra till detta. Vi får se om det blir en omprövning redan under nästa år. Jag välkomnar Kjell Ericsson in i arbetet att stärka regionerna och se till att vi får stopp på den flyttlasspolitik som centern dessvärre har bidragit till de senaste åren.

Fru talman! Det går att beskriva den regionala utvecklingen på två sätt. Å ena sidan ser vi att arbetslösheten sjunker i hela landet, tillväxten har tagit fart och vi har en stark utvecklingskraft i många regioner. Det är en mycket positiv och glädjande bild. Å andra sidan ser vi att den regionala obalansen ökar. Gapet mellan olika regioner tenderar att öka, vilket flera varit inne på tidigare i dag. Vi ser att klyftan mellan stad och land har fördjupats. Vi ser också att många län har en negativ befolkningsutveckling. Skillnaden i arbetslöshetstal är också mycket stor. Det är en djupt oroande och rent av skrämmande bild. Båda dessa bilder är lika sanna. Jag tror att vi måste försöka förstå hela den här komplexa bilden för att kunna göra något bra inom såväl den stora som den lilla regionalpolitiken. Jag tror att vi med kunskaper om hur utvecklingen verkligen ser ut ökar våra möjligheter att ta fasta på de positiva utvecklingstrenderna och förstärka dem. Därigenom tror jag vi kan komma åt de mörkare tendenser som finns i utvecklingen. Vi ser att värdet på vår samlade produktion har ökat med 6 % om man jämför det senaste året med det sista året som vi hade en borgerlig regering. Att tillväxten har tagit fart är något mycket positivt. Sverige åsamkades mycket skada under de borgerliga åren. Vi hade en negativ tillväxt som skadade framför allt de mest utsatta delarna av vårt land. Vi hade då den situationen - det bör påpekas även om det har sagts tidigare från denna talarstol - att det var under de åren som statsskulden fördubblades, arbetslösheten tredubblades och budgetunderskottet långt mer än fyrdubblades. Detta slog hårt mot de regioner som hade det särskilt tufft. I dag diskuterar vi ett av statsbudgetens minsta anslag, nämligen den s.k. lilla regionalpolitiken. Regeringens och utskottsmajoritetens slutsats av den beskrivning av den regionala obalansen som jag gjorde inledningsvis är att behovet av regionalpolitiska insatser är fortsatt stort. De åtgärder som finns inom detta område och som syftar till att underlätta för näringslivet i regionalpolitiskt prioriterade områden har bidragit till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Samtidigt är det viktigt att säga att vi hela tiden måste eftersträva att effektivisera de stöd vi har. Det finns förslag. Det är det vi diskuterar i dag. Regeringen återkommer också till detta i den aviserade regionalpolitiska propositionen. Det säger sig självt att ett så här litet anslag egentligen bara kan hjälpa till på marginalen. Det är viktigt. Det tycker jag. Men det räcker ju inte med regionalpolitiska stöd. Det måste också finnas ett regionalpolitiskt perspektiv inom de övriga politikområdena. Till skillnad från två partier här i dag, Moderaterna och Folkpartiet, vill vi socialdemokrater inte montera ned de regionalpolitiska stöden. Vi vill inte bara bevara dem, utan vi vill också utveckla dem och effektivisera dem efter de ändrade behov och förutsättningar som vi kan se nu och också förvänta oss framöver. Det övergripande målet för regionalpolitiken är att skapa uthållig tillväxt, rättvisa och valfrihet. Som jag sade är dessa 3,6 miljarder viktiga, men avgörande för människors och regioners möjligheter att utvecklas är ändå det vi kallar den stora regionalpolitiken, alltså den samlade sektorspolitiken. Utskottets majoritet delar den uppfattning som kommit fram i flera motioner och som också står att finna i propositionen, nämligen att det finns behov av en förbättrad helhetssyn och behov av att vi får ett regionalpolitiskt perspektiv som genomsyrar politiken inom de olika sektorsområdena. Det räcker inte med regionalpolitiska stöd till investeringar och utveckling för att de berörda företagen skall bli livskraftiga. Det är också viktigt hur samhället runt omkring fungerar. Flera har i dag tagit upp vikten av att kommunikationerna fungerar, dvs. vägar, telekommunikationer, flyget och posten och allt som är viktigt för att samhället skall fungera. Hur infrastrukturen ser ut är viktigt, men det är också de allmänna villkoren för hur företagandet ser ut. Låga räntor och stabil offentlig ekonomi är helt avgörande för företagens livsförmåga. Jag tycker att vikten av helhetssyn inte nog kan betonas. I budgetpropositionen poängteras att det är en mycket viktig uppgift för regeringen och olika myndigheter att se till att de regionalpolitiska aspekterna beaktas inom de olika utgiftsområdena. Från utskottets sida poängterar vi i betänkandet att vi anser att den regionalpolitiska propositionen, som kommer i början av nästa år, mycket närmare bör redovisa hur vi skall få ett effektivt arbete inom detta område. Vi poängterar också i betänkandet på nytt frågorna som rör lokaliseringen av statlig verksamhet som är av större vikt eller av principiellt intresse. Vi säger att detta bör underställas riksdagen. Vi anser också att detta är något som bör tas upp särskilt i den regionalpolitiska propositionen. Som flera har varit inne på är det bara att konstatera att EG:s strukturfonder spelar en allt större roll för regionalpolitiken. Just nu pågår förhandlingar om hur det nya strukturfondsprogrammet skall utformas för nästa planperiod. Enligt kommissionen skall åtgärderna koncentreras när det gäller både innehållet och geografin. Regeringen stöder denna inriktning men understryker också att åtgärderna skall effektiviseras och förenklas. Vi vill också att det nationella inflytandet skall stärkas. Det finns krav i flera motioner inom detta område. Vi kan konstatera att regeringens förhandlingsupplägg har ett starkt stöd i utskottet. På en punkt gör vi en markering i förhållande till regeringens förhandlingsposition. Det gäller det framtida mål 1, där det nuvarande mål 6 skall ingå. Den utvidgning som regeringen har föreslagit med att det skall inkludera kustområdena motsätter vi oss inte, men vi säger att en förutsättning för detta är att det tillämpas samma principer för fördelning av strukturfondsmedel som nu och att det också sker en differentiering mellan kust och inland. Det skall vara en sådan utformning att inlandet prioriteras. Det är också så att den byråkrati och de regler som finns i hela detta område är onödigt krångliga. Vi säger på nytt att vi måste begränsa det här, att det måste bli en förenkling när det gäller regelsystemet. Riksdagens revisorer har precis avslutat en sådan här översyn, och vi kommer att behandla den rapporten i samband med att vi tar upp den regionalpolitiska propositionen. Vi har därför anledning att återkomma till detta. Ni vet också att här pågår ett mycket ambitiöst arbete, där det har skett en del under det senaste året. Fru talman! Jag vill slutligen bara sammanfatta det jag har sagt med att säga att de ökade regionala obalanserna oroar utskottet. Vi kan också konstatera att de långsiktiga strukturella problemen i de regionalpolitiskt prioriterade områdena kvarstår. Det är långa avstånd, gles bebyggelse, låga befolkningstal och sned befolkningsstruktur, som nu förstärks i samband med den pågående utflyttningen. Det framgångsrika arbete som vi har genomfört med att sanera landets ekonomi, den ökade tillväxten och den ökade sysselsättningen är av avgörande betydelse för våra förutsättningar att bedriva ett effektivt arbete för en regionalt balanserad utveckling. Enligt min uppfattning har vi inte råd att inte ta till vara de utvecklingsmöjligheter som finns i hela landet. Regionalpolitiken, som vi diskuterar just nu, är viktig och är ett kompletterande instrument för att nå regional balans, men det viktigaste är naturligtvis den samlade sektorpolitikens utformning. Jag förutsätter att regeringen i den kommande regionalpolitiska propositionen kommer att redovisa ytterligare insatser, som syftar just till att skapa tillväxt, rättvisa och valfrihet, så att den regionala obalansen kan motverkas. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 2 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! När jag lyssnade på debatten innan Berit Andnor gick upp tyckte jag att det var en stor samstämmighet. Det var nästan samma tema i alla anföranden: den regionala obalansen har ökat, och vi har haft en dålig utveckling i glesbygdsregionerna. När man sedan lyssnar på Berit Andnor verkar det som om hon har en helt annan verklighetsuppfattning. Här är det positiva utvecklingstendenser, och tillväxten har tagit fart. Och all eventuell skada förorsakades under de borgerliga åren. På något sätt verkar det som om den socialdemokratiska tideräkningen började år 1991, och dessförinnan fanns ingenting. Allt jäkelskap som har funnits började uppträda under den perioden. Så är det naturligtvis inte. Vi måste vara realister, Berit Andnor. Den regionalpolitik som har förts under den senaste perioden har inte varit till gagn. Gå inte med skygglappar, utan inse att den inte har varit lyckosam! Låt oss i stället försöka hitta bättre modeller för att glesbygden skall kunna utvecklas! Det mantra som alla socialdemokrater nu upprepar i varje anförande, dvs. "det var under borgerligheten", tror ni väl själva på snart också. Det som förvånar mig är att det i Berit Andnors anförande saknas någonting om företagsamhet. Inser inte Berit Andnor att det är företagsamheten som är grunden för regional utveckling? Jag saknar också svaret på den fråga som både

Fru talman! Skall vi inte försöka släppa debatten om de tre åren nu? Det vore bra om den oro för obalansen som Berit Andnor nu ger uttryck för utmynnade i något konstruktivt. Berit Andnor säger att det eventuellt skall komma någonting i särpropositionen i vår. Allting skall tydligen komma i särpropositionen, och man skjuter upp alla förslag till den. Hon säger att de stöd som nu finns inte räcker utan att man kommer att gå vidare med stödverksamheten. Det är inte bidrag som företagarna vill ha. Berit Andnor tycks inte förstå av vilka skäl företagare utvecklar sina företag eller människor över huvud taget blir företagare. Det är det socialdemokraterna har motverkat under hela perioden. Vi får inga företagare. Man lägger börda på börda på företagarna. Man höjer skatterna. Man ändrar så att det blir krångligare att vara företagare. Har vi ingen företagsamhet får vi en utflyttning från glesbygden. I det pressmeddelande som kom från AMS nyligen, Jobben finns i småföretag, skriver man: "de regionala skillnaderna ökar i de flesta scenarierna. Enbart vid en utveckling med en stor efterfrågan på arbetskraft ökar sysselsättningen över hela landet." För att det skall bli arbetstagare måste det finnas företag. Ni har misslyckats med företagspolitiken, och det är det som gör att vi får de regionala obalanserna. Förbättra det i stället för att sprida pengar i bidrag och stöd! Det är inte det företagarna vill ha, Berit Andnor.